Herr talman! Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen till justitieombudsman väljer hovrättslagmannen Kerstin André samt att riksdagen till ställföreträdande ombudsman omväljer f.d. justitieombudsmannen Gunnel Norell Söderblom.

Herr talman! Det är nu ungefär ett år sedan Göran Det var en ovanligt dyr måltid för det svenska folkhushållet. Av allt att döma var det då som den socialdemokratiske partiledaren fattade det strategiska beslutet att göra upp med förlorarna i 1980 års folkomröstning om kärnkraften, överge folkomröstningsresultatet och inleda en förtida avveckling av den svenska kärnkraften i strid mot de villkor som sattes upp på de vinnande valsedlarna från linje 1 och linje 2. Redan vid desserten på Harpsund hade Göran Persson plötsligt förvandlat Socialdemokraterna från ett linje 2-parti till ett linje 3-parti. De partimedarbetare, LO-män och LO-kvinnor, som hade slagits på barrikaderna i 1980 års folkomröstning för en förnuftig energipolitik kunde nu vakna upp och plötsligt inse att de hade slagits förgäves. Det beslut som togs innebar - jag nämnde det när vi debatterade energiuppgörelsen den 10 juni i år - ett avsteg från de tillväxtorienterade värden och traditioner som under efterkrigstiden har burit upp den svenska arbetarrörelsen. Det var då lätt - jag tycker fortfarande att det är lätt - att skriva under på LO-tidningens recension: "Med beslutet att snabbavveckla kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck har den socialdemokratiska regeringen slagit in på en väg som förvärrar den ekonomiska krisen och äventyrar vårt lands framtid som industrination. - Nu vänder Partiet industrisamhället ryggen." Det fattades ett energibeslut här i kammaren den 10 juni på grundval av den uppgörelse som hade träffats mellan regeringen, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Jag rubricerade då den uppgörelsen som extrem och destruktiv; extrem just därför att den bygger på förlorarna i folkomröstningen 1980 och destruktiv därför att det är en uppgörelse som bygger på kapitalförstöring. Det är en uppgörelse som bygger på att vi medvetet, utan att ha någonting bättre att sätta i stället, skall föröda produktionsresurser som vi mödosamt under åren har byggt upp - produktionsresurser som bidrar till produktion, sysselsättning och välfärd. Det var ett destruktivt energipolitiskt beslut av det skälet att i den positiva vågskålen låg egentligen bara en enda sak, nämligen Göran Perssons bedömning att energiuppgörelsen skulle underlätta ett fortsatt maktinnehav för det socialdemokratiska partiet efter valet I den negativa vågskålen låg desto fler saker: - Sämre konkurrenskraft för det svenska näringslivet. Utslagning av arbetsplatser, därför att vi får en sämre tillväxt med den osäkerhet som energiuppgörelsen skapat. - Sämre miljö i form av ökade utsläpp och ökad försurning. Vi vet att det i realiteten är ökad dansk kolanvändning som kommer att ersätta bortfallet av el från Barsebäck. - Ett ökat politikerförakt, eftersom den här taktiskt betingade energipolitiska uppgörelsen så uppenbart står i strid mot vad en majoritet av den svenska folkopinionen tycker. Det här var en energipolitisk uppgörelse, och detta är en energipolitik som splittrar Sverige. Det är en energipolitik som drivs i konfrontation, inte bara mot den politiska borgerliga oppositionen här i riksdagen utan också mot hela industrin, hela det svenska näringslivet, en samlad fackföreningsrörelse och, enligt alla tillgängliga opinionsundersökningar, en klar majoritet av väljarkåren. Nu är det, herr talman, dags att vända ett nytt blad i denna bisarra historia. Vi skall nu stifta lag. Vi skall stifta den lag som skall göra det möjligt för Sveriges regering att verkställa den energipolitiska uppgörelse med förtida avveckling av kärnkraft som riksdagen fattade beslut om den 10 juni. Det är med förlov sagt, herr talman, inte något jättespännande ärende. Utgången är ganska given. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer lojalt att baxa lagen genom kammaren. Man kommer att avvisa varje invändning under dagens debatt. Man kommer att nonchalera all den kritik som framförs under debatten. Man kommer inte att justera ett kommatecken. Men ärendet är unikt, herr talman. Det är fullständigt unikt från en rad olika synpunkter. Först och främst är det ett unikt ärende av det skälet att det sannolikt aldrig har stått så stora ekonomiska värden på spel i ett enskilt riksdagsbeslut. Den ekonomiska omfattningen av den egendom - de tolv kärnkraftsreaktorer som det med den här lagens hjälp blir möjligt att expropriera - är enastående vid varje jämförelse. Som ett led i beredningen av ärendet hade konstitutionsutskottet utfrågningar med ett antal framträdande jurister. Man gjorde där jämförelser med Karl XI:s reduktion i slutet av 1600-talet. Den samlade juristbedömningen, i den mån man kan utläsa någon sådan, var att det aldrig i Europa i fredstid har existerat ett så omfattande expropriationsprojekt sedan den franska revolutionens dagar. Herr talman! Det är också ett unikt ärende av det skälet att det innebär en sällan skådad maktöverföring från parlamentet till regeringen. Regeringen ges med denna lag i det närmaste fria händer att stänga av halva landets elproduktion. I motsvarande mån berövas denna kammare möjligheterna att utöva inflytande i avgörande centrala energipolitiska frågor. Regeringen kan fatta sina kärnkraftsavvecklingsbeslut i det närmaste helt utan motivering, utan någon som helst förvarning till dem som äger reaktorerna och utan att ha en aning om kostnaderna för de beslut som fattas. Redan här menar jag att kärnkraftsavvecklingslagen strider mot den svenska regeringsformen, inte mot dess ord men mot dess anda. Enligt den svenska regeringsformen skall all offentlig makt utgå från denna kammare och inte från Göran Persson. Nu går det inte för sig för staten att förfoga över enskild egendom hur som helst, utan äganderätten är skyddad i grundlagen, och den är också skyddad i den europeiska konvention angående skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som numera är införlivad som en del av svensk rätt. Ola Karlsson kommer senare att utveckla alla de legala invändningar som kan resas mot den avvecklingslag som vi i dag skall ta ställning till. Vår ståndpunkt är att kärnkraftsavvecklingslagen strider mot svensk grundlag och mot Europakonventionen. Om detta kan man förvisso ha olika uppfattningar, men ingen kan förneka att kärnkraftsavvecklingslagen berör oerhört centrala och juridiskt mycket komplicerade frågeställningar som har bäring på grundlag, Europakonvention och EG-rätt. Därmed ställs också i någon mån Sveriges anseende som en fri, demokratisk och marknadsekonomisk rättsstat på spel i detta lagstiftningsärende. Man kan, herr talman, tycka att regeringen i den situationen borde anstränga sig maximalt för att presentera riksdagen ett fullödigt beslutsunderlag. Så har inte skett - snarare tvärtom. Ett förslag till lag har utarbetats på rekordtid inom Regeringskansliet och sedan remissbehandlats. Förslaget har utsatts för bedövande kritik från flertalet remissinstanser. Regeringen hävdar nu att man har gjort en omsorgsfull beredning av ärendet. Inga stenar har lämnats ovända. Alla aspekter på relevant EG-rätt har beaktats. Trots det har riksdagen genom sitt näringsutskott mött betydande svårigheter när det gällt att från Regeringskansliet få ut det underlagsmaterial som vi har ansett oss behöva för att hantera propositionen. En för utskottets hantering viktig promemoria fick vi del av först sedan den hade läckt ut i massmedierna. Det var en konfidentiell promemoria som vältaligt beskriver de förödande konsekvenser som skulle drabba Vattenfall AB om statsmakterna beslutade sig för att stänga en av det statliga Vattenfalls reaktorer i I promemorian heter det att Vattenfall för att hållas skadeslöst måste ersättas såväl för kapitalförlust och avvecklingskostnader som för merkostnader för återinvestering i ny anläggning med likvärdig prestanda. Man kan notera att det är en uppfattning som väl överensstämmer med den som Sydkraft har givit uttryck för i olika sammanhang och som brukar avvisas som ovanligt ohemul av landets näringsminister. Ur riksdagens synpunkt är det naturligtvis utomordentligt otillfredsställande att regeringen försöker undanhålla riksdagen en promemoria som visar att de åtgärder som regeringen vill vidta mot Sydkraft AB inom departementet anses helt olämpliga och skadliga att vidta mot statens eget bolag Vattenfall. Ytterligare en promemoria, där statens skadeståndskostnader vid en stängning av en gensomsnittsreaktor beräknades till mellan 6,4 och 24 miljarder kronor beroende på vilken utformning man gav lagen, fick näringsutskottet efter påstötningar från min sida del av först dagen före arbetsjusteringen. Konstitutionsutskottet hade inte tillgång till det materialet när det behandlade ärendet. Regeringen har också vägrat att lämna utskottet ens en förteckning över det material och de promemorior som togs fram under de s.k. energiöverläggningarna. Nu hävdar regeringen genom Näringsdepartementets expeditionschef i ett brev till mig att näringsutskottet har fått del av allt relevant underlagsmaterial. Han har också varit vänlig att skicka över en förteckning över materialet. Det visar sig att hela det gedigna beredningsarbetet, utöver remissen, kokar ned till tre sladdriga A4 buntar om sammanlagt 22 sidor. Det är, utöver vad vi kan läsa oss till i propositionen, det samlade beredningsunderlaget i ett av de mest komplicerade lagstiftningsärenden som kammaren har haft att ta ställning till på mycket länge. Det är när den omsorgsfulla beredningen i regeringen ser ut på det sättet som vi, tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna, har kommit till slutsatsen att propositionen är så bristfällig och beredningen så knapphändig att propositionen inte kan läggas till grund för beslut i Sveriges riksdag. Vi noterar också att en av de inbjudna juristprofessorerna rent ut vid konstitutionsutskottets utfrågning sade att regeringens beredning av ärendet inte uppfyller det beredningskrav som finns i den svenska regeringsformen. Den bristande beredningen av ärendet, herr talman, gäller dock inte bara grundlagsenlighet och överensstämmelse med Europakonvention och EG rätt. Riksdagen har heller aldrig fått möjlighet - varken i samband med det energipolitiska beslutet den 10 juni eller i dag - att bedöma en förtida kärnkraftsavvecklings följder. Vad blir följderna för industriinvesteringar och sysselsättning? Vad blir följderna för energiförsörjningen, för klimatet, för utsatta regioner främst i Norrland och Bergslagen, för villaägare med direktvekande el och för samhällsekonomin i stort? Det har aldrig redovisats i de propositioner som har förelagts riksdagen. Nu vet vi vissa saker ändå, herr talman. Vi vet att man måste elda tre ton dansk stenkol i minuten för att ersätta bara en reaktor i Barsebäck. Vi vet att den villaägare som byter från elvärme till oljepanna numera får statsbidrag av näringsministern för att göra det. Vi vet att hushållens elskatter har ökat med 50 % under 18 månader med Göran Persson som statsminister. Vi vet att näringsministern har skrivit ett avtal med den ryska biträdande premiärministern, som gör att en massiv introduktion av fossilgasanvändning i Sverige rycker allt närmare. Vi vet att miljöministern har varit i Bryssel och förhandlat fram en möjlighet för Sverige att öka koldioxidutsläppen med 5 %, när snart sagt alla andra länder i stället skall minska dem. Vi vet att elförbrukningen nu stiger i en hastighet som gör att Energikommissionens beräkningar av det framtida elbehovet redan har kommit på skam. Förrförra veckan importerade vi el motsvarande produktionen i två genomsnittliga kärnkraftsreaktorer till landet. Vi vet också, herr talman, att industriinvesteringarna, som totalt sett minskar med 4 % i den elintensiva basindustrin, kan beräknas minska med 15 % mellan 1996 och 1998. Det är just här den stora skadan för Sverige och Sveriges välfärd ligger. Med energiuppgörelsen, och med avvecklingslagen, skapas en genuin och bestående osäkerhet om vilka villkoren är för att investera i industriell verksamhet i Sverige. Den osäkerheten kostar oss ett stort antal arbetstillfällen. Jag förmodar att det också är den insikten som grundlägger den fackliga rörelsens massiva kritik mot regeringens energipolitik. Nu är den samhällsekonomiska kostnaden gigantisk. Den statsfinansiella kostnaden - skadestånd till Sydkraft - är i den relationen mer blygsam, men naturligtvis inte ointressant för Sveriges riksdag. Vi kommer i dag att fatta det slutgiltiga budgetbeslutet, som gäller för 1998. Det finns inte en krona avsatt för det skadestånd och de ersättningar som vi vet att statskassan kommer att få betala ut till Sydkraft om man stänger i Barsebäck nästa år. Då säger näringsministern att man inte kan tala om för riksdagen vad konsekvenserna av riksdagens beslut kan komma att kosta, för då avslöjar man för sin motpart Sydkraft var man tror att förhandlingen med dem skall sluta, om det nu blir någon förhandlingsuppgörelse. Det är en alldeles korrekt förhandlingsteknisk synpunkt. Men det är inte alldeles säkert att dessa förhandlingstaktiska synpunkter från näringsministerns sida leder till den automatiska slutsatsen att riksdagen därför skall fatta alla sina beslut i blindo. Man skulle kunna tänka sig alternativet att näringsministern först förhandlade med Sydkraft, och sedan kom till riksdagen och begärde ett godkännande när han hade klart för sig vad konsekvenserna av de beslut som fattas blir. Herr talman! Det är, menar jag, omdömeslöst och närmast en drift med riksdagen och den parlamentariska demokratin att hantera frågor på detta sätt. Jag tycker att det säger en del om det politiska tillståndet i landet att också den mest lojala riksdagsgrupp lånar sig till en sådan hantering. Jag vet att det i Regeringskansliet finns bedömningar av den kostnad som staten kommer att drabbas av nästa år. Jag föreslår att näringsministern delger kammaren de upplysningarna när han så småningom får ordet. Låt mig till sist mycket kort beröra den ur demokratisk synpunkt väldigt tveksamma situation som vi hamnar i. Den avvecklingslag som vi nu skall besluta om är från juridiska, politiska och ekonomiska utgångspunkter utomordentligt kontroversiell. Den energipolitik som regeringen Persson bedriver har inte stöd i den svenska folkopinionen. Ändå utnyttjar socialdemokraterna nu sin parlamentariska ställning till att genomdriva ett beslut som gör det möjligt att stänga den första reaktorn i strid mot folkomröstningsutslaget två månader före ett riksdagsval. En rimligare ordning skulle naturligtvis vara att ett sådant utomordentligt kontroversiellt beslut fick möjlighet att bli föremål för en fri, öppen debatt i en valrörelse och prövas i denna valrörelse i stället för att man som nu ställer svenska folket inför ett fait accompli. Vi kommer att ta på oss uppgiften att på alla sätt vi kan fortsätta att bekämpa en ansvarslös energipolitik, en avvecklingslag som skadar tilltron till Sverige som marknadsekonomisk rättsstat. Vi kommer att fortsätta med det arbetet intill den dag vi har skapat de parlamentariska förutsättningarna för att upphäva en lag som inte hör hemma i Sverige. Därmed, herr talman, ber jag för ordningens skull att få yrka bifall till den reservation som har avgivits av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna.

Herr talman! Den energipolitik som regeringen nu driver med stöd av Centern och Vänsterpartiet är förödande för Sverige. Den splittrar nationen i en tid då vi behöver samling. Den avvecklar resurser i en tid då vi behöver utveckling. Den hotar arbetstillfällen i en tid då vi desperat behöver nya. Den leder till ökat misstroende mot Sverige som investeringsland. Den skadar naturen i en tid då vi behöver göra mer för att skydda den. Den har ett nationellt perspektiv i en tid då vi behöver bli mer gränslösa. Den här kritiken mot regeringens energipolitik framförde jag här i kammaren för nästan precis ett halvår sedan, och den är minst lika aktuell i dag. Det lagförslag som nu skall debatteras och beslutas om är det senaste utslaget av denna politik som föreläggs oss. I den allmänna energidiskussionen är gasköpen från Ryssland och klimatfrågan de senaste utslagen av den förda energipolitiken. Detta kommer vi att ägna oss åt i nästa debatt. Herr talman! Lagförslaget ger regeringen de längst gående möjligheterna att förfoga över privat egendom sedan Karl XI:s reduktion. Trots det är lagförslaget dåligt underbyggt. Det kan föra in staten i utdragna och kostsamma juridiska processer, leda till mycket stora kostnader för folkhushållet och ge upphov till stora miljöskador. Slutligen är lagen helt onödig. Folkpartiet yrkar avslag på regeringens lagförslag. Folkpartiet har genom åren aktivt deltagit i utformningen av svensk energipolitik. Redan i början av 1970-talet förde vi, tidigare än andra, in energihushållning som en huvudlinje i energipolitiken. Vi stod bakom den linje i folkomröstningen år 1980 som samlade flest röster. Vi medverkade i 1991 års trepartiöverenskommelse om energipolitiken. Vi verkade under fyrpartiregeringen åren 1991-94 för en avreglering av elmarknaden. Vi sade när vi gick in i de senaste energiförhandlingarna att vår ambition var att även fortsättningsvis söka påverka svensk energipolitik med saklighet och miljöhänsyn som grund. Detta gäller givetvis fortfarande. En liberal energipolitik utgår från den enskilda människans behov och önskningar. Vårt långsiktiga, övergripande mål är ekologiskt hållbara energisystem som inte ger skadliga utsläpp och avfall och som inte förbrukar ändliga resurser. Vägen dit är lång. Statens roll är att forma spelreglerna. De politiska besluten bör begränsas till att fastställa övergripande mål och de styrmedel som kan behövas för att nå målen. Besluten bör fattas av bredast möjliga majoriteter så att långsiktigheten garanteras. Herr talman! Vid energiförhandlingarna övergav regeringen sina partner från linje 2, Folkpartiet och Centern och Vänsterpartiet. Det maktpolitiska värdet av att knyta Centern närmare sig var större än det pris, nedläggningen av Barsebäck, som regeringen fick betala. Om socialdemokraterna prioriterat en långsiktigt hållbar energipolitik hade en sådan kunnat förhandlas fram mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. En sådan politik hade troligen, åtminstone till stora delar, fått stöd även av Moderaterna. Nu blev det inte så, och det första konkreta resultatet av denna maktpolitik ligger nu på riksdagens bord för debatt och beslut. Lagförslaget har ifrågasatts på en rad punkter av remissinstanserna och av minoritetsföreträdarna i näringsutskottet och konstitutionsutskottet. Utskottsmajoriteterna har inte tagit någon hänsyn till detta utan drivit ärendet till beslut i dag utan några som helst förändringar i regeringens ursprungliga förslag. Kortfattat kan kritiken mot lagförslaget delas in i tre områden: beredningen av lagförslaget, lagförslagets förenlighet med regeringsformen, EG-rätten och Europakonventionen samt bristen på analyser av lagens ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Under utskottsarbetets gång har det framkommit, såsom Mikael Odenberg nämnde i sitt anförande, att som underlag till detta långtgående lagförslag ligger endast tre promemorior förutom den energiöverenskommelse som träffades i våras mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Regeringens beredning av ärendet kännetecknas av yttersta snabbhet. Det har gått undan i kanslihuset den här gången. Till detta kan läggas att Lagrådet likaså behandlade förslaget på några dagar. De juridiska och konstitutionella aspekter som vi från Folkpartiet vill lägga på lagförslaget kommer Bo Könberg att framföra senare i debatten. Herr talman! Det svenska energisystemet tillförs drygt 600 TWh per år, om vi räknar som OECD gör och som vi i Sverige skall börja göra nu. Av dessa 600 TWh kommer över en tredjedel, omkring 220 TWh, från kärnkraften. Det är den primärenergi, värmeenergi, som bränslet utvecklar i kraftverken och som behövs för att koka vattnet till ånga, vilken i sin tur omvandlas i turbiner och generatorer till ca 70 Det är viktigt att hålla reda på detta när man diskuterar andra bränslens möjligheter att ersätta uranet i våra kärnkraftverk. Det är alltså inte 70 TWh av t.ex. biobränslen som kan ersätta kärnkraften, vilket alltför många debattörer tror och framför, utan det behövs över 200 TWh med nu känd teknik. Vi använder redan i dag ca 90 TWh biobränslen, varav drygt en tredjedel internt inom skogsindustrin. Hur mycket biobränsle som skogarna och åkrarna ytterligare kan producera diskuteras, men ingen tror att vi kan få fram ytterligare 200 TWh för att ersätta kärnkraften. Givetvis kan en hel del biobränslen direkt ersätta el som används för uppvärmning. Herr talman! Regeringen säger sig vara mån om att lyssna till opinionen. I EMU-frågan t.ex. låter man opinionen helt styra för landet mycket viktiga beslut utan att försöka påverka den i någondera riktningen. I den här frågan, nedläggningen av Barsebäck i förtid med hjälp av lagstiftning, har regeringen verkligen opinionen mot sig, trots en tidvis mycket intensiv bearbetning. I SIFO:s novembermätning är det inte mindre än åtta svenskar av tio som vill att de svenska reaktorerna används till dess att de läggs ned av säkerhets eller kostnadsskäl. Detta gäller såväl socialdemokrater som folkpartister, moderater och kristdemokrater. Andelen centerpartister som vill behålla Barsebäck är sju av tio, bland vänsterpartisterna är det sex av tio och bland miljöpartisterna är det hälften som vill behålla Barsebäck tills vidare. Det är uppenbart att partiledningarna hos Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet inte har sina väljare med sig i den här frågan. Hela det svenska näringslivet, företagare och fack, är också enigt emot regeringens politik. Det här kan vara en förklaring till varför en del partier är så tveksamma till personvalet som vi skall ha i höst. Jag vill därför slutligen vädja till riksdagsledamöter från alla partier att våga låta sin innersta övertygelse vara vägledande vid dagens omröstning. Detta lagförslag har en räckvidd långt utöver vad vi i dag kan överblicka, konsekvenser för ekonomin, för miljön och inte minst för förtroendet för statens respekt för den enskilde medborgaren och hans egendom. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Herr talman! I dag står vi inför ett historiskt ögonblick. Kärnkraften skall avvecklas. Denna livsfarliga verksamhet skall bort. Våra barns och barnbarns framtid skall förgrönas. Men det finns smolk i bägaren. Efter energiöverenskommelsen steg Sydkrafts aktier. Varför? Regeringens modell för att avveckla kärnkraften kommer nämligen att medföra att staten tvingas betala skadestånd för att avveckla, samtidigt som man hamnar i ett juridiskt träsk. Det har de privata ägarintressena räknat ut. I och med grundlagsändringen 1995 har vi ett av världens starkaste egendomsskydd. Det beror bl.a. på den tidigare regeringen, med Centern i högsätet. Det leder till att kostnaden för kärnkraftsavvecklingen antagligen blir mycket högre än den annars skulle blivit. Herr talman! Det hade varit bättre att kärnkraften hade fått betala sina verkliga kostnader. En årlig höjning med minst ett par öre per kWh medför att kärnkraften blir olönsam och stängs av sina ägare senast 2010. År 2010 är ett år som dessutom har fallit bort ur energiöverenskommelsen mellan Centern, Vänstern och Socialdemokraterna. Men nu står vi inför dagens lagförslag, där Miljöpartiet kommer med ändringar och invändningar mot regeringens förslag. Dessa består av följande punkter: 1. Regeringen nämner inget om att kärnkraften skall avvecklas därför att den är livsfarlig. Syftet är inte bara att ställa om energisystemet, utan en vidare miljöfråga. En ändring måste införas i portalparagrafen som avspeglar det förhållandet, anser vi i Miljöpartiet. Det ansåg även en av professorerna vid KU-utfrågningen. 2. Lagen är anpassad till grundlagens långtgående egendomsskydd. När egendomsskyddet stärktes 1995 utökades rätten till ersättning kraftigt. Miljöpartiet vill ändra grundlagen så att miljö och säkerhetsskäl skall vägas in vid bestämmandet av ersättning. På så sätt skulle ersättningen till kärnkraftsägarna minskas betydligt. 3. Avvecklingslagen tar inte tillräcklig hänsyn till säkerhetsaspekterna. Miljöpartiet anser att kärnreaktorns säkerhetsnivå samt sannolika skaderisker och skadetyper skall vara en särskild förutsättning när man bestämmer ersättningen. De svenska kärnkraftverken har under lång tid kontinuerligt drabbats av säkerhetsincidenter. Vi kräver att kärntekniklagen preciseras och skärps så att lagen mer detaljerat uttrycker vilken ersättningsnivå som skall krävas av de svenska kärnkraftverken. 4. Det är rimligt att anta en schablon för drifttid, men 40 år är en alldeles för lång drifttid för en kärnreaktor. Om tiden skall användas vid ersättningsberäkningen skall den begränsas till 25 år. Reaktorägarna har alltsedan 1980 fått ett klart politiskt besked om att kärnkraften skall köras max 25 år, därför skall ersättning för investeringar som skulle gett vinst efter 2010 inte ges. Det är konsekvent politik. 5. Statens överskjutande kostnader för kärnavfallet samt övriga externa kostnader måste tas in som särskilda förutsättningar när man bestämmer ersättningen. Ja, Miljöpartiet de gröna vill föra över kärnkraftens risk, hälso och miljökostnader till reaktorägarna genom förändringar i atomansvarighetslagen och en successiv stegring av gränsen för skadeståndsansvar för reaktorägarna, dvs. låta marknaden själv sätta priset för reaktorerna. Vi vill också höja skatten på kärnkraftsel från nuvarande 2,2 öre per kWh med 2 öre 1998 och sedan med ca 1 öre per kWh årligen till år 2010. Vi i Miljöpartiet anser att kärnkraften är ett hot mot livet och absolut inte ingår i ett ekologiskt hållbart samhälle, varför vi vill att avvecklingen åtminstone skall uppfylla linje 2:s mål. Det är allvarligt om denna lag skjuter upp kärnkraftsavvecklingen ytterligare. En fördröjd avveckling kostar. För var dag åldras kärnkraften och åtgärder för att lappa och laga blir dyrare och dyrare. Dessutom ökar olycksrisken ju äldre reaktorerna blir på grund av försprödning och andra ålderdomssvagheter i material och system. Det är ett risktagande att låta reaktorerna köras i 40 år. För övrigt vet vi att det finns krafter som anser att livslängden är uppemot 60 år. Det förskräcker. Om vi blickar ut över världen kan vi konstatera att Tyskland, USA, Kanada m.fl. har stängt kärnkraftverk på grund av höjda säkerhetskrav och/eller att ekonomin inte möjliggör fortsatt drift. Har Sverige höga säkerhetskrav? Ännu ett allvarligt tillbud har rapporterats i ett svenskt kärnkraftverk. Serien av allvarliga händelser börjar bli lång. Oskarshamn 3 år 1987: Snabbstoppet var ej inkopplat, precis på samma sätt som i Tjernobyl. Oskarshamn 2: Sprickor i rörböjar, läckte radioaktivitet. Den som kontrollerade det hela sade att allt var okej och skrev i rapporten att det inte var några fel. Sedan upptäckte man att det läckte radioaktivitet. Man startade utan att sprinklersystemet för kylvattnet satts på. För övrigt har chefsåklagaren i Kalmar i dagarna inlett en förundersökning med anledning av att nödkylsystemet inte var inkopplat - detta efter att Miljöpartiet har överklagat att man inte gått till åtal tidigare. Efter ett år gör man detta. Ringhals 2 och Ringhals 4 har upplevt liknande saker som i Oskarshamn 2 under 1997. Många av dessa incidenter har fått en tvåa på den internationella Inesskalan som är graderad till sju. Det betyder att händelserna är allvarliga. Men även små misstag har inträffat, och de kan få följder som orsakar snabbstopp och därmed orsakar större påfrestningar på reaktorn än vid en normal långsam avstängning. En orsak har varit att kopieringsapparaten klippt bort ett moment i instruktioner som kontrollrumspersonalen skulle mata in i datorn. I De mänskliga misstagen har orsakat nya instruktioner för att rätta till felgreppen. Dessa instruktioner hopar sig i pärmar. Hela systemet är komplext, sårbart och oöverskådligt. Herr talman! I Sverige talas det ofta om hur säkra våra kärnkraftverk är. Vad man tycks bortse från är den mänskliga faktorn och vilka beräkningsgrunder fakta om säkerhet vilar på. Kärnkraftens säkerhetstekniska dilemma är att verksamheten måste fungera i strid med den tes av komplicerade tekniska system som brukar kallas Jack Murphys lag: "Om något kan gå fel kommer det förr eller senare att göra det". För kärnkraften gäller "att allt måste fungera i det närmaste perfekt överallt och ständigt". Hur beräknas då olycksrisken? De första omfattande beräkningarna på området kallas allmänt för 1400. De publicerades 1975. Alltså går det att säga att det svenska kärnkraftsprogrammet byggdes upp innan några allvarligt syftande beräkningar fanns. Dessa beräkningar gjordes för reaktorer i USA. År 1978 gjordes speciella beräkningar gjorts för svenska reaktorer, bl.a. Barsebäck. Storleksordningen på de uppskattade resultaten låg på ett värde som motsvarade ett allvarligt haveri på 10 000-30 000 reaktorår. I debatten brukade kärnkraftsanhängarna säga att det var lika otroligt att få en meteor i huvudet som att en större olycka, t.ex. en härdsmälta, skulle kunna inträffa. Så kom Harrisburg, Three Mile Island, och Tjernobyl med sju års intervall. En säkerhetsanalys går till så att man prövar alla de enskilda komponenterna i förväg och under drift för att försäkra sig om att en mängd onödiga risker inte behöver bli stora. Men en reaktor består av en mängd komponenter med komplicerade samband till varandra som gör det mycket svårt, eller ogörligt, att försäkra sig om trygg drift endast genom att testa beståndsdelarna. I en reaktor är helheten inte alls lika med summan av dess delar. Allteftersom säkerhetsarbetet med reaktorerna har utvecklats har beräkningar lett till allt lägre sannolikheter i PSA-beräkningarna, probability safety assessment. De sannolikheter som räknas fram ligger på en nivå motsvarande härdsmälta på 100 000 reaktorår. Det är säkerligen ett uttryck för ökad säkerhet, men det går att diskutera i vilken utsträckning. Bl.a. är inte alla kända riskfaktorer medtagna i dessa beräkningar. Hit hör dels sådana riskfaktorer som inte går att uppskatta numeriskt, främst en del mänskliga faktorer, dels beräkningsbara faktorer som inte tagits med som brand, översvämning och drift vid låg effekt. För att bilda sig en rimlig uppfattning om vetenskapligt framtagna värden som t.ex. sannolikhet för haveri, måste man ta ställning till hur väl värdet är bestämt. Detta brukar man göra genom att uppskatta ett intervall inom vilken man anser att det bestämda värdet kan tänkas ligga med en rimlig sannolikhet. Ju exaktare man har lyckats göra sin beräkning, desto mindre är detta intervall. Intervallet för osäkerhet kan i princip aldrig vara noll, men det kan vara mycket snävt. Intervallet kan å andra sidan vara nästan hur stort som helst, men det är inte brukligt att publicera värden med stor osäkerhet. Det allvarliga är att även de moderna beräkningarna har osäkerhetsintervaller i storleksordningen faktor 100. Det betyder att ett värde som ger en sannolikhet för härdsmälta beräknat till ett haveri på 20 000 reaktorår kan också vara ett haveri på 200 Den vetenskap som uppger säkerhetsintervall kan inte garantera någonting utöver detta. Risken för ett kärnkraftshaveri i Sverige skulle enligt denna beräkningsgrund variera mellan ett haveri på 1 600 år till ett haveri på 16 år. Herr talman! Miljöpartiet de gröna har begärt en skärpning av säkerhetskraven i kärntekniklagen. Det är lika viktigt att redogöra för de beräkningar som ligger till grund för den skärpta lagen. Som nämnts tidigare kan osäkerhet räknas ut på flera sätt och osäkerhetsintervallet variera med en faktor 100. I dagens lagtext står det alla svenska kärnkraftverk skall drivas med utgångspunkt i kärntekniklagen så att kraven på säkerhet tillgodoses. Det är uppenbart, inte minst mot bakgrund av de fortlöpande säkerhetsincidenterna, att säkerhet i detta sammanhang är ett relativt begrepp. Det gäller speciellt de äldre reaktorerna. Denna utveckling förvärras ju äldre de svenska kärnkraftverken blir. Med ny kunskap med medvetenhet om de risker kärnkraften medför är det nödvändigt att kärntekniklagen uppdateras. Herr talman! Att ställa om till ett ekologiskt energisystem kommer att innebära ett uppsving för Sverige och den inhemska energin. Men varför försena denna omställning? Lagen kan bli en fälla. Att inte erkänna att kärnkraften är livsfarlig och ett hot mot liv och hälsa innebär att reaktorägarna får full ersättning för att reaktorerna i Barsebäck stängs av - vid en tolkning av utslaget från KU-utfrågningen, vilket Peter Eriksson senare i debatten skall gå närmare in på. Vi kan se i betänkandet på s. 22 att våra farhågor kommer att besannas.

Man glömmer hur kärnkraften skördat offer i hela sin kedja från uranbrytning till kärnavfall och hur nära förknippad den är med kärnvapen. Om kärnkraftsproducenterna hade blivit ålagda att betala sina fulla kostnader, inklusive risk, hälsa, säkerhet och miljökostnader för hela kärnkraftscykeln, skulle kärnkraften avveckla sig själv. Herr talman! Vi yrkar bifall till reservation 2, där vi föreslår lagändringar i lagens inledande paragraf om kärnkraftens hot mot liv och hälsa samt att 7 § kompletteras med en tredje punkt som klargör att kärnkraftsreaktorns säkerhetsnivå skall utgöra en särskild grund för ersättningens bestämmande. I 7 § skall också införas 25 år i stället för 40 år som drifttid. Regeringen bör snarast lägga fram förslag om en sådan komplettering av lagen. Vi har också ett särskilt yttrande som behandlar 2 Herr talman! Det sägs att framtiden inte längre är vad den en gång varit. Utvecklingen sker i ett allt snabbare tempo. Historien accelererar. De signaler vi får på tröskeln till det tjugoförsta århundradet säger oss att det är hög tid att tänka om. I det långa loppet går det inte att lösa tillväxtens problem med ökad tillväxt.

Herr talman!

Den nya eltillförseln skall baseras på förnybar elproduktion. Det var också denna hållning som Socialdemokraterna och Kristdemokraterna var överens om under partiöverläggningarna om energipolitiken. Men i förhandlingarnas slutskede, herr talman, övergav Socialdemokraterna den hållningen. I partiöverläggningarna växte det fram en insikt om hur en balanserad omställning av energisystemet skulle kunna genomföras. En utgångspunkt var att samla största möjliga parlamentariska majoritet bakom ett beslut där också näringsliv, fackförbund och de som skall arbeta aktivt med de förnybara bränslena, skogsägare och lantbrukare, skulle involveras. Det skulle innebära att energipolitiken lades fast för lång tid. Vi fick stabila spelregler för just dem som är beroende av energipolitiken. De skulle hålla över ett antal mandatperioder. De skulle skapa säkerhet kring förutsättningarna för energifrågorna. Principen var att tillföra el baserad på förnybara bränslen och elsparande motsvarande en reaktor innan avställningen skulle påbörjas. Fossila bränslen skulle inte tillföras systemet. Målet var ett omställningsarbete syftande till att bygga det ekologiskt uthålliga energisystemet, utan drastiska prisförändringar, risk för elbrist och därmed ytterligare påfrestningar på välfärd och sysselsättning. Industri och hushåll skulle tillförsäkras säkra elleveranser till fortsatt konkurrenskraftiga och rimliga priser. Den här inriktningen ersattes dessvärre med en överenskommelse om att en reaktor skall stängas av och ersättas med fossilbränslen. Det kommer att bli mer olja, det kommer att bli mer kol, och nu är det helt tydligt att det kommer att bli mycket mer fossilgas. Uppgörelsen har dessutom splittrat nationen i energifrågan, med fortsatt osäkerhet om villkoren på energimarknaden som följd. Miljökonsekvensanalyser och samhällsekonomiska analyser saknas. Vi kristdemokrater beklagar den här händelseutvecklingen på ett för Sveriges ekonomi, miljö, sysselsättning och företagande så centralt område som energipolitiken. Herr talman! Man kan heller inte se energipolitiken isolerad. Detta påverkar så mycket annat. Det handlar faktiskt om förutsättningarna för våra företag, förutsättningarna för vår basindustri, för att de skall kunna investera, satsa på produktion, se till att människor får arbete och att vi därmed får en bra skattebas för vår välfärd i Sverige. Får vi inte människor i arbete, i sysselsättning, har vi inte tillräckliga skatteintäkter för att klara välfärden. Och vad är välfärden? Jo, det handlar faktiskt om äldreomsorgen, det handlar om vården, och det handlar om skolan. Ytterst handlar också energipolitiken oerhört tydligt om detta, att vi faktiskt skall säkra resurser för våra gamla, i vården och omsorgen, och för våra unga i deras omsorg och i skolan. Den här kopplingen saknas i den energipolitiska debatten. Det är därför jag vill trycka på den. Låt mig sedan gå in på tekniken kring hur utfasningen av kärnkraft kan påbörjas. Det finns olika lösningar. Det kan vara lagstiftning. Det kan handla om ägardirektiv om man stänger en statligt ägd reaktor. Det kan vara ekonomiska styrmedel eller en förhandlingslösning med berörda kraftföretag. I stället för en omfattande genomgång och analys av de här handlingsvägarna har nu ett beslut hastats fram. Att fatta beslut om att stänga en reaktor utan att veta hur det skall gå till i praktiken, vilka miljökonsekvenser det får och vilka samhällsekonomiska kostnader det medför är en äventyrlig och en oansvarig politik. Frågan om ersättning till berörd reaktorägare är inte löst i propositionen. Det innebär att regeringen förväntar sig att riksdagen skall fatta beslut som leder till kostnader som är okända vid beslutstillfället, och det, herr talman, är faktiskt något nytt för riksdagen. Näringsutskottets majoritet går nu också på denna linje. Kristdemokraterna menar att denna beslutsordning är oacceptabel. Förutsättningarna för ersättning till reaktorägare verkar också vara tillyxade utan närmare utredning. Frågan om lagförslaget strider mot expropriationsrättsliga principer är inte besvarad. Det saknas i propositionen ett klarläggande om huruvida lagförslaget stämmer överens med Europakonventionen eller inte. Det kan göras gällande att ersättningsregeln inte är förenlig med Europadomstolens praxis. Det är inte acceptabelt att en rättsstat skall besluta om lagstiftning utan att dessa frågeställningar är helt klarlagda. Herr talman! Vi avskriver inte möjligheten till lagstiftning som en del i en genomtänkt avvecklingsstrategi avseende kärnkraftsreaktorer. Det kan vara en del i en samlad politik för omställningen av energisystemet, men föreliggande förslag uppfyller inte de krav på helhetssyn på energipolitiken som vi kristdemokrater har. En sådan helhetssyn är nödvändig för att vi just skall få det ekologiskt uthålliga energisystemet. Herr talman! Förslaget från regeringen och de partier regeringen har gjort upp med leder inte till det ekologiskt uthålliga energisystemet. Deras förslag leder faktiskt till ökad fossilanvändning och ökade koldioxidutsläpp och därmed till att Sverige ytterligare bidrar till växthuseffekten, med dess förskräckande konsekvenser. Sammantaget underkänner vi kristdemokrater grunden för liggande lagförslag. I stället borde gången ha varit för det första ett fastställande av att en avveckling av kärnkraftsreaktorer kan påbörjas när motsvarande produktion av el kan anses säkrad via tillförsel av förnybar el och sparande, som leder till ett minskat elbehov. För det andra borde det ha skett en noggrann genomgång av vilka medel som är bäst att använda för att påbörja avvecklingen av kärnkraft, lagstiftning, ägardirektiv, ekonomiska styrmedel eller förhandlingar med berörda kraftföretag. För det tredje borde det ha funnits en utredning av på vilka kriterier ersättningar skall fastställas för reaktorägare som får en kärnkraftsreaktor avställd. För det fjärde skulle det ha funnits ett ekonomiskt underlag och förhandlingar för att fastställa ersättningsbelopp till berörd reaktorägare. Regeringen bör enligt vår uppfattning återkomma till riksdagen med förslag till inriktning på energipolitiken i enlighet med de här principerna. Tills vidare föreslår vi att föreliggande lagstiftningsförslag avvisas. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1 och i konsekvens med detta deltar vi sedan inte i beslut som berör lagens närmare utformning.

Herr talman! Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på energi på villkor som är konkurrenskraftiga med dem som gäller i omvärlden. Energipolitiken skall utgå från vad natur och miljö kan bära. Landets energiförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor samt genom en effektiv energihushållning. Dessa riktlinjer lades fast i överenskommelsen år 1991, och de gäller. Riksdagen beslutade i juni i år med stor majoritet om en omställning av energisystemet till en uthållig energiförsörjning. Detta grundade sig på folkomröstningen 1980. Som vi alla minns vann linje 2 den gången. Vi socialdemokrater sade då i valkampanjen att kärnkraften skall börja avvecklas i slutet av 1990 talet och vara avvecklad senast år 2010. Vi sade också att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till sysselsättning och välfärd. Energikommissionen har sagt att en reaktor kan tas ur drift utan störningar. Vår partikongress 1996 sade: "Enligt vår uppfattning bör kärnkraftsavvecklingen inledas under mandatperioden och därefter fortsätta i jämn takt. Omställningen ska genomföras på ett sådant sätt att den elintensiva basindustrins konkurrensläge inte äventyras. Den redan genomförda omoch avregleringen av elmarknaden får inte leda till ökade elpriser generellt sett för hushållen, eller för hushåll i särskilda områden, t ex i glesbygden. Om så sker måste åtgärder vidtas. Den nationella utmaning som ligger framför oss på energipolitikens område kräver mångas medverkan och delaktighet." Kongressen 1997 sade samma sak. Denna riksdag beslutade i juni i år att kärnkraften skall börja avvecklas men att årtalet 2010 inte längre gäller. Vad vi skall göra i dag är att skaffa oss lagrummet för att kunna genomföra det beslut vi fattade i juni. För kammaren vill jag bara kort nämna något om lagens innehåll. Förslaget är att regeringen får besluta att rätten att driva en kärnreaktor, med stöd av tillstånd enligt kärntekniklagen för att utvinna kärnenergi, skall upphöra att gälla vid en viss tidpunkt. Tillståndet, och de skyldigheter som är förknippade med detta, kvarstår dock i övrigt efter ett sådant beslut. Ett beslut om upphörande av rätten till reaktordrift ger rätt till ersättning av staten för förlusten. Ersättningen bestäms huvudsakligen enligt expropriationsrättsliga principer och på det sätt som expropriationslagen anger. En departementspromemoria upprättades och sändes på remiss. De flesta remissinstanser har tillstyrkt eller inte haft någon erinran. Några har avstyrkt. Lagrådet godtog förslaget, för säkerhets skull två gånger, men ansåg att lagtexten skulle justeras på några punkter. Regeringen följde Lagrådets förslag i propositionen. Förslaget betraktas av några som kontroversiellt, och starka intresseorganisationer har hört av sig till utskottet och till partigrupperna. Lagen är generell, vilket det är viktigt att påpeka. Konstitutionsutskottet har yttrat sig till näringsutskottet och bl.a. berört detta. Konstitutionsutskottet säger att utskottet liksom Lagrådet anser att lagen uppfyller kravet på generell utformning i och med att den inte är begränsad till stängning av reaktorerna i Barsebäck utan enligt sin utformning kan tillämpas även när det gäller upphörande av driften vid andra kärnkraftsreaktorer. Lagen är också förenlig med Europakonventionen. Det säger både konstitutionsutskottet och Lagrådet. Konstitutionsutskottet skriver att den föreslagna lagen inte kan anses stå i strid med Europakonventionen och avvisar påståendena i motionerna från moderaterna och kristdemokraterna. Är lagförslaget förenligt med EG-rätten? Konstitutionsutskottet gör bedömningen att så är fallet, liksom Lagrådet. Konstitutionsutskottet skriver att lagen inte strider mot EG-rätten och inte heller är oförenlig med några EG-rättsliga principer beträffande egendomsskyddet. Enligt 2 kap. 18 § regeringsformen är varje medborgares egendom tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose allmänna intressen. Detta har prövats av Lagrådet och av konstitutionsutskottet. Lagrådet skriver: "Mot bakgrund av det anförda kan det enligt Lagrådets mening knappast göras gällande att lagstiftningen strider mot 2 kap. 18 eller 20 §§ regeringsformen genom att de tilltänkta regeringsbesluten inte skulle kunna anses påkallade av angelägna intressen" Konstitutionsutskottet delar denna uppfattning. Lagförslaget är förenligt med regeringsformen. Konstitutionsutskottet har haft två utfrågningar i detta ärende, och näringsutskottet har haft möjlighet att närvara. Många frågor ställdes och samtliga har besvarats på ett tillfredsställande sätt. Jag menar att inga frågor är utestående efter den beredning som gjorts dels av propositionen, dels av utskottets betänkande. Flera skrivelser har kommit till utskottet från Sydkraft med många frågor. Dessa frågor har besvarats av företrädare för Närings och handelsdepartementet och Finansdepartementet. Varseltiden har varit föremål för diskussion. I propositionen på s. 10 och framåt berättar man hur riksdagen har behandlat energipolicyfrågorna sedan folkomröstningen 1980. Gång på gång har man slagit fast att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010 och att man skall iaktta sträng hushållning och effektivisering samt satsa på de förnybara energikällorna. Åtskilliga riksdagsbeslut har fattats, och propositioner och överenskommelser har lagts fram. Ända fram till 90-talet har det sagts att man bör kunna avveckla en kärnkraftsreaktor utan problem. Det säger också Energikommissionen. Man har inte talat om annat än avveckling. Trepartiöverenskommelsen blev känd i februari i år. Visserligen har moderaterna gjort allt för att förhindra och försena detta beslut, men varseltiden kan enligt min mening räknas längre än från dagens datum. Herr talman! Fyra motioner har väckts med anledning av propositionen. Framför allt Moderaterna, men även Folkpartiet och Kristdemokraterna har försökt hitta fel, luckor eller kryphål men har inte lyckats. Diskussionen i dag är ju en fortsättning på den debatt som vi hade i juni, när vi tog beslutet om en omställning av energisystemet. Debatten handlar i grunden om frågan: Vill vi ha en uthållig energiförsörjning eller inte? Det är där vi skiljer oss åt, vi i majoriteten och ni i oppositionen. Ni moderater påstår i er motion bl.a. att lagen är oförenlig med viktiga rättsprinciper, att den strider mot proportionalitetsprincipen, att det erfordeliga allmänna intresset saknas, att kravet på generell lagstiftning inte uppfylls, att lagen strider mot expropriationsrättsliga principer m.m. Så är det ju inte. På punkt efter punkt faller era påståenden enligt Lagrådet och andra lagkunniga. Folkpartiet - vi stod ju tillsammans för linje 2 - hur har ni nu hamnat i Moderaternas knä? Ni skriver i motionen att en successiv omställning av energisystemet är att föredra framför kortsiktiga beslut. Det är ju just det som riksdagen beslutade om i juni. Vi stänger en reaktor 1998. De övriga är villkorade. Vi skriver i betänkandet att efter avställningen av Barsebäcksverket skall en uppföljning ske av utvecklingen av elpriser, investeringar, miljöpåverkan, sysselsättnings och fördelningseffekter, elmarknadens funktionssätt m.m. Resultatet skall utvärderas och tillsammans med erfarenheterna från stängningen utgöra underlag för kommande beslut om den fortsatta omställningen. Det beslut som vi tog i juni innebär alltså att nya ställningstaganden fordras från riksdagen innan ytterligare avställningar av kärnkraftsreaktorer kan genomföras med stöd av denna lag. Riksdagen kommer att få ta ställning till om villkoren är uppfyllda. I er motion påstår ni att redan dagen efter det att energiuppgörelsen presenterades började många företag att se över sina investeringsplaner. Vilka företag då? Eftersom ni påstår att de är många kan ni kanske inte räkna upp alla. Det vore ändå intressant om Torsten Gavelin litet grand kunde förklara detta. Och Kristdemokraterna - det gamla linje 3-partiet, som 1980 ville avveckla på tio år - hur i all sin dar har ni hamnat tillsammans med Moderaterna som väl inte alls vill avveckla? Hur kan ni svänga 180 grader på kort tid i en fråga som på sin tid måste ha varit en hjärtefråga för er? I ert särskilda yttrande skriver ni, och detta bekräftades av Dan Ericsson här i talarstolen: "I och för sig motsätter sig inte Kristdemokraterna lagstiftning som ett led i en genomtänkt avvecklingsstrategi, grundad på en helhetssyn på energipolitiken." Det är precis vad vi gör, och det var så vi argumenterade i debatten i juni. Om ni står fast vid vad ni sagt, inför folkomröstningen och i debatten senare, att ni vill avveckla, varför då inte ansluta er till majoriteten? I dag försöker ni alla tre partier gömma er bakom förmenta oklarheter i texten i lagförslaget för att egentligen säga något annat. Herr talman! Karl XI:s reduktion har nämnts. Eftersom det är några år sedan herr talmannen, jag och övriga gick i skolan har jag gått tillbaka till historieböckerna. Jag har funderat över vad reduktionen innebar. För att föra krig behövdes officerare och ämbetsmän. Dessa skulle avlönas. I ett samhälle som fortfarande i hög grad litade till naturahushållning måste det ske med jord. Sverige var ett bondesamhälle. Man betalade skatt eller arrende för den jord man brukade. Men adeln, som innehade alla högre tjänster, var i princip befriad från att betala skatt för sin jord, s.k. frälsejord. Därför fick staten minskade inkomster när sådan jord som staten ägde, kronojord, gavs bort eller såldes till adeln eller när adeln fick rätt att uppbära skatteavgifterna för den bondeägda jorden, skattejorden. Skattebördorna blev helt enkelt för tunga för bönderna. I slutet av 1640-talet fanns det ett starkt missnöje i landet riktat mot adeln och dess privilegier. Stora donationer av jordegendomar hade gått till adeln. Det hade skett under Gustav II Adolfs tid, fortsatt under förmyndarregeringen och kraftigt ökat under Kristinas regering. De svenska adelsmännen upptäckte att adeln ute i Europa hade en mäktigare ställning och ville ha det på samma sätt. Den feodala uppfattningen att bönderna var adelns, inte statens, underståtar började vinna insteg. Men präster och borgare tyckte liksom bönderna att adeln började bli för anspråksfull. Följden blev att kraven på reduktion, att staten skulle ta tillbaka jord från adeln, blev alltmer högljudda. Särskilt intensiva blev de inför 1650 års riksdag. Drottning Kristina var då regent. Vid denna riksdag krävde de tre ofrälse stånden reduktion, men man lyckades inte den gången. Kravet återkom. En mindre reduktion skedde under Karl X Gustavs regeringstid. När sedan Karl XI övertagit regeringsmakten fick han klart för sig att den ekonomiska ställningen var ohållbar. Vid 1680 års riksdag spelade han ut de ofrälse mot adeln och lågadeln mot högadeln. På så sätt lyckades han driva igenom en strorreduktion. Adeln förlorade hälften av sin jord. Kronan och skattebönderna kom vardera att äga ungefär lika mycket som adeln. De svenska böndernas fria ställning hade bevarats. Så var det med reduktionen, herr talman. Jag vill avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag vet inte vad Barbro Andersson har gjort för ont för att ständigt straffkommenderas till dessa energidebatter. Jag tyckte att hennes inlägg var mer uttömmande i den utförliga del som handlade om 1600-talet än den del som handlade om de frågor som vi skall fatta beslut om här i kammaren. Jag nästan rörs av troskyldigheten. Jag antydde redan i min inledning att vi snart skulle få höra att det när det gäller den kritik som har riktats från politiker och jurister inte är några problem. Det är inget problem alls, alla frågetecken är uträtade. Det är överensstämmelse med grundlagen, Europakonventionen - inga problem. En och annan jurist pratar i nattmössan. Juridikens vågor går höga i fackpressen. Det är inget problem! Inte ett kommatecken har hamnat fel i det här ärendet. Det är verkligen en rörande troskyldighet. Socialdemokratiske partiledaren rycker till i tåten, och Barbro Andersson sprattlar omedelbart till. Jag tror inte att vi kommer någonstans, jag tror inte att vi kan nå varandra. Låt mig ställa två frågor. På vilka andra politiska och samhällsområden tycker Barbro Andersson att det är rimligt att vi frånhänder riksdagen allt inflytande över de centrala politiska frågorna och lägger det inflytandet och den makten i händerna på regeringen? På vilka andra samhällsområden tycker Barbro Andersson att det är rimligt att riksdagen fattar beslut utan att ha någon aning om vilka de ekonomiska konsekvenserna är av de beslut som fattas?
Herr talman! Riksdagen frånhänder sig inte beslutsrätten. Som jag sade i mitt anförande och som vi skriver i betänkandet kommer frågan att återkomma till riksdagen för att vi skall kunna se om villkoren är uppfyllda innan man gör en ny avställning. Jag har ett par frågor till Mikael Odenberg. Enligt ett TT-meddelande den 18 juni i år säger Mikael Odenberg: Lagrådets ställning är inte vad den har varit. En generell iakttagelse är att Lagrådet blivit alltmer tandlöst. Det tycker att det är viktigare att krafsa ryggen på sina kolleger än att serva sina uppdragsgivare. I fortsättningen kommer vi att betrakta Lagrådet som ett stort skämt. Står Mikael Odenberg fast vid det uttalandet? Har Moderata samlingspartiet samma uppfattning? Det kunde vara intressant att veta. Jag har en fråga till. I Upsala Nya Tidning den 30 augusti i år kunde man läsa ett regerat från er stämma. Där står det: På en fråga från TT medgav talesmannen att detta är ett första mjukt steg mot en framtida nytillverkning av kärnkraft. Är det så? Kan Mikael Odenberg bekräfta eller dementera det? Det vore bra med ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Med det beslut som fattas i dag frånhänder sig riksdagen beslutanderätten över centrala energipolitiska frågor. Det är riktigt att riksdagen vid sitt beslut den 10 juni sade att riksdagen inför ett regeringsbeslut om att tillämpa lagen på reaktorn Barsebäck 2 vill göra en bedömning av om villkoren är uppfyllda. Men för reaktorerna Barsebäck 1 och de andra tio reaktorerna ligger beslutanderätten och makten i händerna på regeringen. Jag tycker som riksdagsledamot - det skulle jag tycka oavsett partifärg på regeringen - att det är fel att överlämna så mycket makt och inflytande till regeringen och ge regeringen carte blanche för att utan närmare motiv, utan kunskap om konsekvenserna, utan förvarning stänga av halva Sveriges elförsörjning. Jag upprepar min fråga till Barbro Andersson: På vilka andra områden tycker Barbro Andersson att det är rimligt att riksdagen fattar beslut utan att ha en aning om de ekonomiska konsekvenserna av de beslut som fattas?
Herr talman! Jag vill upprepa: Riksdagen frånhänder sig ingen beslutanderätt i energipolitiken. Jag har mycket tydligt sagt det från talarstolen. Vi skriver det i vårt betänkande. Det är alldeles klart att det fortfarande är riksdagen som fattar beslut om detta. Jag noterar att Mikael Odenberg inte svarade på mina frågor. Är det så att Moderata samlingspartiet tycker att Lagrådet är tandlöst och att de anser att det är viktigare att krafsa ryggen på sina kolleger än att serva sina uppdragsgivare? Jag tycker att det är ganska uppseendeväckande. Det är mycket tråkigt om vi inte kan få ett klart besked i kammaren i dag.
Herr talman! Det här är inte vilket företag som helst. Kärnkraftverk är inte vilken verksamhet som helst, den är livsfarlig. I KU-utfrågningen framkom det att det hade varit lättare om man i portalparagrafen hade skrivit in att det här var ett hot mot liv och hälsa. Såvitt jag förstår ville man inte skriva in det från socialdemokraternas sida därför att man var rädd för att danskarna skulle trycka på och säga att vi skall stänga kärnkraftverken momentant, både Barsebäck 1 och Barsebäck 2. Är det livsfarligt skall de stängas direkt. Att i portalparagrafen bara skriva att man skall ställa om till ett nytt energisystem är väldigt svagt. Vi har vetat ända sedan 1980 års folkomröstning, alltså i snart 18 års tid, att man skall stänga av. Det är ingen överraskning. Jag tycker att det här är allvarligt då man betänker vilka anspråk som kommer att ställas i ersättningsfrågan. Vad anser Barbro Andersson om detta med livsfarlig kontra att det skulle vara ett vanligt företag som driver en verksamhet för tillväxt?
Herr talman! Eva Goës och Miljöpartiet har haft kärnkraftens avveckling som sin hjärtefråga ända sedan partiet bildades. Det har jag stor respekt för. Nu kommer vi ändå fram till den dag då vi inleder omställningen. Miljöpartiet har inte yrkat avslag utan har ytterligare synpunkter på säkerhetskraven. Jag tror, herr talman, att vilka säkerhetskrav man än ställer - de är redan i dag ganska höga - kommer miljöpartisterna aldrig att vara riktigt nöjda utan kommer att kräva mer. Dessutom tror jag inte att regeringen är rädd för danskarna när man formar den svenska energipolitiken.
Herr talman! Jag säger än en gång att en professor vid KU-utfrågningen ansåg att det borde stå i portalparagrafen någonting om hot mot liv och hälsa och om risker. Ändå frångår socialdemokraterna det. Då kommer man in i det juridiska träsket. Likadant har vi anmärkt på att man har en längre tid än det sades från början, 25 år för varje reaktor. Jag hittar ett PM från februari där man talar om att reaktorerna bör stängas efter 35 år från den första starten. Det betyder 2010. Man har t.o.m. frångått det. Detta PM var ett arbetsdokument. Det är viktigt att man står fast vid de politiska beslut som man fattat. 1980 beslutade vi att stänga av kärnkraften till 2010, med förnuft. Jag undrar: Är det förnuftigt att låta det här fortsätta? Vi kanske får en reaktorstängning 1998, men vi vet inte om det i fortsättningen över huvud taget blir fler reaktorer som stängs. Är det vettig energipolitik? Är det att ställa om till förnybar energi, är det energieffektivisering?
Herr talman! Den energiomställning som vi beslutade om i juni är precis den vettiga väg som Eva Goës efterlyser. Vi satsar på energihushållning, effektivisering och förnybara inhemska energikällor. Jag tycker att det är en bra väg att gå. 2010 var det årtal som bestämdes av riksdagen efter 1980 års folkomröstning. Då ansåg man att de 30 år som man hade framför sig skulle vara en lång tid. Sedan dess har en del hänt på detta område, men inte tillräckligt mycket. I dag ser vi att det inte längre är möjligt att avveckla samtliga kärnkraftverk till 2010. Därför har man fastnat för den här tiden, 40 år.
Herr talman! Jag har en fråga till Barbro Andersson. Det har nu snart gått ett år sedan energiuppgörelsen, och det är ett halvår kvar tills första reaktorn skall stängas. Hur mycket har elsystemen tillförts från den förnybara elproduktionen, alltså biobränslen och vindkraft? Det handlar ju om omkring 4 TWh som nu försvinner ur elsystemet. Hur mycket av detta har nu ersatts med förnybar elproduktion? Det vore intressant att få veta detta. Om det är så att man inte har täckt upp med förnybara energikällor, vad kommer då i stället? Vilka blir miljökonsekvenserna om vi får mer olja, kol och fossilgas? Och vilka blir konsekvenserna på elpriset och därmed för vår industris konkurrenskraft? Vi har ju efterlyst den här typen av konsekvensanalyser i beslutsunderlaget. Vi har ju ännu inte fått det, men Barbro Andersson kanske kan redovisa detta nu. Sedan tog Barbro Andersson upp folkomröstningen 1980. Det var ju faktiskt så att det på samtliga tre valsedlar inte nämndes att kärnkraften skulle ersättas med fossilbränslen. Den skall alltså ersättas med förnybara energikällor. Problemet är att den inte ersätts med förnybara energikällor utan att det blir annat i stället. Det är därför vi motsätter oss den här uppgörelsen. Barbro Andersson kanske nu kan redovisa hur situationen ser ut.
Herr talman! Kärnkraften skall inte ersättas med fossila bränslen. Den skall ersättas med biobränslen, med effektivisering och energisparande. Vad som har hänt sedan den diskussion som vi hade tidigare är den intressanta delen med konvertering i våra hem. Det finns ju två försöksområden, ett i Landskrona och ett i Enköping, där det för fastigheter med direktverkande el har varit möjligt att konvertera till biobränsleeldad fjärrvärme. I ett område i Enköping, som ligger i just mitt hemlän och som jag känner till litet grand, har utvecklingen varit väldigt bra. Samtliga hushåll har byggts om. En rapport har lämnats till NUTEK, och den skall nu utvärderas. Såvitt jag har hört av människor som jag känner vilka bor där är de mycket nöjda. Det är en del av det som har hänt sedan juni. Jag har en fråga till Dan Ericsson. Kristdemokratiska ungdomsförbundet skickade en skrivelse som kom till näringsutskottet. Där skriver man: I den svenska elproduktionen bör kärnkraften stegvis tas ur drift och ersättas med alternativa energikällor som är uthålliga och inte äventyrar jordens miljö. KDU ser det därför som angeläget med ökat statligt stöd till forskning på alternativa energikällor. Då det ur energisynpunkt är oekonomiskt att använda elenergi för uppvärmning kräver KDU ett statligt omställningsstöd till hushåll som ställer om från direktverkande el till exempelvis fjärrvärme. Genom olika åtgärder inom industri och hushåll kan en sådan elmängd sparas att två kärnkreaktorer kan tas ur drift snarast. KDU föreslår att detta skall genomföras. Jag tycker att det är mycket intressant att de kommande politikerna inom Kristdemokraterna har den här synen.
Herr talman! Barbro Andersson säger återigen att kärnkraften skall ersättas med biobränslen, vindkraft och sparande. Javisst, vi är överens om detta när det gäller att säga saker. Men vad jag frågade om var hur mycket av detta som har kommit fram under det år som har gått sedan energiöverenskommelsen och hur mycket Barbro Andersson tror hinner komma fram på det halvår som är kvar tills omkring 4 TWh kommer att tas ur det svenska energisystemet. Det är ju det som är den intressanta frågan. Men Barbro Andersson svarar inte på frågan. Jag kan förstå det, för jag vet ju vad svaret är: Man har inte lyckats ta fram förnybara energikällor. Det går inte så snabbt, utan det blir då i stället olja, kol och gas. Detta strider ju mot vad folkomröstningen sade. Men Barbro Andersson har en möjlighet till att redovisa siffrorna. Det handlar om 4 TWh, och det är mycket elström. Redovisa hur mycket som har tagits fram av förnybara energikällor på ett år och hur mycket som kommer att tas fram under det kommande halvåret. När det sedan gäller KDU, de kristdemokratiska ungdomarna, så har de samma synsätt, nämligen att vi skall ersätta kärnkraft med det förnybara. Vad gäller energiprogrammet och satsningarna på utveckling och forskning är vi i stort sett överens. Det skall vi självfallet ha. Skillnaden är att vi vet att detta inte går att klara på den korta tid som nu står till buds. Det är det som är problemet, Barbro Andersson.
Herr talman! Tänkte inte Dan Ericsson på det när han satt i Energikommissionen, där han sade att en reaktor kunde stängas av utan att det skulle bli några störningar? Funderade Dan Ericsson aldrig i de banorna då, någonting som han försöker lägga mig till last i dag? Eftersom Dan Ericsson säger att ni har en absolut samsyn med KDU när det gäller omställningen, förstår jag ännu mindre varför ni till varje pris skall sitta i moderaternas knä i den här frågan. Ni säger att ni är med på effektiviseringsprogrammet och att ni är med på en uthållig energiförsörjning, och Dan Ericsson var ju faktiskt med i Energikommissionen och sade att en reaktor kunde ställas av utan störningar.
Herr talman! Barbro Andersson hade i vår motion funnit att vi är oroliga över den elintensiva industrins investeringar. Hon frågade om jag kan ge ett exempel på en elintensiv industri som har minskat sina investeringar. Mikael Odenberg har ju redan i sitt anförande redovisat att den elintensiva industrins investeringar har minskat med 15 % under åren 1996-1998. Jag kan också berätta för Barbro Andersson att jag efter publiceringen av energiöverenskommelsen besökte Boliden AB i Boliden. Man var där oerhört irriterad och förskräckt över den här överenskommelsen och diskuterade investeringsstopp. Jag gjorde också ett besök vid en sammandragning av den elintensiva industrin, som omfattar skogsindustrin, många kemiska industrier, aluminiumindustrin osv. De var av samma uppfattning. Och nu ser vi ju kalla siffror. Vi föredrar en successiv avställning när alternativen finns framme. Problemet med den abrupta lagstiftade avställning som socialdemokraterna nu har gått in för är att alternativet är fossilgas. Anser Barbro Andersson att det vore bra med en motorväg för fossilgas genom norra Uppland, i hennes hemtrakter? Kan Barbro Andersson garantera att Forsmark inte kommer att ersättas med fossilgaseldad kraft?
Herr talman! Det var intressant att Torsten Gavelin tog upp detta med investeringsklimatet. TT meddelade den 16 oktober i år: Sparbanken spår i sin konjunkturprognos att det blir fart i den svenska ekonomin de närmaste åren. Industriproduktionen fortsätter öka och exporten växer. TT-meddelande den 20 november: Konjunkturinsitutet säger att industrins konjunktur blir allt bättre. Efterfrågan ökar och företagen får alltfler exportorder. Sveriges totala varuexport ökade med 9 % och importen med 10 % jämfört med motsvarande period TT-meddelande den 4 december: LO-ekonomerna säger att tillväxten tagit fart under andra halvåret i år och att den goda konjunkturen fortsätter in i 1998. Samma dag meddelade TT att AMS tillfrågat 9 000 företag som meddelat att de behöver nyanställa tillsammans 50 000 personer under 1998. AMS säger också att det är i industrin och den privata tjänstesektorn som de nya jobben finns. Sweden Agency, redogör man för en nyligen publicerad studie från revisionsföretaget KPMG. Den jämför investeringskostnaderna i Kanada, USA, Tyskland, KPMG erbjuder Sverige de näst lägsta kostnaderna efter Kanada. Herr talman! Detta motsäger helt det som Torsten Gavelin försöker påstå.
Herr talman! Nej, Barbro Andersson, absolut inte. De siffror som Mikael Odenberg presenterade är korrekta. Investeringarna i den elintensiva industrin minskar. Att produktionen nu går på högvarv och ökar är ju väldigt bra. Men det baserar sig på investeringar som är gjorda tidigare. De investeringar som skulle ha gjorts nu ger produktion om några år. Det är det som är så allvarligt. När investeringsklimatet försämras, tar det ett antal år innan detta märks i form av arbetslöshet, försämrad export osv. Det blir ingen omedelbar effekt. Sedan svarade Barbro Andersson ingenting om fossilgasen. Därför vill jag upprepa frågan. Jag kan förenkla den något och säga så här: Kan Barbro Andersson garantera att inte någon del av kärnkraften kommer att ersättas med fossilgas?
Herr talman! Jag kanske är litet naiv, men ibland tror jag på vad TT skriver. Jag betraktar det ändå som en seriös nyhetsbyrå, och jag har tagit till mig dessa siffror. Det må väl vara mig förlåtet. Kärnkraften skall ersättas med effektivisering, besparing och inhemska förnybara energikällor. Det har vi sagt upprepade gånger, och jag kan säga det igen till Torsten Gavelin. Eftersom det här, herr talman, är min allra sista replik i den här debatten, vill jag passa på att önska mina meddebattörer en god jul och ett gott nytt år. Jag vill önska detsamma till herr talmannen, till näringsministern och till övriga som deltar här. Och med en bra energipolitik i vårt land, vet vi att vi kommer att få ljus i vårt hus den stundande helgen - några med grön el, andra skön el utan onödiga färgämnen.

Herr talman! När man hör debatten och vad några här säger, verkar det som om det vi skall prata om i dag är, för att använda Mikael Odenbergs ord, något plötsligt. Enligt Torsten Gavelin är det något abrupt som kommer att hända. Det är inte riktigt sant. Det är inte riktig på det viset. Mikael Odenberg hade ett ettårigt perspektiv på den här debatten. Det är möjligt att han skall ha det. Men vi har hållit på ett tag att diskutera de här frågorna. Själv kom jag i kontakt med den energipolitiska delen av kärnkraften någon gång i början av 70-talet, 1972-1973, när Birgitta Hambraeus utförde en av pionjärinsatserna i den här frågan i riksdagen. Sedan dess har frågan om kärnkraften varit på debattens översta sida - alltså väldigt länge. Vi har diskuterat den. Miljöorganisationer har engagerat sig i den. Jag är glad att kunna säga att Centerpartiet - inte minst dess ledare; Torbjörn Fälldin, Karin Söder och naturligtvis Olof Johansson - med starkt engagemang har drivit kärnkraftsfrågan. Det har gällt kraven på att kärnkraftsavvecklingen skall börja och att omställningen skall genomföras. Så kom vi till den folkomröstning som vi hade 1980. Den har ju redan olika debattörer försökt referera till. Mikael Odenberg låtsas som om det är linje 3 som genomförs nu. Det är inte riktigt på det sättet - tyvärr skulle man kunna säga. Linje 3 innebar ju att vi skulle ha stängt av alla de sex reaktorer som fanns då under en tioårsperiod fram till 1990. Men det blev inte så. Linje 3 vann inte. Det blev framför allt linje 2 som skulle tala om hur utvecklingen skulle bli. Och i beskedet från linje 2 låg ju 2010 som slutår. Nu är vi klara över att det inte går att nå 2010. Jag tror att det är en klok och riktig iakttagelse. Vi måste ta nya tag på något sätt. Det sker också genom den uppgörelse som vi har gjort och de beslut som vi hittills har fattat. Men det var det som alltså var folkomröstningsresultatet - tyvärr, kan man återigen säga. Det blev alltså linje 2 som skulle genomföra det här. Det är klart att det var litet smärtsamt på den tiden. Det var litet olika opinioner, inte minst i de egna partierna. Det är med viss undran man hör Torsten Gavelin tala om hur opinionerna ser ut i dag. Om jag kommer ihåg rätt var ju Folkpartiet i den folkomröstningen delat i tre nästan exakt lika stora delar mellan linje 1, linje 2 och linje 3 sin interna opinion. När man vet det, kanske man skall vara litet försiktig och ödmjuk när man talar om att det finns litet olika syn på den här frågan i alla politiska partier i dag. Ett mer splittrat parti i den här frågan än Folkpartiet får man väl leta efter. Sedan har det gått litet tid efter det här. Man trodde att en del avarter i debatten hade försvunnit. Men Mikael Odenberg kan inte avhålla sig från att kalla material från regeringen för sladdriga A 4-sidor och att tala riksdagsledamöter här i kammaren som att de sprattlar när regeringen har en åsikt. Det är en typ av resonemang som fanns i den tidiga energidebatten, men som alltså uppenbarligen fortfarande återkommer litet i marginalen. Annars har ju debatten gått framåt. Vi står alltså i dag vid en lagstiftning som skall vara ett instrument för att genomföra inledningen av kärnkraftens avveckling. Nu är inte lagstiftningen något nytt i det här. Som instrument har ju lagstiftning förekommit väldigt länge i debatten kring kärnkraftens avveckling. Många partier har arbetat för detta och motionerat. Vi har gjort det i Centern under många år. Då har det närmast varit för att förändra kärntekniklagen. Det trodde vi var en framkomlig och riktig väg. Andra partier - Folkpartiet och Kristdemokraterna om jag kommer ihåg rätt - har också motionerat och agerat för att åstadkomma en lagstiftning. Det är naturligtvis inte så att den lagstiftning som vi i dag har förslag till på riksdagens bord i varje kommatecken är fullständigt optimal. Det kan naturligtvis inte vara på det sättet. Men det är alldeles klart att regeringen och Regeringskansliet, inte minst de juridiskt ansvariga, har gjort ett fantastiskt jobb för att få fram ett material som stämmer väl med svensk grundlag, med Europakonvention och med EG-rätt på ett sådant sätt att den kommer att fungera. Den kommer att bli en hjälp för avvecklingen av kärnkraften på ett juridiskt och instrumentellt riktigt sätt. Men det är också klart, herr talman, att de partier som inte vill kärnkraftens avveckling kommer att fortsätta att stapla bråte i vägen för en avveckling på alla sätt. Det är uppenbart. Det sker på litet olika sätt. Man försöker gå in på detaljer i lagstiftningen. Man försöker förkasta det med hänvisning till det internationella arbetet, rättstryggheten och vad det nu vara. Man får väl ha litet respekt också för att man använder det sättet att arbeta, men det är fel. Den lagstiftning som vi är på väg att besluta om i dag är bra. Den är korrekt. Den är riktig. Den kommer att följa svensk lag. Den kommer att följa internationella överenskommelser. Nu är det naturligtvis inte lagen som är grunden för den här diskussionen. Synen på lagen är inte grunden till att vi står här och pratar. Det är för att vi har olika syn energikällan. Så är det förstås. Vi har olika syn på kärnkraften. Det är därför vi diskuterar lagstiftningen. Det är olika syn på energiomställningen som gör att vi står här och pratar. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en renodlad lagteknisk politisk debatt vi har. Det är naturligtvis en energipolitisk debatt i grunden. Jag tycker att det kan vara viktigt att återvända till de skäl man anför i denna debatt. Vi är väldigt tydliga i att vi tycker att kärnkraften är en dålig energikälla. Den har ett avfallsproblem. Den har en koppling på olika sätt till risken för en ökad kärnvapenspridning. Det finns också risker för haveri i reaktorerna. Även svenska reaktorer, blågula reaktorer, är behäftade med dessa risker. Det är naturligtvis den grundsynen som har gjort att vi mycket tidigt har tagit avstånd från kärnkraften. Samtidigt har vi sett möjligheterna i energisystemet. Vi har framför allt sett möjligheterna till en effektivisering, en klokare användning av olika energikällor och energiformer till riktiga ändamål. Vi har också sett möjligheter att tillföra energi, ny energi, på olika sätt i energisystemet. Jag noterade Dan Ericssons fråga till Barbro Andersson. Det var den vanliga frågan: Kan man garantera om det finns... Har det tillförts... Vi har en rejäl omställning på gång. Så mycket kan man säga. Redan i dag är det på det sättet. Jag vet att Dan Ericsson vet att bioenergin ökar i Sverige i dag med 4-5 Twh per år, inte i form av el utan i form av värme, men ändå på ett sådant sätt att den tillförseln gör att vi kan ersätta dagens uppvärmningsformer med t.ex. biobränslen. Det är en rejäl tillförsel. Allt är inte jämförbart i energisystemen, men det är en rejäl tillförsel och en rejäl omställning. Vi ser alltså till möjligheterna på det sättet i Centern. Vi har naturligtvis även sett på den historiska ekonomin, att kärnkraften har gynnats, jag höll på att säga otillbörligt, genom åren forskningsmässigt och utvecklingsmässigt, när det gäller trygghet och ansvaret för olyckor och mycket annat. Jag kan nämna ett exempel tillbaka i tiden, som jag vet att Mikael Odenberg inte vill ta upp, eftersom han har det ettåriga perspektivet. Det svenska kärnkraftsäventyret inleddes med tungvattenprojektet Marviken. Det innebar att 1 miljard kronor av svenska skattepengar tippades i vattnet till ingen nytta. Det finns en ekonomi i bakgrunden som gör att kärnkraften har funnits i ett drivhus. Vi ser också till trygghetssystemen. Vi skall förse svensk industri med el till konkurrenskraftiga priser. Det är naturligtvis tryggare för den svenska industrin att slippa konkurrera med bostäder och lokaler om elen för uppvärmning på det sätt som i dag sker. Det är naturligtvis bättre och tryggare för den svenska industrin om vi sköter en mängd uppgifter i samhället, som lika bra kan skötas med hjälp av annat än kärnkraftsel, med hjälp av de andra energikällorna och, skulle jag nästan kunna säga, reserverar en klok elanvändning för den industri och det näringsliv som behöver den. Det måste vara tryggare för det svenska näringslivet och för den svenska industrin. Och det är naturligtvis tryggt för hushållen, för vanliga människor, att ha en energiförsörjning baserad på inhemska förnybara och, vågar jag säga, miljötryggare energikällor. Många frågar varför vi skall stänga just Barsebäck. Det är en fråga som kan vara rimlig att ställa. Det bygger på den enkla insikten att det finns ett samband mellan närhet till en reaktor och konsekvenserna av en olycka. Så är det. Då vet vi att Barsebäck är sällsynt dåligt placerat. Det ligger nära stora tätorter. Det gör att man snabbt bör fokusera blicken på Barsebäck. Det är många som har gjort det. Men samtidigt är det många som hävdar att det finns reaktorer på andra håll, inte minst i Sveriges närområde, som är sämre, osäkrare, osv. Herr talman! När man titta på Östersjöländerna är det märkligt att det bara är ett Östersjöland som har bett ett annat Östersjöland att stänga av reaktorer. Och det är inte Finland som har bett att Ryssland skall stänga Sosnovyj Bor, och det är inte Sverige som har begärt att Litauen skall stänga Ignalina. Det är Danmark som har begärt att Sverige skall stänga Barsebäck. Den danska regeringen, det danska folketinget och det danska folket har krävt av Sveriges regering, av Sveriges parlament och av Sveriges folk att Barsebäck skall stängas. Detta kan man ha litet olika förhållningssätt till. Man kan försöka sig på resonemanget att danskarna inte begriper detta. Det tror jag är ett dumt sätt att resonera. Man kan också säga att danskarna säger detta bara för att de vill sälja kol till oss. Det har samma bärighet som att säga att engagemanget från bl.a. svensk industri att bygga om energisystemet österut har sin bäring i att ABB vill sälja elutrustning. Jag tror att man skall ta litet seriösare på resonemanget och verkligen tro på att danskarna är oroliga för Barsebäck. Dessutom är det så att om man stänger Barsebäck så stänger man en station. Det tycker jag har en poäng. Eftersom det bara är två förhållandevis små reaktorer i Barsebäck så blir man av med en station om man stänger dessa båda reaktorer, vilket jag tror är viktigt. Sedan är frågan vad som nu händer. I dag fattas förhoppningsvis beslut om den lag som det ligger förslag om på riksdagens bord. Då börjar omställningen. Vi kommer att stå fast vid denna omställning och denna avveckling. Jag tror att det i någon mening innebär en ny start och en ny injektion i Sverige. Jag tror att det kommer att spela en stor roll för en svensk utveckling av energisystemet, av svensk industri och av svensk ekonomi. Nu tror inte alla det. Mikael Odenberg kommer, som han sade, att bekämpa denna lag. Han kommer att se till att lagen rivs upp. Jag återkommer gärna till den fråga som jag ibland ställer till Mikael Odenberg utan att få svar, det är därför som jag upprepar den. Kan Mikael Odenberg och Moderaterna lova väljarna att en tänkbar borgerlig regering efter valet kommer att se till att den lag som vi i dag skall fatta beslut om rivs upp? Är det något som Mikael Odenberg och Moderaterna kan lova väljarna? Herr talman! Jag skall slutligen rikta ett tack till Birgitta Hambraeus för de insatser som hon har gjort för att åstadkomma detta första steg av den sista delen av hanteringen av kärnkraften som dagens beslut kommer att innebära. Jag tycker att det är viktigt att rikta ett tack till den svenska miljörörelsen och till de många svenskar som har engagerat sig i detta arbete. För många svenskar väcktes det politiska engagemanget när denna fråga lyftes upp på bordet. Jag tror, herr talman, att riksdagen så småningom också kommer att få ett tack av det danska folket och av det svenska näringslivet som kan börja se på framtiden på ett annat sätt. Jag tror att det svenska folket till slut kommer att tacka riksdagen för dagens beslut.

Herr talman! Jag skall börja med att besvara Lennart Daléus fråga. Gränserna för vad som är politiskt möjligt att åstadkomma i denna kammare sätts av de mandat som väljarna ger i allmänna val. Entydiga löften från min sida skulle bygga på att jag i dag kan förutsäga hur valet 1998 faller ut. Det kan jag inte. Men jag tror inte att Lennart Daléus behöver sväva i något tvivelsmål om vad som är målsättningen för vår del. Det är att upphäva den lag som riksdagen i dag skall stifta. Jag är beredd att gratulera Lennart Daléus. Jag har stor respekt för hans mångåriga engagemang i energifrågan och kärnkraftsfrågan. Nu för Centern visserligen en tynande tillvaro i folkopinionen, men det är inget tvivel om att de beslut som fattas under innevarande år på energipolitikens område innebär en framgång för Centerpartiet. Däremot har Lennart Daléus fel när han tror att den debatt som vi i dag har inte skulle ha uppkommit om diskussionen inte hade gällt kärnkraftsreaktorer. Jag skulle vilja uttrycka saken på ett sådant sätt att indignationen över den kränkning av den privata äganderätten som vi anser ligga i dagens avvecklingslag gör att frågan hade varit minst lika aktuell om expropriationen hade gällt något annat samhällsområde. Här tycker jag att det finns skäl att kritisera Centern. Jag tycker att det finns ett väldigt tydligt jesuitiskt drag i Centerns sätt att förhålla sig till den här lagstiftningen. Målet att förtidsavveckla kärnkraften är så viktigt att man slänger hänsyn över bord. Centern vill vara ett miljöparti men accepterar en politik som obönhörligen leder till ökade utsläpp och ökad kolanvändning. Man vill så gärna avveckla kärnkraften att man accepterar en politik som leder landet närmare en mer omfattande introduktion av fossilgasanvändning. Centern vill vara ett parti som värnar om den privata äganderätten. Ändå är man för kärnkraftsavvecklingens höga syfte beredd att acceptera en lagstiftning av en innebörd som helt står i strid med det vaktslående om privat äganderätt som Centern tidigare gjort sig till tolk för i den politiska debatten.
Herr talman! Jesuitiskt eller inte - det kan jag lämna därhän - men vi tycker väldigt starkt i den här frågan. Vi tycker att avvecklingen av kärnkraften och omställningen av energisystemet är mycket viktig. Detta är för oss inte, som det tycks vara för Mikael Odenberg, något slags politisk leksak, som man kan bolla med och kasta ord på litet hipp som happ. Det är inte så, utan vi tycker väldigt tydligt i den här frågan. Det leder till att vi gärna vill arbeta såväl med ekonomiska styrmedel som med den lagstiftning som är möjlig att åstadkomma. Vi kan inte se något fel i det, särskilt inte som vi är förvissade om att den här lagstiftningen stämmer såväl med svensk grundlag som med internationella regelverk som vi har att ta hänsyn till. Det som utöver detta möjligen är litet knepigt i Mikael Odenbergs resonemang är hans fullständigt säkra uttalande att detta obönhörligen leder till ökad användning av fossila bränslen och till en omfattande användning av fossilgas. Det är klart att Mikael Odenberg inte vill acceptera och ta hänsyn till det som vi kommer att diskutera senare i dag, herr talman, nämligen utformningen av ett nytt energisystem. Jag kan bara vara alldeles övertygad om att den inriktning som omställningen kommer att ha leder bort från de fossila bränslena, bort från kärnkraften och över till ett effektivare hushållande och en användning av nya och bättre energikällor. Jag skall i min nästa replik, herr talman, återkomma till den frågan - Mikael Odenberg kan förbereda sig på det.
Herr talman! Det är kanske inte så lämpligt, eftersom jag inte har möjlighet att begära ytterligare någon replik. Jag inser att Centern har ett mycket starkt engagemang i energifrågan. Jag vet att det har oerhört central betydelse för Centerpartiet. Det är klart att det är illavarslande när ett parti i riksdagen är så förblindat av sin övertygelse i en fråga att man är beredd att slänga hänsyn i en mängd andra frågor överbord. Vi har här ett miljöparti som är berett att acceptera en politik som leder till ökad koleldning i Danmark. Vi importerar redan i detta ögonblick kolbaserad el från Danmark motsvarande produktionen i en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Det är inte någonting som jag hittar på. Jag vill här varna för en risk. Det förvånar mig att ett parti som gör anspråk på att vara ett småskalig miljöparti ens vågar riskera att vi skall hamna i ett nytt storskaligt fossilgasnät i vårt land. Det är oroande att ett parti som traditionellt alltid har värnat om privat äganderätt är berett att för det höga kärnkraftsavvecklingssyftets skull acceptera en lagstiftning som gör det möjligt för regeringen att från den ena dagen till den andra, utan någon som helst förvarning och motivering, konfiskera privat egendom för mångmiljardbelopp. Då känner man inte riktigt igen Centerns grundläggande ideologi. Möjligen känner man igen energipolitiken. Centern är ett decentralistiskt parti, men för det höga syftets skull är man nu beredd att rösta för en lagstiftning som innebär en mycket omfattande centralisering av makt och inflytande från riksdagen och till regeringen. Det är för mig obegriplig hur ett parti som gör anspråk på att stå för decentralisering på det sättet kan medverka ens för kärnkraftsavvecklingens skull till en sådan omfattande centralisering av makt och inflytande i det svenska samhället.
Herr talman! Vi kommer inte att medverka till någon omfattande introduktion av fossilgas i Sverige. Mikael Odenberg bekräftar att det i dag används danskt kol för att leverera energi till Sverige. Det är inte alls någonting som kan förknippas med den omställning som vi står inför utan en situation som råder i dag. Det är nog en korrekt iakttagelse. När det gäller äganderätten kan jag bara förklara för Mikael Odenberg att det inte råder någon som helst tvekan om var Centerpartiet står i en generell betraktelse av skyddet för värnandet av den privata äganderätten. Vi kommer, herr talman, att få flera tillfällen att hantera den frågan här i kammaren, sannolikt under våren. Lagstiftning är ju till, herr talman, för att skydda de enskilda individerna, enskilda företag och naturligtvis också samhällets intressen. Vi har skapat ett regelverk som möjliggör en relation mellan privat ägande och det offentliga. Det är därför som omsorgen om den här lagstiftningen har varit så stor.

Detta ändrar dock ingenting, herr talman. Den här lagstiftningen är klok, bra och rättsriktig, och den kommer att vara en bra start på inledningen av kärnkraftsavvecklingen.
Herr talman! Lennart Daléus ville göra en poäng av att Folkpartiet vid folkomröstningen 1980 var delat på olika linjer. Om jag vore Lennart Daléus skulle jag oroa mig betydligt mer över hur Centerpartiet i dag sluter upp bakom partiledningens kärnkraftspolitik. Det är väl möjligt att min redovisning av opinionsläget för närvarande var det som fick Lennart Daléus att ta upp det här ämnet, men det är faktiskt så att 7 av 10 centerpartistiska väljare tycker att Barsebäck skall få fortsätta att drivas tills ekonomi och säkerhet sätter en slutpunkt för Barsebäck. Jag skulle vilja fråga Lennart Daléus något ytterligare om fossilgasen. Jag håller med Lennart Daléus om att den utveckling av biobränslen som för närvarande sker, med en ökning på 3-5 TWh per år, är mycket bra och intressant, men det senaste halvårets eller årets aktualisering på nytt av fossilgasfrågan i Sverige oroar mig mycket mot bakgrund av den potential som de svenska biobränslena har. Kan jag få Lennart Daléus garanti för att Centern inte kommer att medverka till att kärnkraft ersätts med fossilgas i Sverige?
Herr talman! Nu är vi återigen framme vid garantier fram och tillbaka. Jag kan tala om vad jag och vi tycker. Vi är alldeles klara över att någon storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige inte är aktuell. Det verkar som om vi har en uppfattning som ligger ungefär i linje med det som Torsten Gavelin nu vill ge uttryck för. Jag tycker att det är en rimlig ståndpunkt. Vi har sagt, och det framgår också av uppgörelsen, att man kan komma att behöva utnyttja ledningen på västkusten effektivare under en kortare period, som jag hoppas i begränsad omfattning, men någon storskalig utbyggnad - det senaste exemplet är den berömda ledningen genom Sverige, eller var den skall gå, för att länka samman Ryssland med kontinenten - gillar vi naturligtvis inte. Skälen för detta är kända. Fossilgasen bidrar till utsläpp av koldioxid osv. Det är därför som vi bygger energiomställningen på effektivare energianvändning och på förnybara bränslen. Jag tycker vidare inte att Torsten Gavelin skall vara så orolig för centeropinionen, för Centerns agerande och för hur pass väl centerledningens ståndpunkter är uppbackade i den här frågan. Man kan säga att det är en väldigt tydlig syn - inte monolitisk men enhetlig - i Centern på den här frågan, inte av partidisciplinära skäl utan därför att vi tycker så. Centerpartisterna har genom åren lärt sig att förstå problemen med kärnkraften och att se möjligheterna i en omställning. Det gör att vi är ganska eniga i vår uppfattning.
Herr talman! Att Centerns väljare skulle vara eniga med partiledningen i fråga om Barsebäck motsägs av de opinionsundersökningar som görs kontinuerligt. Jag betvivlar inte att den energipolitik som Centern i stort bedriver omfattas av stor sympati hos centerväljarna. Men i just frågan om en lagstiftningsvis nedläggning av Barsebäck har partiledningen inte sina väljare med sig. Det är vad dagens debatt handlar om. Det var mycket bra att Lennart Daléus deklarerade motståndet från Centerpartiet till en storskalig gasintroduktion. Då kan vi i varje fall avskriva Centern som en av påskyndarna till den omsvängning som Socialdemokraterna eller åtminstone regeringen har gjort i den här frågan. Då återstår Vänsterpartiet. Lennart Daléus sade att den lagstiftning som nu drivs igenom i riksdagen i dag kommer det danska folket att tacka oss för. Det är väl alldeles uppenbart att den energipolitik som bl.a. Lennart Daléus är pappa till är bingo för Danmark. Däremot är jag djupt bekymrad över att inte denna riksdag fattar beslut som det svenska folket tackar oss för. Den opinion som finns ute bland väljarna mot denna lagstiftning om att ta bort Barsebäck är massiv. Jag vill agera i den här riksdagen så att det svenska folket tackar oss.
Herr talman! Det här med bingo för Danmark ger väl litet grand uttryck för vad det är man tycker. Man tror uppenbarligen att det är någon sorts ekonomisk fördel för danskarna om vi stänger Barsebäck. Jag tycker att Torsten Gavelin skall ta till sig och värdera detta. Det kanske är så att det danska folket och inte bara dess politiker tycker att Barsebäck utgör ett hot mot Danmark och att man därför vill att Barsebäck skall avvecklas. Vi har här i riksdagen i omgångar haft besök från olika företrädare, inte för regeringar utan för det danska parlamentet, där alla partier är representerade. De har uttryckt just det jag säger här i dag. Det har varit viktigt att de har varit på besök inte bara i jordbruksutskottet utan i även andra utskott och redovisat den synen som goda representanter för det danska folket. Det går inte att vifta bort det så enkelt. När det gäller fossilgasen är det riktigt - och ta det gärna som ett besked - att vi inte är anhängare av någon storskalig introduktion av naturgas i Sverige. Vi är heller inte tillskyndare av det. Naturligtvis inte. Vad Centerpartiets väljare kommer att ta ställning till och ge för besked får vi väl se. De har ännu inte haft möjlighet att värdera vårt ställningstagande just när det gäller Barsebäck, och det har inte de väljare som stöder något annat parti heller. Jag är övertygad om att Centerns sympatisörer och Centerns väljare ser vårt arbete nu som att vi slutför ett uppdrag vi har påtagit oss på det energipolitiska området sedan många tiotals år tillbaka. Vi vill slutföra det arbetet, och vi är också på väg att göra det.
Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om ersättning för den el som nu kommer att tas bort från elsystemet. Lennart Daléus hävdade att det nu tillförs årligen 4-5 TWh. Han sade också att det handlar om värme. Det är på det sättet. I t.ex. min egen hemkommun Norrköping har vi bytt en kolpanna till en biobränslepanna. Det innebär att vi värmer upp med biobränslen. Men det gör inte att vi får mer el. Det gör inte heller att vi minskar behovet av el. Det vet Lennart Daléus. Frågan kvarstår fortfarande: Hur ersätter vi ca 4 TWh med förnybar elproduktion? Barbro Andersson svarade inte på frågan. Hon vet att en lösning inte finns framme. Lennart Daléus kanske kan redovisa sin syn på detta. Det är också här naturgasen kommer in som ett nytt otäckt orosmoment. Det är ett rätt så nytt besked som kommer från Lennart Daléus att Centern inte tänker medverka till introduktion av naturgas. Det är faktiskt hans partiledare Olof Johansson som under många år i Nordiska rådet och i många andra sammanhang har drivit att få in just denna naturgas. Det är då bra att vi får detta besked. Naturgasen är ett hot mot omställningen. Får vi in naturgasen kommer man i Norrköpings kommun att använda naturgas att elda pannan med i stället för med biobränslen. Det är hotet mot omställningen av energisystemet. Vi skall inte vara tvärsäkra i debatten, sade Lennart Daléus, och det håller jag med om. Men jag vill fråga Lennart Daléus: Är det Lennart Daléus uppfattning att det inte blir en ökad användning av fossilbränslen nu den närmaste tiden?
Fru talman! Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att det kan bli en ökad användning av fossilbränslen, och det vet Dan Ericsson att jag brukar säga ibland. Om en del omkopplingsbara pannor i Sydsverige inte går tillbaka till biobränslen utan går tillbaka till olja under en kort period i begränsad omfattning kan det bli en ökning. Det kan bli så. Om man använder gasledningen på Västkusten effektivare kan det bli en ökning där i begränsad omfattning, också tidsmässigt begränsad, hoppas jag. Jag tror å andra sidan inte att det finns några indikationer på det. Det är inte säkert att man vill använda den i de kommuner som finns på Västkusten. Det är inte det problem som jag tror att Dan Ericsson vill ta upp. Dessutom vet också Dan Ericsson - vi brukar tala om det nämligen - att jag om det beslut som gäller avvecklingen av den första reaktorn mycket tydligt har sagt att det redan i dag finns utrymme för det inom systemet och att tillförselproblemet kommer i samband med andra reaktorn, vilket vi mycket tydligt har klarlagt i uppgörelsen. Inte sant, Dan Ericsson? Vi brukar väl redovisa det ungefär på det sättet när det gäller den första reaktorn. Vad man kan garantera i framtiden av omställning är naturligtvis det svåra. Men det är alldeles klart att det är med den inriktning vi har nu som en omställning kommer att bli möjlig. Hade vi väntat med en avställning av reaktorer och inte fått i väg den första signalen hade omställningen i själva verket blivit så försenad att risken hade funnits att omställningen kommit att gå i andra banor, banor som jag tror att vi båda tycker hade varit olyckliga. Detta blir rätt väg. Signalen är riktig. Jag tycker att regelverket och ramverket också är riktigt.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket hedervärt av Lennart Daléus att stå här och erkänna att det blir mer olja och mer kol när man skall ersätta den el som nu kommer från Barsebäck. Det är mer än vad socialdemokraterna någonsin erkänner, fastän de också vet att det blir på det sättet. Det är hedervärt. Då har vi korten på bordet. Det är det som är kärnan i debatten. Skall vi ersätta kärnkraft med fossilbränslen och därmed ytterligare bidra till ökade koldioxidutsläpp, växthuseffekt och de förskräckande effekter som blir av detta? Det är där vi kristdemokrater gjort ett val. Vi vill inte ersätta kärnkraften med fossilbränslen. Vi skall se till att vi får förutsättningar att få en förnybar elproduktion. Återigen till frågan om naturgasen, eller fossilgasen, som den egentligen borde heta. Jag skulle uppskatta om Lennart Daléus nu mycket tydligt säger att han talar för hela Centerpartiet vad gäller att motsätta sig introduktionen av naturgas. Om Lennart Daléus nu säger detta kan man nästan säga att det börjar svikta under uppgörelsen. Socialdemokraterna har ju en tydlig inriktning på detta. Ger nu Lennart Daléus ett klart besked att det inte skall vara någon naturgas har vi litet andra förutsättningar i den fortsatta debatten.
Fru talman! Nu blev det fel. Dan Ericsson slirar för mycket på begreppen. Vad jag säger är i själva verket hämtat från Centerpartiets stämmobeslut. Någon introduktion av naturgas i stor skala är inte aktuell. Vi är väldigt tydliga på den punkten. Sedan har vi med visst ansvar diskuterat hur man skall förhålla sig till andra nordiska länder och länder runt Östersjön när det gäller deras behov att förändra sitt energisystem och vilket utrymme de har för olika energikällor. Där har vi fört ett resonemang kring vad det kan innebära för problem. Det är ett felresonemang kring vad Centerns partiledare sagt och drivit i olika sammanhang som Dan Ericsson gör. Fru talman! Jag var kanske för snäll mot Dan Ericsson. Jag skall sluta med det. Vad jag säger och vad jag har sagt är att det finns en risk att det i det korta perspektivet - som är det vi talar om - kan bli en begränsad ökad användning av fossilt material. Det har ingenting att göra med vad utvecklingen sedan kommer att innebära, om ens den risken kommer att bli verklighet. Men det finns en risk för att det kan bli på det sättet. Jag talade också om det på vissa punkter. Det är inget originellt, Dan Ericsson. Vi har sedan uppgörelsen sagt att den risken finns. Men vi har lagt fram instrumenten för att risken inte skall bli verklighet. Vi har sett till att det finns möjligheter att utveckla energisystemet och att det finns möjligheter att bli effektivare och ta in de nya energikällorna. Jag säger igen med visst beklagande: Dan Ericsson, som var en sådan fantastisk kämpe i linje 3 på den tiden, borde känna en viss glädje över att omställningen nu är på väg. Gläds med oss, som det heter!
Fru talman! Lennart Daléus och jag har varit överens om mycket, speciellt under energiöverläggningarna. Bl.a. betonade Lennart Daléus ofta riskerna för hälsa och miljö. Han sade också att det inte var någon självklarhet att ägarna skulle ha ersättning, dvs. kompenseras rent ekonomiskt, om en reaktor stängdes. Säkerheten kanske var så dålig och riskmomentet så stort att man skulle kunna gå efter kärntekniklagen eller något liknande i stället. Det där tyckte jag var mycket sympatiskt. Jag frågar mig om det inte hade varit bra att alla de samband som jag räknade upp stod med i portalparagrafen. Sambanden innebär att kärnkraft och kärnvapen är siamesiska tvillingar, att kärnvapenspridningen ökar, att man förlänger den här livsuppehållande långvården och att det hela tiden är en risk, typ rysk roulett, och att kärnkraften är ett hot mot miljö och hälsa. Vilken förklaring har Lennart Daléus till att han inte jobbade för att dessa samband kom in i portalparagrafen? Också professorer har deklarerat att det vore lämpligt att de fanns med där.
Fru talman! Jag är inte riktigt på det klara med vad Eva Goës avser när det gäller ersättningen till kraftföretag och att kärntekniklagen skulle möjliggöra att de inte fick ersättning. Jag litet osäker. Men jag vet ju vad jag har sagt, nämligen att det i dag finns ett otvetydigt skydd för äganderätten i grundlagen 2 kap. 18 §, som man brukar tala om. Det är ett skydd som jag och vi bejakar. Reaktorerna är dock kvalitetsmässigt av ett visst slag, och ägarna till de svenska reaktorerna har medvetet försatt sig i en ekonomisk risksituation. De har medvetet fortsatt en verksamhet, trots att de vet att de gör det mot en folkomröstnings vilja, mot fattade riksdagsbeslut och mot den politiska inriktningen. Hela det synsättet kommer naturligtvis att ligga i grunden när ersättningsfrågan värderas. Jag är inte tekniker, fru talman. Men med min kännedom om och bedömning av de reaktorer som vi i första hand talar om, och den situation som de ägarna och den verksamheten har försatt sig i, är min bedömning att det inte kan leda till så särskilt stor ersättning. Det är vad jag har sagt, och jag tror att det är en korrekt bedömning. Jag hoppas att det också kommer att visa sig.
Fru talman! Jag håller med Lennart Daléus om att ägarna själva har försatt sig i den här situationen. Vad jag menar är att i lagförslagets paragraf 7 borde ingå att kärnkraften är ett hot mot liv och hälsa. Det skulle underlätta vad avser det allmännas intresse. Paragraf 7 borde också ha en tredje punkt där man klargör att kärnkraftsreaktorernas säkerhetsnivå skall utgöra en särskild grund för ersättningens bestämmande. Det är det som jag vill ha klargjort.
Fru talman! I sakfrågan har jag nog ingen annan uppfattning. Jag tycker att kärnkraften utgör ett hot mot liv och hälsa. Men jag tycker också att lagstiftning skall vara operationell. Den skall behandla det som just för tillfället är på bordet. Jag har inget behov att för min och Centerns räkning i varje stund tala om att kärnkraften utgör ett hot mot liv och hälsa. Vi talar om det på de ställen där det är rimligt och adekvat. Jag tycker inte att lagstiftningen behöver nedlusas med den iakttagelsen.

Herr talman! Det beslut som fattades den 10 juni och det beslut som skall fattas i dag är verkligen inte abrupta eller plötsliga. Energipolitiken, och då särskilt kärnkraftens vara eller inte vara, har varit aktuell åtminstone sedan mitten av 70-talet. En kraftig opinion mot kärnkraft tvingade slutligen fram den folkomröstning 1980 som vi alla känner till - men som en del har glömt. Folkomröstningens resultat stadfästes sedan i riksdagen våren 1980. I samband med detta beslut uttalade riksdagen på förslag i näringsutskottet att den sista kärnkraftsreaktorn skulle tas ur drift senast 2010. Moderaterna stod inte bakom detta beslut. Stora och viktiga beslut har aldrig varit moderaternas starka sida genom åren, oavsett om det har gällt allmän och lika rösträtt, semesterlagar, arbetsrättsliga regler eller kärnkraft. För moderaterna är det alltid bäst som det är. Man skyr förändringen som pesten. Energifrågan har som sagt funnits med på dagordningen i decennier. Under perioden 1981-1990 behandlade riksdagen vid fyra tillfällen regeringsförslag som innebar mer övergripande riktlinjer för energipolitiken. 1987 gjordes en precisering av en avvecklingsplan för kärnkraften. En reaktor skulle tas ur drift någon gång 1993-1995, och en andra reaktor någon gång 1994-1996. 1988 bestämdes mer tydligt att den första reaktorn skulle ställas av 1995 och den andra 1996. Sedan kom 1991 års beslut, där man upphävde de här riktlinjerna för avställning av kärnkraftstreaktorer. I stället skulle en omställning av energisystemet ske med hänsyn till behovet av el, sysselsättning och välfärd, dvs. den standardfras som genom åren brukats för att inte påbörja energiomställningen. Trots bakslagen behöll energifrågan sin aktualitet. På utskottets förslag beslutade riksdagen att tillsätta den s.k. Energikommissionen, vars uppgift var att följa upp 1991 års energibeslut samt se över behovet av ytterligare åtgärder. En majoritet i Energikommissionen, bestående av socialdemokrater, folkpartister och kristdemokrater, uttalade att det var fullt möjligt att ställa av en reaktor under mandatperioden. På våren och sommaren 1996 tog regeringen initiativet till partiöverläggningarna om energipolitiken. Resultatet av dessa överläggningar blev överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Precis före sommaruppehållet fattade riksdagen ett beslut enligt överenskommelsen. Det innebar bl.a. att Barsebäck 1 skall ställas av senast i juli 1998, och Barsebäck 2 i juli 2001. 9 miljarder, som vi senare i dag skall besluta om, skall avsättas under en sjuårsperiod för att klara investeringsbidrag och forskning för att få till stånd en ny och minskad elanvändning. Detta var det historiska beslutet. Äntligen hade energifrågan kommit till ett avgörande! De politiska partierna, i synnerhet regeringspartiet, hade bestämt sig. Omställningen av det svenska energisystemet skulle påbörjas. De politiska partiernas agerande under hela denna period från 1980 är värda en egen avhandling. Under två decennier hade centern, kristdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister agerat för att energiomställningen skulle påbörjas, och att samtliga kärnkraftsreaktorer skulle vara avstängda 2010. När så det politiska systemet äntligen kommer till skott vill emellertid kristdemokraterna inte längre vara med. Kristdemokraterna tycker nu, efter ett par decenniers agerande för att påbörja kärnkraftsavvecklingen, att beslutet kommer alltför snabbt. Det tidigare linje 3-partiet motsätter sig i dag det beslut som innebär en mycket försiktig inledning av energiomställningen. Varför kristdemokraterna helt plötsligt, en minut i tolv, bytte fot blir ett intressant ämne för framtidens studenter i statskunskap. Miljöpartiet vill av helt motsatta skäl inte medverka till beslutet om att påbörja kärnkraftsavvecklingen. Man önskar en mycket snabbare avveckling, även om det skulle drabba både hushållen och industrin. Och det är måhända Miljöpartiets roll i miljö och energipolitiken att agera maximalistiskt - men särskilt seriöst är det inte. Folkpartiet ansåg i Energikommissionen att det var möjligt att ställa av en reaktor under innevarande mandatperiod. Under partiöverläggningarna kunde man dock inte ens gå med på att avveckla en reaktor inom de närmaste fyra åren. För Folkpartiet var det uppenbarligen viktigare att följa Moderaterna än att föra en seriös energipolitik. Fru talman! I viss mån måste man beundra moderaterna för deras konsekventa och envetna kamp för att bevara kärnkraften. Vilket partsintresse som helst skulle vara tacksamt för den lojaliteten. Moderaterna befäster därmed sin ställning som riksdagens mest utpräglade intresseparti. De moderata kollegerna i utskottet är inte nådiga i sin kritik. Den föreslagna lagstiftningen är ett hafsverk. Lagstiftningen kränker den enskilda äganderätten. Sverige är hotat som rättsstat. Avvecklingen får negativa konsekvenser för miljö, investeringsklimat och industrisysselsättning. Sverige blir kallt och mörkt, och barnen kommer att frysa. När det gäller diskussionerna om Karl XI:s reduktion och franska revolutionen fick vi en bra redogörelse av Barbro Andersson. Dessa två tillfällen är ju ganska viktiga för utvecklingen i Europa och Sverige. Att jämföra dessa viktiga förändringar med att vi nu ställer av 1 % av den nordiska elproduktionen tycker jag är en oerhörd överdrift. De oerhörda överdrifterna från Moderaterna kommer naturligtvis med tiden att slå tillbaka på dem själva, men kortsiktigt kan de ge poänger. Den moderata självsäkerheten tar dock priset när de ger sig in i juridiska spetsfundigheter i polemik med Lagrådet. Regeringen och riksdagen använder ju Lagrådet för att komma rätt i juridiska frågor. Anser Moderaterna att denna laginstans är otillräcklig? Måste inte vi i riksdagen lita på just Lagrådets olika yttranden? Fru talman! Juridiska experter har granskat förslaget till lag om kärnkraftens avveckling. Den omfattande behandling som föregått detta betänkande har inte påvisat några brister eller felaktigheter i lagförslaget. Kenneth Kvist kommer senare att utveckla Med den här lagen kan energiomställningen i praktiken påbörjas. Alla energiintressenter, allt ifrån enskilda hushåll till fjärrvärmebolag och Sydkrafts styrelse, vet nu vad som kommer att gälla. Det hade givetvis varit en fördel om samtliga kärnkraftsaggregat i det här landet varit i statlig ägo, såsom det en gång ansågs på linje 2:s valsedel. Nu får vi finna oss i situationen att vi har både privata och t.o.m. utländska ägare. Med lagen som hjälp får nu politikerna, representanterna för svenska folket, det verktyg som behövs för att med fast hand genomföra den nödvändiga omställningen av det svenska energisystemet. Riksdagens partier är knappast överens i energifrågorna. Partierna spretar åt litet olika håll. Det finns dock en ganska bred majoritet som nu fattar beslutet att minska Sveriges låsning och beroende av den farliga kärnkraften. Som någon filosof har sagt: Framtidens människor kommer att undra över hur det i slutet av 1900-talet kunde komma sig att det fanns partier, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som med sådan frenesi motsatte sig den självklara kärnkraftsavvecklingen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skall inte ge mig in i en dispyt med Lennart Beijer om de olika politiska partiernas historiska manövrerande i energipolitiken. Vad jag har kunnat notera är Lennart Beijer den enda energipolitiker här i Sverige, vid sidan av regeringsföreträdare, som har uttalat sig positivt för en storskalig fossilgasintroduktion i Sverige. Med anledning av detta skulle jag vilja fråga Lennart Beijer om han har sitt parti bakom sig i den här frågan.
Fru talman! Det är väl inte direkt överraskande att mina kombattanter tar upp naturgasfrågan. Jag kan lugna Torsten Gavelin med att Vänsterpartiet inte är intresserat av något storskaligt gasnät i Sverige. Vi är knappast heller intresserade av någon rysk eller annan gasledning genom Sverige. Men samtidigt skall vi ju veta att vi faktiskt behöver ca 30 TWh bara för det befintliga gasnät som vi har i Sverige. Det måste ju förses på något sätt. I den situation som vi nu befinner oss - när vi diskuterar kärnkraften och energiomställning och innan alla utredningar och alla diskussioner över huvud taget har kommit någonstans på vägen - är det fel att börja diskutera kategoriskt huruvida vi skall använda en viss del naturgas eller inte.
Fru talman! Det är inte vi som har satt tidtabellen vad gäller gasdiskussionerna. Det är snarast statsministern som har väckt den här tanken till liv igen vid sitt besök i Bergen. Jag har noterat att Lennart Beijer tar avstånd från sitt tidigare mycket positiva uttalande om fossilgasen. Det är med tillfredsställelse jag gör det. Såvitt jag kan förstå är regeringen och möjligen Socialdemokraterna de enda som i dag inte har sagt definitivt nej till en ytterligare storskalig introduktion av fossilgas, dvs. dessa gasmotorvägar och gasledningar som skisseras i ett par olika utredningar. Jag tycker att det är en intressant notering att regeringen är helt ensam där.
Fru talman! Det är ändå viktigt, Torsten Gavelin, att vi är överens om att vi behöver ca 30 TWh naturgas till det befintliga nätet. Det måste vara ett minst lika stort problem att vi i Sverige i dag, utöver kommunikationerna, använder drygt 200 TWh olja och kol. Vi måste ju även hantera det problemet på något sätt. Därför tycker jag inte att man skall vara så kategorisk i olika avseenden när det gäller naturgasen.
Fru talman! Både Barbro Andersson och Lennart Beijer har tagit upp de kritiska synpunkter som jag har uttalat med anledning av Lagrådets behandling av remisserna när det gäller det här lagförslaget. Jag vill därför kommentera detta litet kortfattat. Den avvecklingslag som riksdagen har att ta ställning till i dag är ett utomordentligt komplicerat lagstiftningsärende. Det har hanterats på rekordtid inte bara i Regeringskansliet utan också i Lagrådet. Detta möter berättigad kritik, inte från politiskt håll men från utbrett juristhåll. I Lagrådets skyndsamt hopkomna yttrande saknades analyser i väsentliga delar. Detta föranledde ett enhälligt näringsutskott att begära kompletterande synpunkter från Lagrådet. Lagrådet hade då bytt sammansättning. Det nya Lagrådet vägrade att komplettera det tidigare yttrandet till näringsutskottet. Jag har uppfattat att skälet till detta är att herrar justitieråd och regeringsråd i Lagrådet ogärna ville ta upp en diskussion därför att det skulle kunna uppfattas som om varje tillkommande synpunkt som lämnades till näringsutskottet skulle bli någon sorts recension av de kolleger som hade yttrat sig första gången. Därför avstod man från det. Detta har jag kritiserat. Skälet till det är inte att jag inte har förståelse för de svårigheter som det nya Lagrådet hamnade i, men det är otillfredsställande att ett riksdagsutskott vid sin beredning av ett ärende inte får tillgång till det underlag som riksdagsutskottet har bett att få. Lagrådsjuristernas förhållningssätt uttryckte lojalitet mot juristkollegerna i det tidigare Lagrådet, och jag kan ha respekt för det. Men jag anser att respekten för statsmakten är viktigare och att Lagrådet därför borde ha lämnat ett kompletterande yttrande. På den punkten menar jag att Lagrådet förtjänar kritik. Låt mig också säga att vi är stolta över att vara ett intresseparti, som vi beskylldes för. Vi tjänar industrin, en samlad fackföreningsrörelse och de arbetslösas intresse. Det är vi stolta över.
Fru talman! Mikael Odenberg försöker nu trassla sig ur situationen med den långtgående kritik som han riktade mot Lagrådet. Jag kan förstå att partier ibland tycker att Lagrådet är besvärligt att ha att göra med, därför att det inte passar partiernas egen uppfattning. Men det är ändå fel att försöka påstå att Lagrådets arbete inte var tillräckligt. Jag vill än en gång fråga Mikael Odenberg: Måste vi inte från riksdagens sida gå efter de yttranden som Lagrådet gör?
Fru talman! Lagrådet står till statsmaktens, regeringens och riksdagens, förfogande för att vi skall kunna fatta så fullödiga lagstiftningsbeslut som möjligt. I det här fallet har ett enigt näringsutskott bett Lagrådet att få kompletterande synpunkter. Lagrådsjuristerna har av hänsyn till kolleger i det tidigare Lagrådet inte velat lämna sådana kompletterande synpunkter. Det är självklart att det är mig obetaget, och andra också, att kritisera det förhållningssättet. Jag kan, som jag uttryckte det, ha förståelse för den besvärliga situation som Lagrådet hamnade i, men jag anser att Lagrådets lojalitet mot riksdagen bör vara större än lojaliteten mot kollegerna i det tidigare Lagrådet. Jag vidhåller därför att det finns skäl för kritik på denna punkt. Det är naturligtvis allvarligt att näringsutskottet har berett ärendet i kammaren utan tillgång till det underlag som utskottet självt har bett att få.
Fru talman! Nu får Mikael Odenberg inte svara en gång till, men jag vill ändå fråga om han på fullt allvar menar att Lagrådet vid sin andra behandling har tagit större hänsyn till sina kolleger än till riksdagen. Det är en ganska grov beskyllning. Vad gäller material från partiöverläggningarna som Mikael Odenberg inte har fått se - om det är det han är ute efter - måste det vara ganska naturligt att de deltagande partierna inte precis vill sätta varenda siffra under Mikael Odenbergs ögon. Partiöverläggningarna var ändå till viss del hemliga.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa samma fråga till Lennart Beijer som jag tidigare ställde till Lennart Daléus om hur han ser på vad som kommer att ersätta den el som nu tas bort ur systemet. Är det fossilbränslen, eller är det förnybar elproduktion, som det sägs ibland? Vi hade en del underlag i energiöverläggningarna, så där framgår det rätt tydligt vad det handlar om. Men det vore klädsamt om Lennart Beijer också kunde tala om det. När det gäller naturgasen säger Lennart Beijer att Vänsterpartiet inte är intresserat av naturgas, samtidigt som han i den offentliga debatten har sagt att det är okej. Men Lennart Beijer vet ju att naturgasen, om den kommer in här, rycker undan förutsättningarna för biobränslena. Då får man inte den omställning av energisystemet som vi kristdemokrater eftersträvar. Det är det som är vår poäng. Man ersätter nu kärnkraft med fossilbränslen, med kol, olja och eventuellt naturgas. Om Lennart Beijer nu är oerhört tydlig och säger att Vänsterpartiet inte kommer att bidra till denna storskaliga naturgassatsning är saken rätt klar; då finns det en tydlig majoritet mot en sådan i detta parlament. Det skulle vara ett bra och positivt besked från den här debatten.
Fru talman! Det gäller framför allt två frågor. För det första vill Dan Ericsson veta på vilket sätt vi ersätter den första reaktorns avstängning. Det är självklart, om vi räknar från i dag fram till avställningen i juli 1998, att det knappast kan bli särskilt mycket som ersätter just den reaktorn. Vi har också hela tiden sagt att vi kan ta det steget utan att ersätta fullt ut. Däremot är det i fortsättningen viktigt att kunna visa att man både sparar el och ersätter med ny el. För det andra vill jag säga att det är självklart att utnyttjandet av det befintliga naturgasnätet på västkusten kommer att innebära en ökad naturgasanvändning. Men jag skulle ändå vilja påstå att så länge man kan ersätta olja och kol, vilket vi fortfarande använder väldigt mycket av i Sverige, är det en fördel med naturgas. Att naturgasen skulle stoppa en bioenergiintroduktion behöver vi nog inte vara rädda för. Vi använder ju skattestyrningen för att se till att kol, olja och naturgas är mindre intressant än vad bioenergin är.
Fru talman! Lennart Beijer säger att man knappast kan ersätta de fyra terawattimmarna på ett halvår. Nej, men elen måste ju komma någonstans ifrån - annars tappar vi bort detta. Behovet finns där. Det är det jag har frågat om: Varifrån kommer den här elen? Hur produceras den? Det vore bra om Lennart Beijer, precis som Lennart Daléus, kunde säga att det handlar om mera olja och mera kol. Beskedet om naturgasen är fortfarande svävande. Det är möjligt att regeringen här kan ha en sorts underlag för en majoritet för naturgas. Jag tycker att Lennart Beijer måste ge ett tydligare besked och inte ge beskedet att det kanske ändå finns fördelar med naturgasen. Vi vet ju att regeringen planerar att skattemässigt ge lättnader för naturgas. Kommer Lennart Beijer att bidra till detta? I så fall står han på ungefär samma linje som regeringen.
Fru talman!

Om det under den tiden ändå skulle inträffa att vi kommer att utnyttja naturgasnätet på västkusten mera eller att på sina håll utnyttja oljeeldning mera är det i dag svårt att ha någon klar uppfattning om. Vad sedan gäller naturgasen jobbar vi nu med ett nytt energiskattesystem. Det skulle då vara väldigt konstigt om vi i detta nya energiskattesystem inte skulle se till att bioenergin hela tiden har fördelar mot såväl naturgas som olja och kol. På den punkten kan Dan Ericsson nog vara väldigt lugn.

Fru talman! Det är intressant att följa den här debatten om hur vi skall klara vår elförsörjning i vårt land. Sverige är ett land som behöver väldigt mycket el, av många olika skäl: - Vi behöver det därför att vi bor i ett land med ett kallt klimat. - Vi behöver det därför att vi bor i ett land med mycket långa avstånd. - Vi behöver det därför att vi bor i ett land som är glest befolkat. Vi behöver det därför att Sverige har en industri som till stor del baseras på att förädla våra råvaror och därmed exportera våra råvaror med insats av el. - Vi behöver det, kort sagt, för att åstadkomma en hög levnadsstandard. Så kommer det också att se ut i framtiden. Det är också så vi vill forma energipolitiken, att långsiktigt säkra tillgången på el för ett land som Sverige. Det kommer att vara lika kallt i framtiden, lika glest och lika långt, och industrin kommer att se ut på ungefär samma sätt. Just därför att vi nu för en framgångsrik politik investerar industrin som aldrig förr. Ta denna skogsindustri som några beklagar sig över. Industriinvesteringarna har ökat från i storleksordningen 3-4 miljarder kronor under förra mandatperioden till 12 miljarder kronor toppåret 1996. Det är en tredubbling av investeringarna. Det är klart att vi behöver mycket el också i framtiden. Vi behöver en trygg försörjning på lång sikt. Att bygga en ny pappersindustri och att ta upp en ny huvudnivå i en gruva, vilket Boliden för övrigt just gör - jag skall åka och inviga en del av detta i Petiknäs i Bolidenfältet - kräver långsiktighet när det gäller elförsörjningen. Men vi behöver också konkurrenskraftiga elpriser. Vi behöver inte bara långsiktighet, utan priserna skall också vara konkurrenskraftiga. Det åstadkommer vi dels genom att se till att vi har en tillräckligt stor produktionskapacitet i Sverige, dels genom att se till att vi öppnar elmarknaden och låter den omfatta inte bara Sverige utan också Östersjön och Nordeuropa. Det fina med det är att just Sverige och Norge är de två länder som på en öppnad europeisk elmarknad alltid kommer att ha de bästa priserna på el. Så är det därför att vår vattenkraft inte är placerad i tätorterna och inte ligger på de ställen där basindustrin måste konkurrera med konsumenter om elen. Vattenkraftsproduktionen sker just i de områden där det finns glest med folk och där det är svårt att avsätta el. Därför investerar basindustrin på det sättet. Det är därför Bo Berggrens synpunkter skiljer sig så mycket åt när han skriver en artikel i Dagens Nyheter och när han sitter i styrelserummet på Stora Kopparberg. Det är därför han investerar i Sverige när han sitter i styrelserummet i Stora Kopparberg. Han vet att svensk el, baserad på svensk vattenkraft, alltid kommer att vara i en mer konkurrenskraftig situation än el producerad på värme och kärnkraft i Europa, där konsumtionsalternativen är många. Allt detta talar för att vi behöver mycket el också i framtiden. Det är vårt ansvar - regeringens och riksdagens ansvar - att se till att vi åstadkommer det. Hur gör vi det då på bästa sätt? Min uppfattning, liksom en klar riksdagsmajoritets uppfattning, är att man gör det bäst genom att ständigt se till att vi successivt och kontinuerligt förnyar vår produktionsapparat. Det skall göras precis som med allt annat. Flygbolag och bilbolag gör det. Gammal elproduktion måste fasas ut och ny elproduktion fasas in. Det måste bli en ny, bättre och miljövänligare elproduktion. Bort med det gamla och åldrande och in med det nya. Det är en ganska enkel slutsats när det gäller hur energipolitiken skall se ut. Fasa ut det gamla och ta in det nya! Då åstadkommer vi långsiktighet, trygghet och stabilitet för industri och hushåll. Det är ingen lätt uppgift för Sverige att göra den omställningen. Hälften av vår elproduktion kommer från kärnkraften. Det innebär att vi har en stor och svår uppgift i att ställa om oss till det ekologiskt uthålliga samhället på detta område. Men vi skall göra det. Jag vill ta tillfället i akt att tala litet grand om varför vi skall göra det. Vi skall för det första göra det därför att kärnkraften inte är riskfri. En olycka, hur osannolik den än kan vara, leder till ofattbara konsekvenser för människor, för miljön, för sysselsättningen och för välfärden. De äldsta reaktorerna är nu snart 25 år gamla. Allt äldre reaktorer slukar allt större resurser, och risken ökar hela tiden. För det andra är kärnkraften omstridd. Det är fortfarande bara någonstans mellan 15 % och 25 % av befolkningen som vill ersätta de nuvarande reaktorerna med nya reaktorer. Någonstans mellan 75 % och 85 % av befolkningen vill faktiskt avveckla kärnkraften. Det finns alltså en stark majoritet i folkhushållet för att ställa om från kärnkraft till det ekologiskt uthålliga. För det tredje är kärnkraften inte ekologiskt uthållig. Den bygger på att vi nyttjar ändliga resurser - uranet. Avfallsfrågan är inte löst. Vi lämnar över en tung börda från vår generation till våra barn och barnbarns generation. Det kan inte höra framtiden till. För det fjärde är en kärnkraftsreaktor ingen evighetsmaskin. Också en kärnkraftsreaktor tar slut, som allt annat här i världen. Den sista reaktorn kommer oundvikligen förr eller senare att bli för gammal. Därför är det viktigt att vi nu jobbar hårt med att ställa om. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet sagt att vi skall börja omställningen nu. Vi tror inte att vi klarar det till 2010, men vi vill börja nu. Det tar lång tid att ersätta hälften av vår elproduktion. Det är viktigt att vi sprider ut kostnaderna för den omställningen under en lång period i stället för att lägga allt på våra barn eller barnbarn under en mycket kort period. Vi måste lägga ut kostnaderna på en lång period också för att omställningen inte skall leda till stigande elpriser och växande osäkerhet hos investerare. De som i dag säger att vi inte skall göra någonting - att vi skall vänta och se - tycker jag tar en väldigt stor risk. Det är ändå hälften av vår elproduktion som skall ersättas. Det krävs faktiskt att vi gör någonting i dag. De som sitter i riksdagen i dag kan inte bara ha till uppgift att se till att ingenting händer. De kan inte överlämna till nästa generation att göra allting. Är det verkligen genom att inte göra någonting som Torsten Gavelin och Mikael Odenberg har fått sina förtroendeuppdrag? Är ert uppdrag att åka till riksdagen och se till så att ingenting händer, så att andra får lösa problemen? Det är ett konstigt uppdrag, men det kan hända att det är ert uppdrag. Det är i varje fall inte mitt. Det har sagts att denna lag har forcerats fram och att den har svagt stöd i folkopinionen. Lagen har föregåtts av en lång politisk debatt, som har redovisats tidigare. Den har föregåtts av en folkomröstning, där folket tog ställning för att vi skulle ställa om energisystemet. Den har på initiativ av riksdagen föregåtts av en stor parlamentarisk utredning, som har visat på möjligheterna att ställa om. Den har föregåtts av en beredning i regeringen tillsammans med från början samtliga partier och i slutet tre partier. Den har föregåtts av granskning i Lagrådet inte en gång utan två gånger. Efter att ha behandlats i utskotten ligger förslaget framme för beslut i riksdagen i dag. Det skulle vara intressant att veta vilken fråga som har diskuterats mer, beretts mer, behandlats fler gånger i riksdagen och behandlats fler gånger i utredningar än denna fråga. Jag menar att beredningen av detta ärende har varit mycket omfattande och skötts på ett mycket bra sätt. Nu är vi där att vi kan anta en lag som ger oss de verktyg vi behöver för att klara omställningen på en rimlig och lång tid. Jag tycker faktiskt att det är litet märkligt att moderaterna måste söka sig bort till 1600-talet för att hitta jämförelser. När jag funderar på detta kommer jag till slutsatsen att det visst har hänt att riksdagen har överlämnat hanteringen av stora värden till regeringen på basis av ett något bristfälligt material. Det jag själv kommer ihåg är den knappt 20-sidiga proposition från 1992 där det föreslogs att riksdagen skulle ge den dåvarande regeringen en fullmakt att sälja våra kronjuveler - vår skog, vår vattenkraft, våra kärnkraftverk och våra telefoner. Det var en fullmakt som var värd mer än 100 miljarder kronor. Då var det fråga om att realisera tillgångar. Detta föregicks inte av folkomröstning, parlamentariska utredningar eller beredningar i stora grupper där alla partier inbjöds att delta. Men det hade Mikael Odenberg inga problem med. Då var det nämligen folkhushållets tillgångar som skulle realiseras. Far inte så långt bort i tiden för att söka fel, Odenberg. Det program som vi nu tar upp för att ersätta Barsebäck innehåller som jag ser det två huvudlinjer. För det första handlar programmet, som riksdagen i dag har att ta slutlig ställning till, om en kraftig satsning på konkurrenskraftiga och miljövänliga alternativ. Det är viktigt att vi får fram mer elproduktion och mer ersättning av el med andra energislag. Den utvecklingen går väldigt bra, som Lennart Daléus sade. Vi har varje år tillfört väldigt mycket av biobränslen. Och tittar man på elbalansen just nu kan man konstatera att under de tolv månader som har gått fram till i dag har Sverige en nettoexport av el motsvarande ungefär en Barsebäcksreaktor. Samtidigt står i dag två reaktorer stilla. Så ser läget ut just nu. Dan Ericsson, som är en mycket kunnig person, kom efter mycket arbete i Energikommissionen fram till slutsatsen att det gick att stänga en reaktor utan att ersätta den. Nu kan han se att vi under de senaste tolv månaderna alltså har en nettoexport motsvarande en Barsebäcksreaktor samtidigt som två reaktorer står stilla. Då måste man fråga sig: Vad har hänt som gjort att Dan Ericsson nu måste sno 180 grader - inte som Lennart Beijer sade sedan början av 80-talet utan sedan fakta kom på bordet, nämligen att vi säljer motsvarande en Barsebäcksreaktor och att två reaktorer står stilla? Vad har hänt, Dan Ericsson? Det vore intressant att veta. För det andra innebär det program vi nu jobbar med en historisk satsning på forskning och utveckling, en fördubbling av anslagen. Det beror på att vi tror att detta också är industriellt riktigt. Kommissionen har tagit ställning till en vitbok där man vill fördubbla användningen av de förnybara energislagen i Europa. Sverige går före. Sverige ligger först i den europeiska unionen. Vi har mest av förnybar energi redan nu. Nu satsar vi tungt - i forskning, utveckling och praktisk tillämpning - på det förnybara, samtidigt som övriga Europa beslutar att efterfråga just den här typen av varor och tjänster. Vilken enorm möjlighet för oss att verkligen ta det steget! För mig handlar energipolitiken om att ställa om från det gamla till det nya, att satsa i ny, spännande teknik för att producera el och energi, att satsa i ny spännande teknik för att minska användningen av el och energi. Nytt, nytt, nytt - det är framtiden. Kom ihåg: Allt detta gör vi först. Vi gör först investeringar i det nya, innan vi klarar av att stänga. Jag hör till dem som tror att framtiden ligger i det nya. Framtiden ligger i det spännande. Framtiden tillhör dem som vågar förnya, som ser sitt riksdagsuppdrag som ett uppdrag att förnya, bygga ett nytt samhälle, förändra och modernisera. Frågan till Mikael Odenberg måste bli: Hur skall ni ersätta kärnkraften? Skall ni bara jobba med det gamla och inte prova det nya? Min slutsats blir i så fall, Mikael Odenberg: Pojkar som aldrig vågar får aldrig kyssa vackra flickor.

Fru talman! Det vore naturligtvis intressant att diskutera en hel del av det näringsministern har tagit upp, inte minst det här med det nya och gamla. Jag tänkte genast på vattenkraften. Den är ju inte så där väldigt tvärny, om man säger så. Men jag skall ta upp ett par saker som jag har tid att ta upp. För det första är min huvudsakliga fråga till näringsministern: Vad kommer det här att kosta, och vem skall betala? För det andra beskyllde näringsministern i vanlig ordning oss i Folkpartiet för att vilja vänta och se och ingenting göra. Ja, vi vill vänta och se till dess att alternativen kommer fram. Men vi vill hjälpa till att ta fram de alternativen, såsom näringsministern nog vet. Vi stöder den del av omställningsprogrammet som handlar om forskning och utveckling. Sedan sade näringsministern att skogsindustrin och den elintensiva industrin skall skonas från de ökade elkostnaderna. Detta har näringsministern upprepat ett antal gånger. Det egendomliga är bara att den elintensiva industrin tydligen inte vill tro på detta. Näringsministern påpekade att investeringarna ökade fram till 1996 - javisst. Men energiöverenskommelsen träffades inte förrän då, och då vände kurvan. Nu minskar den elintensiva industrins investeringar som ett resultat av energiöverenskommelsen. Den politiska processen har beskrivits här av upprepade talare. Näringsministern var inne på att den nu hade kommit till en punkt där den äntligen hade gett resultat. Men den politiska processen har ju faktiskt medverkat till att uppskjuta sådana här felaktiga beslut ända till i dag. Jag vill bara påminna om det "oåterkalleliga" beslutet 1988 att ställa av en reaktor 1995 och en 1997, eller när det nu var. Detta stoppades av den politiska processen i överläggningarna Slutligen skulle jag, eftersom näringsministern inte kommer att delta i eftermiddag, vilja ha en deklaration kring fossilgasen, en fråga där nu socialdemokraterna synes vara helt ensamma.
Fru talman! Låt mig först ta det här med vattenkraften. Det är ju så, Torsten Gavelin, att vatten inte åldras på samma sätt som kärnkraftverk. Det trodde jag att Torsten Gavelin visste. Det går nedför älven, sedan åker det upp i luften, sedan regnar det ned i fjällen och så ned i älven igen. Det finns alltså en viss skillnad i åldrandet i ett kärnkraftverk och en älv. Det är väl en iakttagelse som bör göras. Jag frågade Gavelin varför han vill vänta och se. Folkpartiet och vi uppträdde ju gemensamt i linje 2. I den gemensamma rapport som vi - Socialdemokraterna och Folkpartiet - då gav ut sade vi att vi skulle börja avveckla kärnkraften i slutet av 90-talet. När vi socialdemokrater nu gör det som vi gemensamt lovade, Torsten Gavelin och jag, i början av 80-talet beskrivs det av Folkpartiet som att vi gör fel. Då måste min fråga bli: Var det folket eller var det Folkpartiet som hade fel 1980? Den frågan bör ställas till Torsten Det är sant att basindustrin något minskar sina investeringar. När det gäller pappers och massaindustrin faller de till en nivå i storleksordningen 10 miljarder kronor per år för 1997 och 1998. Dock ligger de på en nivå som är 6 miljarder högre än genomsnittet för förra mandatperioden. Det betyder att efter det fasansfulla beslutet att nu börja denna omställning väljer svensk pappers och massaindustri att investera 6 000 miljoner kronor mer i dag än vad man gjorde för fyra år sedan. Det är väl siffror som talar sitt tydliga språk.
Fru talman! Synen på kärnkraftens åldrande skulle vi kunna utveckla länge. Låt mig bara säga att det inte finns något axiom för att ett kärnkraftverk är utslitet efter ett visst antal år. Det beror helt och hållet på de underhållsåtgärder som sätts in. Det som händer är att underhållsåtgärderna naturligtvis till slut blir så dyra att det är ekonomiskt att sluta att använda reaktorerna. Låt mig bara påpeka att det finns en mycket stor skillnad mellan länderna vad gäller synen på kärnkraftens åldrande. I Kanada har man ställt av förhållandevis unga reaktorer på grund av bristande underhåll. De ställdes av därför att säkerheten inte var fullgod. I Finland däremot, vårt östra grannland, gör man reinvesteringar i kärnkraftverken så att de varje gång man gör en upprustning skall ha ytterligare 40 års livslängd. Det är alltså två diametralt olika sätt att underhålla kärnkraften och se på åldrandet. Att regeringen har lämnat linje 2 är det väl ingen annan som tvivlar på än möjligen näringsministern. Energiuppgörelsen träffades ju med två stycken linje Industrins investeringar är höga. Det är mycket bra. Vi är ju mitt inne i en högkonjunktur. Tyvärr har inte det avspeglat sig särskilt mycket i sysselsättningen. Det beslut vi fattar i dag riskerar att ännu mer försämra utgångsläget för Sveriges återhämtning vad gäller sysselsättning och välstånd.
Fru talman! Jag fick inget svar på frågan om det var folket eller Folkpartiet som hade fel 1980. Men någon av dem hade fel, antingen var det Folkpartiet eller också var det folket. Torsten Gavelin skall inte försöka slå i svenska folket en uppfattning som strider mot det de vet. Det är faktiskt rätt många som lyssnar och ser på den här debatten. Naturligtvis vet de att vi som gick ut med linje 2:s valsedel 1980 väldigt tydligt sade att vi skulle påbörja avställningen under slutet av 90-talet. Vi tog faktiskt fram ett gemensamt dokument som vi använde i vår argumentation för linje 2. Den ståndpunkten är väl känd. Den tycker jag att jag känner mig förpliktad av. Jag trodde att Torsten Gavelin gjorde detsamma. När det gäller industrins investeringar kan man naturligtvis tycka att de är för små. I regel fungerar det så när det gäller basindustrin, Torsten Gavelin, att den investerar under lågkonjunktur och kör sina apparater under högkonjunktur. Det är en klassisk modell. Om man hade trott så väldigt mycket på Gavelin, som regerade under denna lågkonjunktur, borde man ha investerat då. Då investerade man inte alls. Nu investerar man som aldrig förr. Basindustrin håller nu en mycket högre investeringstakt än vad man gjorde på 80-talet eller på 70-talet. Försök inte att skrämmas med det där. Det finns inget underlag i siffrorna som pekar mot att detta sker. Jag skall till det Bolidenfält som Gavelin pratar om efter jul för att inviga en ny investering i Bolidenfältets gruvor.
Fru talman! Mycket av det som Anders Sundström har sagt var bra. Jag tycker att det är mycket bra att han erkänner att de åldrande reaktorerna gör att det bara blir dyrare och dyrare. Det är därför som jag är inne på vilken risktagning man skall ha när det gäller avvecklingen. Skall man skjuta upp den 15 år ytterligare, som det kanske blir nu, om man räknar med 40 års livslängd? Den sista reaktorn skulle då stängas år 2025. Vem vet, det kanske blir i mitten av 2000-talet. Det betyder också att man utsätter sig för en riskexponering. Det Torsten Gavelin sade var att materialet inte påverkas om man kör dem till de åldras. Det gör det visst, eftersom det är fråga om neutronstrålning, och den påverkar försprödningen i reaktortanken. Reaktortanken kan man inte byta ut när den dagen kommer. Då är det kört. Den fördröjda avveckling som man nu kan utläsa ur betänkandet och lagförslaget skulle jag vilja snabba upp. Jag hoppas också att regeringen kommer att göra det. Efter nästa val kanske man också har behov av att samverka med fler partier. Då vill jag fråga Anders Sundström: Hur skall ni verka för att det går snabbare framåt och att vi slutar att producera kärnavfall ända fram till 2025 eller mitten av 2000-talet? Det finns inte någon som vill ta hand om det. Varje dag producerar vi 700-800 kg kärnavfall. Vilka styrmedel ämnar Anders Sundström använda för att åtgärda detta? Handlar något om ekonomiska styrmedel?

Fru talman! Därför tycker jag att det är viktigt att komma ihåg denna likhet i argumentationen. Till Eva Goës vill jag säga att det regelverk som behövs för att bedriva omställningen måste bygga på att det tar mycket lång tid att ställa om, annars skrämmer vi industrin. Jag anser att vi nu har de verktygen. Vi har en lag och vi har prismekanismen som vi kan använda och som vi använder genom att prioritera det förnybara framför det fossila. Det är den typ av verktyg vi har. Till det har vi också forskningen och utvecklingen som det för oss är väldigt viktigt att använda sig av.
Fru talman! Anders Sundström är alltså beredd att spela med människors säkerhet till vilket pris som helst. Så kan man utläsa det. Sedan vill jag ju tala om att det verkligen inte finns någon likhet mellan Moderaternas och Miljöpartiets förslag. Jag skulle vilja läsa ur Tillståndet i världen. Där säger man: Den dag som politikerna på allvar inser möjligheten att använda skatte och avgiftssystemen, inte bara för att säkra statsinkomsterna, utan också som ett medel för att växla över skattebördan på miljöförstörande verksamheter, kommer stora vinster att göras. Det förslag som vi har lagt fram handlar om att överföra på miljö, hälsa och risk. Alla de miljöförstörande energiformer som orsakar utsläpp eller hotar liv och hälsa skall kosta. Vi skall satsa på grön el, vi skall satsa på förgröning, som också Barbro Andersson var inne på, och försköna den här julen också. Vi visar på förändringar, vi visar på förbättringar och vi har haft medhåll av professorer om att det borde stå i portalparagrafen att det här är ett hot mot liv och hälsa. Där skall inte bara stå att vi skall ställa om, något som fortsätter i ett evigt töcken där man inte ser slutet. Jag vill fråga: Vilka prismekanismer är det fråga om? Är man beredd att använda sig av skatteväxling, att höja kostnaderna ordentligt på kärnkraft, olja, kol och fossil gas?
Fru talman! Eva Goës beskriver vad som händer om man ställer om från kärnkraft under kort tid. I sitt anförande sade Eva Goës att det för att klara omställningen på mycket kort tid krävdes en kraftig höjning av elskatten, storleksordningen 10, 12 eller 15 öre. Skulle man göra på det sättet, att under kort tid ställa om från kärnkraft, skulle det leda till våldsam utslagning av basindustrin. Hela riksdagen vill ställa om. Vi vill göra det under längre tid. Jag avvisar bestämt den typ av omställning som Goës förespråkar. Jag anser att en omställning på kort tid, fast senare, är lika farlig som den Eva Goës argumenterar för.
Fru talman! Näringsministern säger att folkopinionen vill gå från kärnkraft till det ekologiskt uthålliga. Visst är det så, och det säger även de politiska partierna. Men det är också problemet med energibeslutet. Lennart Daléus och Lennart Beijer bekräftade nyss att det kommer att bli fråga om mer fossilbränslen om kärnkraften stängs av på det sätt som föreslås. Det är inte ekologiskt uthålligt. Blir det till detta även naturgas, kommer det ekologiskt uthålliga energisystemet att blockeras. Det vore bra om Anders Sundström med tanke på dagens debatt har någon synpunkt på naturgasen och det avtal han nyligen skrivit under med Ryssland. Det finns uppenbarligen inte något parlamentariskt stöd för en stor satsning på naturgas. Sedan var det att sno runt 180 grader. Anders Sundström skall vara litet försiktig med den typen av uttryck. Vi har konsekvent drivit att vi vill ha en bred parlamentarisk samling kring en energipolitik som innebär att vi tillför förnybar el och sparar bort el för att möjliggöra stängning av kärnkraftverk. Det är också den linje som Anders Sundström under hela förra året drev hårt i opinionsbildningen och i riksdagens kammare. Men strax innan uppgörelsen var det faktiskt Anders Sundström som vände. Jag kan inte bedöma om det var 180 grader. Men kom inte och säg att jag har varit inkonsekvent. Det är faktiskt Anders Sundström som har ändrat uppfattning. Två reaktorer står just i dag. Vi kan inte ha en dagspolitik i denna fråga. Anders Sundström har själv sagt att vi måste ha långsiktighet. Vi kan inte titta på just dagens läge. Något bättre underlag måste finnas.
Fru talman! Jag vill ta upp spåret om vad uppgörelsen innehåller. Uppgörelsen innehåller något viktigt för mig som företräder linje 2 i samtal med dem som företräder linje 3, nämligen att kärnkraften fullt ut skall ersättas av något annat. Vi kan inte spara oss ur elberoendet. Den energikommission som Dan Ericsson själv tillhörde har sagt att för den första reaktorn har en energibalans uppnåtts och att det går att stänga av den utan att ersätta den med något annat. Det visar energibalansen för det här året. Under de senaste 12 månaderna har exporten varit 3,3 TWh. Jag är glad för att Dan Ericsson hade rätt. Dan Ericsson hade också rätt i att de andra elva måste ersättas med förnybar energi. Därför kan den andra reaktorn stängas först när motsvarande kapacitet har ersatts. Det var så jag argumenterade. Jag kan gärna erkänna att jag var litet mer pessimistisk än Dan Ericsson om det skulle gå med den första reaktorn. Nu kan jag glädja mig åt att Dan Ericsson hade rätt på den punkten. Det finns ett överskott på exporten redan i dag. Jag kan inte vara ledsen för det. Vi är överens om principen att omställningen skall ske över en längre tid för att sedan ersättas fullt ut, dvs. två stycken linje 3-partier med socialdemokratin. Det hade varit klädsamt om även det tredje linje 3 partiet hade kunnat följa den uppgörelsen.
Fru talman! Kärnkraften skall ersättas av något annat. Det är helt klart. Vi har fått bekräftelse i kammaren i dag vad som kommer att ersätta den första reaktorn, nämligen fossilbränseln. Det är inte på det sättet kärnkraften skall fasas ut. Det står inte på någon av valsedlarna från folkomröstningen. Det skall vara förnybar elproduktion eller sparande. Lennart Daléus och Lennart Beijer erkänner detta. Men varför kan inte näringsministern säga att så kommer det att bli, och att det är det pris vi är beredda att betala. Vi från Kristdemokraternas sida är inte beredda att betala för detta. Vi tycker att detta kan bli ett hinder mot omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Sedan var det kraftbalansen. Energikommissionen har sagt att det hela skall ske utan att kraftbalansen påverkas påtagligt. Kraftbalansen behöver inte påverkas påtagligt. Det beror på vad vi lägger i begreppet. Men här handlar det om att ersätta kärnkraft med annan el. Hur mycket importerades under förra året? Hur mycket bidrog vi till den ökade kolförbränningen i Danmark? Om jag inte minns fel är det på årsbasis 14 TWh i import. Det går inte att att så enkelt svänga sig med att det i dag står två reaktorer och därför kommer det hela att lösa sig, eller att det senaste året har det varit si eller så. Det här måste ses över en längre tidsperiod. Det centrala är det som näringsministern sade, nämligen att skapa långsiktighet. Aktörerna på energimarknaden måste veta vad som gäller. Då går det inte att ha dagsprognoser.
Fru talman! Jag pratade om både dag och år. Jag pratade om att vi under det senaste året hade en nettoexport på 3,3 TWh, motsvarande ungefär en Barsebäcksreaktor. Därmed fick Dan Ericsson och Energikommissionen rätt. Det fanns ett överskott motsvarande en första reaktor. Jag är glad för att Dan Ericsson fick rätt på den punkten. Jag är inte ledsen för det. Men jag är också glad över en uppgörelse som bygger på att de elva återstående måste ersättas med tillförsel i ny och spännande teknik - och som det nu sker investeringar i. Det hade varit bra om Dan Ericsson hade varit med på detta. I en artikel i en tidning från mitt eget hemlän framgår det att ett pappersbruk investerar i ny teknik som kan ge elström åt en hel stad. Detta är för att öka elproduktionen i det egna pappersbruket. Det är ett resultat av energiöverenskommelsen. Nu skall väl Dan Ericsson, som gammal linje 3 general, inte vara ledsen för att vi nu kommer i gång. Dan Ericsson skall vara ledsen över att han i 20 års tid drev att det gick att ställa om kärnkraften på tio år. När vi skulle börja med en första reaktor och göra precis som Dan Ericsson sade i Energikommissionen, vågade Dan Ericsson inte följa med. Då var närheten till Moderaterna viktigare än 20 års argumentation för sin egen uppfattning. Det måste vara smärtsamt.
Fru talman! Näringsministern är utomordentligt slarvig med statistiken. Verkligheten har redan gjort att Energikommissionens beräkningar helt har kommit på skam. För två veckor sedan, vecka 48, importerade vi netto från våra grannländer mer än produktionen i två reaktorer i Barsebäck. Den senaste 12 månadersstatistiken, Anders Sundström, visar på en snabbt stigande elanvändning. Nu faller, enligt SCB:s investeringsenkät, visserligen basindustrins investeringar 1996-1998 med 15 %. Men trots detta blir bilden - eftersom exportindustrin går bra i produktionsledet - att vi har ett snabbt ökande elbehov. Energikommissionen byggde i praktiken sina beräkningar av möjligheten att stänga av en reaktor i Barsebäck på antaganden om ekonomisk utveckling med fortsatt dålig sysselsättning och hög arbetslöshet. Jag vill, fru talman, slå fast att vi från moderat sida aldrig kommer att acceptera en energipolitik som inte är förenlig med återgång till full sysselsättning. Dagens ärende rör inte energipolitik i största allmänhet utan är ett lagstiftningsärende. Här har en framträdande jurist vid KU:s behandling av ärendet sagt att enligt hans uppfattning har näringsministerns beredning av ärendet inte uppfyllt 7 kap. 2 § i regeringsformen. Det har ifrågasatts om viktiga aspekter över huvud taget har funnits med i regeringens beredning. Inga som helst uppgifter om de kostnader besluten kommer att åsamka statskassan och samhällsekonomin har presenterats. Mot den bakgrunden har jag uppfattningen att Anders Sundström har missskött sitt ämbete. Med tanke på Anders Sundströms avslutande oro för min framtid kan jag säga att han inte behöver känna den oron. Med den energipolitik den nuvarande regeringen bedriver blir det många frusna flickor som måste värmas framöver.
Fru talman! Jag är glad över att Mikael Odenberg har respekt för någon jurist. Jag har också respekt för Vogel som jobbat åt kraftindustrin med sitt yttrande över lagen, liksom jag har respekt för alla de andra juristerna som jobbat med att granska lagen. Men nog hade det varit klädsamt om Mikael Odenberg litet grand hade kommenterat sina egna påståenden om att Lagrådet skulle vara ett stort skämt och att man där kliar varandra på ryggen. Det här förslaget har faktiskt granskats av Lagrådet ett par gånger. Det exempel jag nämnde tidigare om den stora privatiseringen av kronjuvelerna hade inte samma omfattande granskning. Jag delar uppfattningen att man skall lyssna på vad juristerna säger och sedan väga ihop allt. Det har konstitutionsutskottet och näringsutskottet gjort, och man har kommit till slutsatsen att lagen är förenlig med våra grundlagar. Jag skulle vilja göra en egen liten reflexion över detta. De kärnkraftverk som nu drivs, drivs tack vare att medborgarna i Sverige lämnar en garanti till dessa företag att driva dem. Om inte de svenska medborgarna var beredda att ta risken för en eventuell olycka skulle inget företag kunna köra ett kärnkraftverk. Är det då så himla konstigt att medborgarna i Sverige skulle ha möjlighet att också dra in ett sådant tillstånd och betala för detta? Eller är det så att de svenska medborgarna bara har rätt att betala om det händer en olycka, att de inte har rätt att dra in ett tillstånd och betala för detta? Hur ser den logiken ut, Mikael Odenberg? Det skulle jag vara intresserad av att få lyssna på.
Fru talman! Jag kanske i och för sig i grunden inte är förvånad över att en socialdemokratisk minister har ett legärt förhållningssätt till den privata äganderätten. Men det är illavarslande för tilltron till Sverige som en marknadsekonomisk rättsstat att man på detta lättvindiga sätt är beredd att introducera en lagstiftning som ger staten möjlighet att utan närmare motivering och utan någon som helst förvarning konfiskera privat egendom för mångmiljardbelopp från den ena dagen till den andra. En ansvarskännande minister borde känna oro över att tre av riksdagens partier uppfattar att beredningen i Regeringskansliet har varit så bristfällig att de tre partierna inte anser att propositionen över huvud taget kan läggas till grund för ett riksdagsbeslut. Det är en ganska allvarlig kritik som riktas mot näringsministerns handläggning av det här ärendet. Man kan naturligtvis bara slå ifrån sig detta och säga: Det bekymrar mig inte, jag struntar i det. Det är den attityd som den socialdemokratiska riksdagsgruppen har haft. Men om man har en genuint ansvarskännande attityd borde man vara litet bekymrad över den substantiella och allvarliga kritik som, inte bara från politiskt håll utan också från framträdande juridiskt håll, har riktats mot beredningen av ärendet och lagens utformning. Vi kommer aldrig i den här kammaren att i slutändan kunna avgöra vad som är grundlagsenligt och vad som inte är det, utan det är något som får avgöras i domstol. Det borde ändå bekymra näringsministern att han inte har mäktat med att handlägga det här ärendet i en sådan ordning att han kunnat undgå att dra på sig den mycket omfattande kritik som han nu tyvärr har dragit på sig.
Fru talman! Jag vet inte om det är någon tröst för mig, men det är inte många som har fått betyget godkänt av Mikael Odenberg. Han har tydligen hittat en jurist som har fått godkänt. I övrigt har vi alla, Sveriges samlade juristkår och nu också jag, sågats jäms med fotknölarna. Det krävs nog rätt mycket för att bli godkänd av Mikael Odenberg. Jag förde inte ett resonemang om lagen utan mer utifrån vanliga värderingar. Vi har i Sverige ett regelverk där medborgarna tar på sig risken om det händer en olycka i ett kärnkraftverk. Det är medborgarna som tar den risken, eftersom inget företag ensamt kan bära den. Är det då orimligt att tänka sig att dessa medborgare genom en folkvald församling säger att man vill dra in det tillstånd utifrån vilket kärnkraftverk kan drivas tack vare medborgarnas garanti och att man också är beredd att betala för det? Är det en orimlig ståndpunkt? Jag tycker nog att det är högst rimligt att inta den positionen. Jag kan sedan bara konstatera att det i Sveriges riksdag finns en väldigt bred majoritet för att via lag åstadkomma en längre utdragen omställning. Jag vill faktiskt omfamna alla partier utom Folkpartiet och Moderaterna i den famnen. Alla dessa partier har sagt att det behövs en längre omställningstid. Det talar också väldigt mycket mot Mikael Odenbergs synpunkt att det inte finns något stöd för detta i parlamentet. Det finns ett ovanligt starkt stöd för detta i vårt parlament, och det känns väldigt bra. Att sedan basindustrin under de här åren har investerat som aldrig förr gör ju inte resultatet sämre. Tack så mycket!

Fru talman! Kärnkraftsavvecklingen hotar inte bara tusentals jobb utan också tilltron till lagstiftningen. Förutom att det är ekonomiskt och miljömässigt vansinne att stänga säkra och miljövänliga kraftverk som producerar billig el uppvisar lagen som skall styra avvecklingen och beredningen av den så stora brister att det finns skäl att tala om lagstiftningens och rättsstatens förfall. När vi i dag i riksdagen skall avgöra avvecklingslagen tvingas vi konstatera att den är ett hafsverk, som kan tvinga staten till långa och dyrbara processer. Förslaget till lag är unikt till sin omfattning. Det innebär att regeringen ges mandat att bestämma när och hur halva Sveriges förmåga att producera el skall stängas av. Den ger regeringen makt att göra detta genom ett expropriationsliknande förfarande, dvs. genom att med tvång ta enskild egendom i anspråk på ett sätt som saknar motstycke i svensk fredstida historia. Inte ens reduktionen på 1600-talet var så omfattande. Ett lagförslag med denna unika omfattning borde man ställa mycket höga krav på vad gäller såväl förberedelsearbete som väl utredda konsekvenser gentemot grundlag, Europakonvention och EG-rätt. Allt detta visar i dag mycket stora brister. I en demokrati och rättsstat förutsätts att beslut i lagstiftningsärenden fattas först efter det att den lagstiftande församlingen beretts tillfälle att bedöma ärendet utifrån hela dess vidd. Beredningskravet i lagstiftningsärenden har ansetts så centralt för det demokratiska styrelseskicket att kravet är infört i grundlagen, 7 kap. 2 § regeringsformen. Vi anser att lagen uppvisar så stora brister att beredningskravet inte är uppfyllt. För att staten med tvång skall kunna ta enskild egendom i anspråk krävs enligt grundlagen att det finns ett s.k. angeläget allmänt intresse. Det allmänna syftet är varken preciserat eller analyserat i föreliggande förslag, särskilt inte med hänsyn till att möjligheterna att tvångsvis ta i anspråk annans egendom endast får användas som en "sista utväg" enligt förarbetena till 2 kap. 18 § regeringsformen. Här föreskrivs sålunda ett särskilt kvalifikationskrav för att sådana ingrepp alls skall få ske. Lagstiftaren skall visa att det föreligger ett angeläget allmänt intresse och har också bevis och argumentationsbördan för att en lag som möjliggör långtgående rådighetsinskränkningar verkligen är avsedd och ägnad att främja angelägna allmänna intressen samt att de aktuella inskränkningarna är nödvändiga. I avvecklingslagen sägs det vara "att åstadkomma en ekologiskt och ekonomiskt hållbar energiförsörjning byggd på förnybara energislag", men det finns inte redovisat hur det skall gå till eller konsekvenserna av avvecklingen. Allt talar för att de energislag som skall ersätta kärnkraften blir fossilgas samt import av el från skitig dansk och tysk kolkraft. Man kan med fog fråga sig vad som är ekologiskt och förnybart med kol och fossilgas. Ett lagförslag som är så omfattande borde redovisa vilka kostnader som uppkommer när regeringen med tvång löser in halva Sveriges elproduktionsförmåga. Kommer det att kosta 50, 100, 150 eller 200 miljarder kronor? Ingenstans ges ens en antydan till besked. I den föreslagna lagen föreskrivs rätt till ersättning av staten för förlusten. Bl.a. kan frågan om förskottsbetalning uppkomma redan nästa år. Ingenstans redogör emellertid regeringen för storleksordningen på den ersättning som kan bli aktuell. Det borde vara ett minimikrav för att riksdagen skall kunna ta ställning till förslaget. Att lägga fram ett lagförslag som ger regeringen möjlighet att besluta om upphörande av driften vid kärnkraftverk borde inte kunna ske utan att propositionen också kompletteras med uppgifter om de ekonomiska konsekvenserna. Även i övrigt saknas konsekvensanalyser, t.ex. när det gäller vilken verkan stängningen av en eller flera reaktorer har på Sveriges energiförsörjning och vilka alternativa energikällor som skall användas i framtiden. Vidare saknas miljökonsekvensanalyser. KU har tidigare enhälligt framhållit vikten av att propositioner innehåller genomarbetade konsekvensanalyser. Varför lägger sig KU majoriteten platt för regeringen i detta fall? Kan Mats Berglind som talesman för utskottsmajoriteten redogöra för kostnaderna och för konsekvenserna av lagen? Hur stora blir kostnaderna för riksdagen och skattebetalarna? Hur stora blir utsläppen? Vilka blir miljökonsekvenserna? För att ett egendomsberövande skall vara tillåtet enligt Europakonventionen gäller som villkor att åtgärden vidtas i det allmännas intresse. Det allmänna intresset skall alltid vägas mot det enskilda intresset enligt proportionalitetsprincipen. Den innebär att en åtgärd i lagstiftningen skall stå i proportion till resultatet samt att staten inte skall tillgripa kraftigare åtgärder än nödvändigt för att uppnå syftet. Frågan om huruvida proportionalitetsprincipen tillåter staten att göra ingrepp i privat egendom, om syftet med ingreppet kan uppnås på annat sätt, har inte prövats. Några vägande skäl att inte inleda avvecklingen med statens reaktorer har inte framkommit. Därför är det inte förenligt att inleda en avveckling med privatägda resurser. Vidare är proportionalitetsprincipen numera en del av svensk rätt samt en viktig grundsats inom såväl EG-rätt som svensk rätt. Det är inte tillfredsställande att regeringen underlåtit att redovisa konsekvenserna gentemot denna princip, särskilt inte mot bakgrund av att en rättsprövning kan komma att ske gentemot denna princip. Regeringen skriver i propositionen att det inte finns skäl att anta att ingreppen är oförenliga med proportionalitetsprincipen men har helt struntat i att redovisa konsekvenserna gentemot denna viktiga rättsliga princip. KU-majoriteten tar bara upp proportionaliteten vad gäller vägningen av det allmänna intresset beträffande avvecklingen och berör över huvud taget inte i sitt yttrande frågeställningen när det gäller att välja mellan statlig och enskild egendom, trots att den berörts vid KU:s båda utfrågningar. Sverige har i och med medlemskapet i EU tagit på sig att följa EG:s olika rättsregler. Det finns där en regel om att stater inte får diskriminera företag med utländska ägare för att gynna offentligt ägda. Regeringen har i en PM, som var avsedd att hemlighållas, låtit utreda konsekvenserna av att ställa av en via Vattenfall statligt ägd reaktor. Slutsatsen är att detta skulle drabba det helstatligt ägda Vattenfall svårt. Det är den utredningen som ligger till grund för att stänga den delvis utlandsägda reaktorn i Barsebäck före de statliga reaktorerna. Det här står troligen i strid med de konkurrensrättsliga reglerna i EG. Ingenstans redovisar regeringen hur man utrett och bedömt frågan. Majoriteten i både KU och näringsutskottet struntar glatt i frågeställningen. EG-rätten innehåller också en princip om legitima förväntningar. Har man fått tillstånd att driva en anläggning har man således rätt att förvänta sig att man får fortsätta att driva den. Det innebär att om staten drar in tillståndet föreligger rätt till ersättning samt en rätt att få reda på indragningen i god tid. I nu föreliggande förslag finns det inte någon varseltid alls. Regeringen ges rätt att besluta att ett driftstillstånd dras in redan nästa dag. Reaktorägarna har ingen möjlighet att på så kort tid vidta åtgärder i syfte att minimera skadan för samhället och sig själva vid en framtvingad stängning. Under utfrågningarna har det även framkommit att varseltiden sannolikt är oacceptabelt kort i ett EG rättsperspektiv. De legitima förväntningarna har spelat en betydande roll i EG-domstolens praxis. En underlåtenhet att sätta ut rimliga varseltider strider därför sannolikt mot EG-rättsliga principer. Näringsministern har medgett att detta leder till högre kostnader än nödvändigt för staten. Skattebetalarna får alltså betala ett okänt antal miljoner extra bara för att regeringen tillsammans med Centern med ett hastverk till lagstiftning skall kunna stänga en reaktor före valet. Trots att uppgifter framkommit vid rättsperspektiv är för kort och trots att professor Bertil Bengtsson sagt att regleringen inte är tillfredsställande väljer KU-majoriteten skygglapparna. Man tar inte ens upp frågeställningen i utskottets bedömning och konstaterar bara, helt utan underlag, att detta är förenligt med EG-rätten. Jag vill fråga Mats Berglind: Vad är skälet till att man struntar i frågan? På vilket underlag gör man den här bedömningen? Med den nya lagen förs det in helt nya, tidigare otänkbara, principer när det gäller värdering av tillgångar som staten löser in med tvång. I lagen slås det fast att man när det gäller värdet av kärnkraftverk bara skall räkna med en livslängd på högst 40 år. Att endast den ena parten, staten, skall ha möjlighet att hävda annan driftstid, nämligen en kortare, kan vi inte acceptera. Regeln är synnerligen orättvist utformad. Att hävda att syftet med regeln skulle vara "processekonomiskt" stämmer inte i och med att staten kan processa om detta. Dessutom har riksdagen tidigare uttalat att anläggningarna har konstruerats för att ha en livslängd på minst 40 år. Att i lag fastslå en viss livslängd för en anläggning samt att statens motpart inte skall ges rätt att inför domstol motbevisa statens talan strider vidare mot expropriationsrättsliga principer, vilket också framkommit vid utfrågningarna. Professor Bertil Bengtsson konstaterade att det är otillfredsställande att man inte skall kunna motbevisa 40-årsregeln och professor Anders Victorin ansåg att den inte är i överensstämmelse med expropriationsrättsliga principer, vilket också refereras i KU:s yttrande. Enligt vad KU:s majoritet väljer att tycka så "anser alltså utskottet det utrett att ersättningsreglerna i lagförslaget inte strider mot expropriationsrättsliga principer". Vilka som är sakägare, dvs. vilka som enligt lagens mening är berörda av beslutet, är mycket dåligt utrett av regeringen. Det kan leda till att vissa inte får ersättning och skulle i så fall strida mot både grundlag och Europakonvention. Fru talman! Sammantaget visar hanteringen av avvecklingslagen upp så stora brister att förslaget enbart av dessa skäl borde avslås. Redan remissinstanserna förde fram kraftig kritik mot brister i underlag och utredningar - bl.a. vad gäller konsekvenser gentemot EG-rätten, där utredningar helt saknas. Tre juristprofessorer pekade vid konstitutionsutskottets utfrågningar bl.a. på obefintliga analyser gentemot EG rätten, på att en väl tilltagen varseltid borde slås fast samt på att 40-årsregeln strider mot viktiga principer. Flera andra ledande jurister har framfört liknande kritik och särskilt pekat på det bristande underlaget. Trots denna massiva kritik har Anders Sundström och Näringsdepartementet struntat i att ta fram ytterligare underlag. Majoriteten i riksdagen har valt att agera transportkompani. Sakfrågorna har inte fått en utförlig behandling. Begäran om ytterligare material har avslagits. Allmänna handlingar har inte lämnats ut till näringsutskottet. Kritiken har inte i sak bemötts, utan den förbigås med tystnad. Vi moderater kommer i dag att rösta nej till avvecklingslagen. Riksdagen vet inte när vi går till beslut vad lagen kommer att kosta, vilka utgifter den medför. Riksdagen känner inte till de miljömässiga konsekvenserna, hur många extra miljoner ton koldioxid det blir. Och vad värre är: Den lagstiftande församlingen stiftar en lag av unik omfattning utan att känna till de fulla juridiska konsekvenserna av den. Riksdagen medverkar på det viset själv till rättsstatens förfall. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservation 1.

Fru talman! Vi befinner oss i den del av debatten som kan kallas för en KU-runda. De talare som är anmälda från Ola Karlsson och en bit ned på talarlistan förväntas uppehålla sig vid de konstitutionella frågorna. Vi som är kritiker av den föreslagna lagen har tyckt att man från regeringens och socialdemokratins sida har visat bristande intresse för de konstitutionella frågorna. Jag vet inte riktigt hur jag kan tolka det faktum att varken näringsministern eller majoritetstalesmannen för näringsutskottet befinner sig i lokalen under KU-delen av debatten, sett i relation till denna mina första iakttagelse om den i andra sammanhang visade bristen på intresse för de konstitutionella aspekterna. Den lag som nu föreslås är närmast unik i sin omfattning. Det gäller en mycket stor del av den svenska energiproduktionen och energikonsumtionen. Den är genom sin konstruktion, som ju handlar om att överföra egendom från enskilda till staten, av samma omfattning - visade det sig under våra diskussioner med utomstående experter och jurister i konstitutionsutskottet - som de två företeelser som nämndes som liknelser, den franska revolutionen respektive Karl XI:s reduktion på 1600-talet. Oavsett hur man ser på sakfrågan och vilken ståndpunkt man landar på är det en utomordentligt omfattande fråga som vi har på dagordningen i dag. Jag tänkte i mitt inlägg uppehålla mig vid tre aspekter. Den ena är om man bör, kan eller skall lagstifta i enskilda fall. Den andra är äganderätten. Den tredje är frågan om beredningen av ärendet. Vad gäller den första punkten har det i rättsstater sedan århundraden ansetts att man icke bör lagstifta i enskilda fall. Det har varit ett sätt att se till att godtyckets roll blir så liten så möjligt i en rättsstat. Frågan togs upp under KU:s diskussioner med de tre framstående juristerna. Såvitt man kan förstå var deras svar av den arten att vi i Sverige inte har varit tillräckligt tydliga på den punkten för att man med full kraft skall kunna hävda att den nuvarande lagen strider mot detta. Med andra ord är den här principen, som finns i det närmaste alla läroböcker, inte fullt tillämpad i den svenska lagstiftningen. Sedan har det hävdats av försvararna av lagen att den ju inte är för enskilda fall utan är väldigt generell. Men det är alldeles uppenbart att åtminstone de första omgångarna syftar direkt på enskilda fall, i det här fallet frågan om reaktorerna i Barsebäck. Jag vill för min del på den punkten stanna med att sammanfatta mina synpunkter som så att man här bryter mot en väsentlig princip men förmodligen inte mot den svenska rättsordningen som den har kommit att utformas i vårt land. Den andra frågan är äganderätten, en rätt som i alla rättsstater har skyddats på olika sätt för att se till att framför allt staten inte kan beröva den enskilde tillgångar på godtyckliga grunder utan endast genom generell beskattning och liknande åtgärder. I de speciella fall där det anses kunna behövas åtgärder i enskilda fall har principen varit att den enskilde skall gottgöras för de förluster han eller hon har lidit. I den svenska grundlagen har äganderätten successivt förstärkts bl.a. genom de förändringar av grundlagen som ägde rum i början av 80-talet. Formuleringen "ersättning för förlusten" infördes, som var en påtaglig förstärkning jämfört med en tidigare grundlagsreglering på den här punkten. Under 90-talet har vad gäller nyttjande också skett en förstärkning av grundlagen i det här avseendet. En aspekt rör frågan om proportionalitet, dvs. om lagstiftaren avser att använda medel som står i rimlig proportion till de mål han eller hon vill uppnå. I det här fallet är det både fråga om lagstiftningens omfattning och om staten kunde uppnå målet på annat sätt. Det som på fint språk brukar kallas proportionalitetsprincipen aktualiseras. För att tala mera vanlig svenska: om det finns rim och reson i de åtgärder man vidtar i förhållande till de mål man vill uppnå. Den frågan har egentligen inte belysts under ärendets gång på ett rimligt sätt - jag skall återkomma till det om en stund - om det hade funnits ett annat sätt för staten att uppnå de mål som statsmakten, eller en majoritet i denna kammare, vill än att tvångsvis ta egendom från enskilda. Frågan om full ersättning är en självklar del om man vill ha en äganderätt, dvs. om de enskilda berövas egendom skall de gottgöras fullt ut. Det enklaste sättet att inse det viktiga i den principen är bara att tänka sig motsatsen, dvs. att man blir berövad egendom men bara ersatt till hälften. Det är klart att principen är mycket kraftigt urholkad. Svårare än så är det egentligen inte. Vi har från KU:s sida, åtminstone några, under de utfrågningar som vi haft att få klarhet i om det är full ersättning som gäller. De tre juristerna uttalade sig alla åt det hållet. Man skall inte hårdra det de sade, men alla talade om att det drog mot full ersättning och på olika sätt utvecklade sina argument. Jag försökte själv i utfrågningen av näringsministern få klarhet i vad han hade för uppfattning på den här punkten. Det gick tyvärr inte, fru talman, utan han vill uppenbarligen för sin del hålla frågan åt sidan därför att han betraktar det som en risk att det kommer att åberopas under de förhandlingar som kommer att äga rum om lagförslaget går igenom i dag. Vid diskussionerna har jag - det framgår av de stenografiskt upptecknade protokollen - pekat på att jag inte varit ute efter att han skulle tala om vilken ersättning det skulle vara fråga om utan bara om principen skulle vara full ersättning i det här fallet. Inte ens detta har det gått att få svar på. Det finns även andra inslag som berör äganderätten som är mycket tvivelaktiga i förslaget. Ett rör den s.k. 40-årsregeln. Det framgår alldeles uppenbart i de handlingar som riksdagen har haft möjlighet att ta del av att 40-årsregeln delvis har tillkommit för att underlätta för staten gentemot de enskilda som äger Barsebäck. De här konstiga orden om "processekonomiskt" och annat har inte med saken att göra i den del jag nu tar upp, utan det har att göra med att man velat påverka den s.k. intresseavvägningen, dvs. hur det är mellan parterna, staten och den enskilde. 40-årsregeln har tillkommit bl.a. för att göra det lättare för staten att klara av att ta hand om den här egendomen. En annan del gäller varseltiden. Sammanfattningsvis vill jag i den del som gäller äganderätten konstatera att statsmakten, företrädd av näringsministern, regeringen och talesmän för förslaget i kammaren, uppenbarligen har velat lägga en mycket liten vikt vid några av de grundläggande principer som bör finnas i varje rättsstat. Den tredje punkt som jag avsåg att ta upp gällde beredningen av ärendet. Detta s.k. beredningskrav är och har uppfattats som mycket centralt för en levande och fungerande demokrati. Ärendena skall beredda när de når riksdagsmännen, t.o.m. så viktigt att det skrivits in i vår regeringsform. Då är det bara att konstatera att en av de viktigaste frågorna, nämligen vad det hela kostar, en fråga som ju rider alla riksdagsmän dagligen i utskott och i kammaren i de minsta ärenden, finns inte med. Motivet är inte helt obegripligt i den här delen. Har man fått välja vägen med först en lagstiftning och sedan en förhandling ligger det någonting i det näringsministern säger att han inte tänker tala om hur mycket han tänker betala när förhandlingen är slut. Den metod man har valt har lett fram till att man befinner sig i den situationen att denna kammare om några timmar, om jag förstått det rätt, kommer att fatta ett beslut där den inte vet om det kostar 10, 15 eller 20 miljarder, medan vi till vardags är oerhört bekymrade om någonting skulle kosta 10 miljoner mer än vad vi har trott att det skulle göra. Det kommer senare i dag en diskussion om ett tungt viktigt budgetområde i vårt land där det finns avvikelser som bekymrar denna kammare mycket. Sedan finns i andra i själva beredningen. Det finns promemorior som man har fått slita fram från departementet i allra sista stund och knappt innan man hunnit fram till själva justeringen av ärendet i det berörda utskottet. En mycket bekymmersam sak i den bristande beredningen är relationen till EG-rätten. Vi är som bekant med i EU sedan den 1 januari 1995, och EG rätten gäller i vårt land. Det framgår alldeles klart av det underlag som finns till hands att detta har beaktats i mycket liten omfattning. På direkta frågor om proportionalitetsprincipen och hur man ser på den inom EG-rätten har näringsministerns rättschef vid de öppna och offentliga utfrågningarna i konstitutionsutskottet medgett att detta inte är berett. Fru talman! Sammanfattningsvis: Detta är en lagstiftning som ligger bra nära att lagstifta om i enskilda fall. Proportionalitetsprincipen har icke beaktats. Det är oklart om full ersättning skall utgå. 40-årsregeln finns med. Beredningen har mycket stora brister. Av sakliga skäl bör man, som tidigare framgått av debatten, avslå den här propositionen och, som jag har försökt att utveckla, också om man bryr sig om de konstitutionella skälen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Fru talman! Mycket av diskussionen de senaste åren och en hel del även i dag när det gäller kärnkraftsfrågan och kärnkraftsavvecklingen handlar om ifall det går för fort eller för sakta, om det är en för tidig eller fördröjd avveckling som vi nu håller på att fatta ett första beslut om. Personligen tycker jag att det är att ha ganska låga ambitioner om man tycker att det är för tidigt att starta avvecklingen 18 år efter folkomröstningen. Jag tycker att det mer verkar vara en fördröjd avveckling vi inleder. Vi i konstitutionsutskottet har nu koncentrerat oss på grundlagsfrågorna. Där finns det, tycker jag, ett par centrala frågor som man måste ta ställning till. Utöver det har det i debatten funnits en rad diskussioner och resonemang som jag upplever vara litet mer av krusiduller eller sökta anmärkningar. En av de frågor som vi måste ta ställning till och som är central i grundlagsfrågan är om det är ett angeläget och allmänt intresse att starta kärnkraftsavvecklingen och göra en omställning av det svenska energisystemet till ett långsiktigt uthålligt energisystem. Min utgångspunkt är att det rimligen måste vara det. Att vi får en omställning till ett energisystem som fungerar på lång sikt måste ju vara ett angeläget intresse, och inte bara det utan också en ödesfråga för Sverige och hela mänskligheten. Att det är både ett allmänt intresse och angeläget kan det knappast råda någon tvekan om. Det finns, vad jag vet, knappast heller några jurister som har kommit till någon annan slutsats. Även om det finns de som tycker att man hade kunnat stärka argumenteringen ännu mer genom att också visa på säkerhetsmotiven - vilket regeringen märkligt nog inte har velat göra - hade det varit ännu mer naturligt att peka ut just Barsebäcksreaktorerna som de mest lämpliga att först ta ur drift. Det hade varit logiskt på flera sätt, och det hade sannolikt också gjort att statens kostnader för avvecklingen inte hade blivit lika stora. Vi har sedan 1995 ett av världens starkaste skydd av äganderätten. Ändringen i 2 kap. 18 § regeringsformen leder till att kostnaderna med den här typen av lagstiftning för en kärnkraftsavveckling kommer att bli väldigt höga. Detta bekräftades också vid KU:s utfrågning av t.ex. professor Anders Victorin, som sade att principen om full ersättning har blivit starkare sedan regeringsformen 2:18 ändrades. Trots att det rimligtvis finns legitima förväntningar är det en grundlagsfråga som man måste ta ställning till.

Därför är kärnkraftsavvecklingslagen rimlig ur grundlagssynpunkt. Tyvärr, måste jag ändå säga, talar mycket av det beslut som vi fattar i dag för att det kommer att bli en pyrrusseger, att man får igenom en avveckling av en första reaktor men att resultatet blir att kostnaderna blir så höga att avvecklingen av de andra reaktorerna riskerar att fördröjas. Den kan dra längre ut på tiden än vad som kan vara bra ur säkerhetssynpunkt. Om man vill förenkla det litet grand kan man säga att Centern har lyckats få igenom två stora segrar. Jag tycker att man kan ge dem en eloge för det. Man har fått igenom en kraftig förstärkning av äganderätten genom 1995 års grundlagsändring. Det är ett gammalt viktigt centerkrav som man har fått igenom. Jordägarna har lyckats med att få ett av världens starkaste egendomsskydd. Å andra sidan har man fått igenom ett första steg när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Men det första beslutet sätter krokben för det andra, för fortsättningen. Risken är väldigt stor att Centern sätter krokben på sig själv genom att man ser till att kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen kommer att bli orimligt höga. Daléus gått härifrån vilket även Anders Sundström har gjort - vad man säger om det verkligen blir så som många befarar, att kostnaderna blir väldigt höga. Borgerlighetens och Centerns triumf att stärka äganderätten kanske leder till att vi får enorma kostnader för att ställa av det första kärnkraftverket. Är ni då beredda att gå över till Miljöpartiets linje och strategi att satsa på att kärnkraften i större utsträckning får betala sina egna kostnader? Är ni beredda att låta kärnkraftsindustrin ta försäkringskostnaderna och att höja energiskatterna för kärnkraftselen och på så sätt låta marknadsekonomin sänka kärnkraften - låta verkligheten tala för sig i stället för att fortsätta med en planekonomisk metod som kanske leder till enorma kostnader för skattebetalarna? Nu skall jag avsluta mitt anförande så att vi hinner släppa in försvarsministern, som ser otålig ut.

Fru talman! Jag vill informera kammaren om det uppdrag som regeringen i dag har beslutat att ge till Försvarsmaktens planering och de ekonomiska obalanser som redovisats för försvarsbeslutsperioden. Överbefälhavaren lämnade i fredags sin redogörelse om den ekonomiska obalansen till regeringen. I detta dokument redovisas storleken på, orsakerna till och ansvaret för den uppkomna situationen. Det är denna redovisning som är grunden för de ställningstaganden som regeringen i dag har gjort beträffande uppdrag till Försvarsmakten. I debatten här i kammaren den 5 december ville jag inte med de då kända uppgifterna som bas föra en diskussion i Sveriges riksdag med mindre än att jag hade fått en skriftlig redovisning från överbefälhavaren. Nu, med denna skrivelse i grunden, ämnar regeringen återställa den ekonomiska balansen för hela försvarsbeslutet. Vi börjar med 1998 års budget och följer sedan upp budgeten under hela försvarsbeslutsperioden. Totalförsvarsbeslutet 1996 var i balans mellan resurser och uppgifter, och de anslag som har angivits gäller fortfarande. Om inte det säkerhetspolitiska läget kräver annat, får försvaret inte kosta mer. Både min och regeringens absoluta vilja är också att hålla fast vid de viktiga principer som fastställdes i det senaste försvarsbeslutet. Jag tänker då på anpassningsprincipen, helhetssynen, folkförsvarstanken och försvarets internationella verksamhet. Innan jag går in på regeringens uppdrag till Försvarsmakten, vill jag uppehålla mig vid anpassningsdoktrinen. Den lägger jag stor vikt vid, och den skall vara styrande för de nödvändiga besparingarna. Förmåga till anpassning skall vara styrande för totalförsvarets framtida utformning. Försvaret skall fortlöpnade kunna anpassas strukturellt till mer långtgående förändringar i det säkerhetspolitiska och militärstrategiska läget. Försvarsmakten skall dessutom ha förmåga att klara statsmaktens krav på ominriktning, dvs. förmåga att vid i huvudsak oförändrad resurstilldelning kunna möta andra hot än väpnat angrepp eller att kunna lösa andra typer av uppgifter. För den närmaste perioden är det särskilt viktig att Försvarsmakten utvecklar och moderniserar förmågan att ställa kvalificerade förband till förfogande för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. I det korta perspektivet skall det militära försvarets förmåga kunna ökas omgående. Det ställer krav på vår samlade förmåga till förvarning och till analys av hur omvärldsläget utvecklas i sådan utsträckning att förberedelserna kan påbörjas i tid. De förband eller funktioner som skall kunna öka förmågan måste innehålla en grundkompetens så att full effekt kan utvecklas direkt eller senast inom ett år. I det längre perspektivet, och vid en försämrad säkerhetspolitisk situation, skall en ökning av försvarets kvalitativa och kvantitativa förmåga kunna ske. Förmågan att utbilda och försörja förbanden med materiel är av central betydelse och skall dimensionera Försvarsmaktens grundorganisation och materielanskaffning. Det militära försvaret skall vid en förbättrad säkerhetspolitisk situation kunna dimensioneras till en minskad resurstilldelning. Förmågan till anpassning uppåt skall dock behållas. Fru talman! De extraordinära besparingar som vi nu kan tvingas göra skall ske med denna anpassningsdoktrin som grund. Våra utgifter i dag skall ha bärighet mot en mer osäker framtid än nutid. Våra åtgärder på kort sikt får alltså inte rubba förmågan till anpassning på längre sikt. Regeringens uppdrag till Försvarsmakten gäller i första hand 1998 års budget. Men det ställer också krav på åtgärdsförslag för resten av försvarsbeslutsperioden. De viktigaste delarna i regeringsuppdraget är följande: För det första gäller det anpassning i ett kortsiktigt perspektiv och krav på beredskap. Försvarsmakten skall redovisa förslag till vilka förband som inte bör omfattas av kravet att kunna uppnå krigsduglighet inom ett år. Den skall redovisa förslag till förändringar av operativ förmåga och vilka besparingar som kan göras. Vidare skall förslag till sänkt beredskap tas fram. För det andra gäller det förbandsverksamhet. Försvaret skall redovisa en rad förslag som gäller förbandsverksamheten. Det gäller t.ex. att ytterligare vakantsätta förband. Det gäller också att ha förband med färre värnpliktiga och färre krigsplacerade officerare. Regeringen begär också förslag om förändringar i värnpliktsutbildningens längd - eventuellt i form av försöksverksamhet - redan under 1998. Jag vill understryka att försöken skall omfatta nya modeller för att utbilda förband med enklare uppgifter för det nationella försvaret. De skall även kunna omfatta utbildning som skall ses som ett första steg inom ramen för en utbildning som skall kompletteras i ett anpassningsskede. Den ökade utbildningsreserven är en fara för vårt pliktsystem. Därför är jag angelägen om att pröva metoden där flera genomför värnpliktsutbildning men under kortare tid. Utöver detta begär vi förslag på lämpliga åtgärder som innebär minskade driftskostnader och förbättrad rationalitet i förbandsverksamheten. Dessa bör bl.a. För det tredje gäller det materielförsörjning. Försvarsmakten skall ge förslag på hur man kan minska materielanskaffningen. Detta skall dock ske på ett sådant sätt att försvarsindustrins möjligheter att bidra till försvarets materieltillförsel i ett anpassningsskede inte äventyras. Det är också viktigt att redovisa vilka konsekvenserna blir för svensk försvarsindustri. För det fjärde gäller det effektivisering. För att skapa säkerhet i genomförandet av 1996 års totalförsvarsbeslut skall ett åtgärdsprogram som skall sänka kostnaderna och öka kostnadskontrollen i verksamheten tas fram för den resterande delen av totalförsvarsbeslutsperioden. För det femte gäller det anställd personal. Det är i omstruktureringstider särskilt viktigt att försvaret har en kompetent befälskår. Det är därför inte i första hand inom detta område som besparingarna skall tas ut. Försvarsmakten skall redovisa hur man höjer befälens kompetens till en sådan nivå att målen för krigsduglighet och förmåga till anpassning även på lång sikt kan uppfyllas. Försvarsmakten skall rikta åtgärder för att öka avgångsbenägenheten för de personalgrupper som inte krävs för anpassningsåtgärder eller för krigsorganisationens behov. Detta bör också omfatta åtgärder som möjliggör vidareutbildning till andra yrken, t.ex. lärare inom skolvärlden. Regeringen har i dag också fattat beslut om ny organisation av Försvarsmaktens högkvarter. Beslutet innebär att högkvarteret organiseras utifrån ansvar för operativ verksamhet, krigsorganisation, krigsförband och fredsverksamhet och inte utifrån försvarsgrenar. Det leder till att de främsta företrädarna för respektive försvarsgren, dvs. generalinspektörer, föreslås bli chefer för de taktiska centrumen som regeringen avser föreslå riksdagen under våren. Behovet av ett allsidigt sammansatt högkvarter innebär också att kraven på både militär och civil kompetens lyfts fram. Genom den nya organisationen tydliggörs ansvaret inom högkvarteret och den önskvärda dualismen mellan krigsorganisationen och dess förmåga å ena sidan och produktivitet och effektivitet i fredsverksamheten å den andra sidan. Planeringsstabens ansvar och uppgifter lyfts fram och förstärks. Härigenom skapas förutsättningar för bl.a. säkerheten i planeringen, och det ekonomiska underlaget förbättras. Fru talman! Generellt för regeringens uppdrag är att förslagen inte får omfatta minskningar av beredskap och förmåga att kunna delta i internationella insatser. Internationella insatser är ett sådant område dit resurser kan komma att omplaneras. Därför har regeringen bl.a. för avsikt att ge Försvarsmakten i uppdrag att redovisa hur en eventuell utökning av vårt nuvarande internationella engagemang skulle kunna genomföras, hur vi skall kunna utöka vår minröjningsförmåga både avseende fredsfrämjande och humanitära insatser. Efter Försvarsmaktens redovisning i februari räknar vi med att det kommer att behövas omfattande ändringar i regleringsbrevet avseende Försvarsmakten för 1998. Karaktären på dessa åtgärder kan leda till att regeringen kan komma att förelägga riksdagen en proposition under mars månad. Ärade ledamöter! Jag menar att ta ansvar, det är att göra som regeringen nu gör, nämligen att reda upp de problem och brister som finns i försvarets planering och ekonomi. Processen har varit och är svår att överblicka. Det tar tid att reda ut de problem som har vållat återkommande bekymmer. Nu tänker vi göra det.

Fru talman! Tack för redogörelsen. Vi har sedan förra onsdagen haft tillfälle att lyssna till såväl överbefälhavaren som försvarsministern. Försvarsutskottet hade i går förmånen att få en redogörelse från statssekreteraren om dessa förhållanden. Inte någon gång har det med ett ord eller en rad framkommit att försvarsministern är bekymrad eller ledsen eller anser att han har missat att han är ansvarig för att det senaste försvarsbeslutet har fattats på felaktig grund. Det bekymrar inte försvarsministern att han har lämnat sådan information. Försvarsministern är oskyldig till att vi fattade ett långsiktigt försvarsbeslut för ett år sedan på precis samma dåliga grund. Det kan jag inte rikta kritik för mot Björn von Sydow. Men som försvarsutskottets ordförande är jag skyldig att se till att dokument från försvarsutskottet som utgör grund för denna riksdags beslut förs fram och förs vidare. Detta har inte med ett ord nämnts under den tid som har gått. Detta är kort och gott skandal. Jag är indignerad, men jag är också arg å mitt utskotts och denna riksdags vägnar över att detta över huvud taget kan förekomma och över att man kan göra det ena inlägget efter det andra och totalt gå förbi detta. Det är kort och gott att tära på det förtroendekapital som man till äventyrs anser att man har. Det kan inte få fortgå. Fru talman! Jag vill också peka på en omdömesfråga. Var det nödvändigt att just i dag, när både försvarsministerns och överbefälhavarens förtroendekapital är tärt fatta ett organisationsbeslut vid regeringssammanträdet som går ut på att ytterligare öka överbefälhavarens redan mycket stora makt? Kan försvarsministern tänka sig ett sämre valt tillfälle att föra fram detta? Jag kan inte det. Jag vill gärna höra försvarsministerns syn på dessa två frågor.
Fru talman! Jag är bekymrad. Jag är också bedrövad över den utveckling som har varit under flera veckor i höst. Försvarsdepartementet har tillsammans med andra delar av Regeringskansliet och Försvarsmaktens företrädare arbetat med att skaffa klarhet när det gäller omfattningen av, inriktningen på och orsaken till det som har dykt upp. Förra veckan förelåg en slutlig bedömning av överbefälhavaren. Därefter gick jag omedelbart till verket för att komma fram till vilka åtgärder som skulle vidtas. Beträffande högkvartersorganisationen vill jag säga att den saken har varit aktuell i en ungefärlig inriktning av samma slag under hela 1990-talet som den som regeringen i dag har fattat beslut om. Jag betraktar det som en mycket betydelsefull väg att medverka till att vi inte kommer i den typ av bekymmer som vi uppenbarligen har fått på grund av att planering har skett försvarsgrensvis utan nödvändig koordination av den högsta ledningen inom Försvarsmakten.
Fru talman! Jag måste säga att det är att bli ledsen under galgen. Om en utskottsordförande i kammaren skall nödgas säga att han är arg och besviken, då kan det ändå krypa fram. Försvarsministern är också besviken, säger han. Jag vidhåller att detta är en av årets stora skandaler. Den kan inte passera helt opåtalad. Jag fick inget svar på frågan varför det var nödvändigt att just i dag, på den mest olämpliga dagen under hela året, betyga överbefälhavaren ytterligare förtroende. Vi kunde ha sparat det någon vecka, herr försvarsminister. Då hade det i varje fall inte ramlat ut så oerhört olämpligt som det har gjort i dag. Jag beklagar det. I detta fall försökte jag att vara vän med regeringen. Vi borde ha lagarbetat och kommit fram till något bättre. Den här signalen till svenska folket innebär att pojkar dunkar varandra i ryggen, och sedan blir de kompisar. Här är ingen vänskapskorruption tillåten. Vi i riksdagen är förnedrade, och det har vi all rätt att känna.
Fru talman! Det är att ta sitt ansvar att försöka skaffa kunskap och att inte inbjuda riksdagen att vidta åtgärder när regeringen inte har kunskap om vad förutsättningarna är. Först efter veckor av underhandsdiskussioner har vi kommit i det läget att en åtgärd kan vidtas. Det har gått snabbt från den tidpunkt då den förutsättningen var klar, vilket den blev i fredags. Låt mig sedan säga att jag har arbetat med förslaget till högkvartersorganisation i månader. Jag ansåg att överbefälhavaren hade lämnat ett förslag som pekade i rätt riktning. Men det fanns mer att göra. Det sammanhängde just med att man skulle skaffa en mer sammanvägd diskussion och ett mer sammanvägt beslut inom Försvarsmakten. Jag vill säga att de nya enheter som vi skapar kommer att vara integrerade i sin problemställning på ett sätt som gör att vi säkerligen kommer att få ett bättre material därifrån. Vi får ändå en tillräcklig dualism inom organisationen för att inte få en för stor åsiktstyngd för någon av delarna. Riksdagen, regeringen och svenska folket kommer också ur denna organisation att få den bredd i åsiktsspektrumet som är nödvändig när en demokrati styr sin försvarsmakt.
Fru talman! Försvarsministerns inlägg ger tydligt belägg för att han inte är bekymrad över den organisation som han lägger fast. Han är t.o.m. litet stolt över den efter månader av arbete. Nu är det ändå inte så att vare sig högkvarteret eller någon annan har bett om denna översyn av den nuvarande organisationen, utan det har blivit en prestigefråga att fullfölja den till varje pris. Sedan råkade - det säger jag gärna - ministern ha en sådan rasande otur att han måste föredra ärendet vid regeringssammanträdet denna dag vid årets slut då vi diskuterar allvarliga förtroendefrågor i Sveriges riksdag. Jag vidhåller att det är politisk oskicklighet så långt den kan drivas.
Fru talman! Jag har haft en lång planering inför fattandet av detta beslut nu, eftersom det behövs ett antal månader i vår för att kunna genomföra den nya organisationen.

Fru talman! Apropå förtroendefråga undrar jag faktiskt, försvarsministern, om det finns någonting i det svenska politiska systemet som gör att människor tar ett personligt ansvar för vad som händer. Jag tror att många har svårt att förstå det inträffade med tanke på sin egen verklighet. Det är för dem inte så, att om de gör något misstag på jobbet - om det försvinner pengar eller saknas pengar i de budgetramar som sätts upp - kan de bara fortsätta att arbeta där. Jag tror att det står klart för många människor. Man ser nu att det fattas miljarder kronor för överbefälhavaren, om Sveriges riksdags beslut skall gälla. Enligt min mening borde försvarsministern ha reagerat tidigare, återkommit till riksdagen och sagt: Nej, den proposition som beslutats för nästa år gäller inte. Vi får dra tillbaka den och gå till botten med det här innan det blir en medial uppmärksamhet kring detta. Detta tycker jag är viktigt. Det är också intressant att notera, fru talman, att vi är några i Sveriges riksdag som har påpekat att det går att dra ned på det militära försvaret såsom hotbilden nu ser ut. De hot som finns mot landet är andra än de militära. Det svar som vi får är: Nej, absolut inte, det är omöjligt. Men när det nu uppstår ekonomiska problem sänks beredskapen, och det beställs mindre av militärt materiel. Vilka konsekvenser får det för trovärdigheten?

Fru talman! Det förhåller sig så att vi för det budgetår som snart går ut ännu inte har prognoser som visar huruvida det har skett en förbrukning som ligger utöver vad riksdagen har anvisat. Vi kommer att veta det rätt snart efter nyår. Jag vill understryka att vad diskussionen nu handlar om är kommande möjliga överförbrukningar. Jag vill understryka möjliga överförbrukningar. Det är i den situationen som jag har tagit mitt ansvar och under en kort period sett till att riksdagen kommer att få möjligheter att fatta beslut som innebär att ramen inte kommer att överskridas. I den situationen har jag och även regeringen funnit att den bästa lösningen är den att vår nuvarande överbefälhavare tar sin del av ansvaret och genomför denna neddragning av överbudgetering. Jag anser att det är att ta sitt ansvar. Fru talman! Vi tillämpar anpassningsprincipen. Vi lägger ut uppdrag som innebär att vi kan göra en omviktning i den meningen att vi i varje anslag som används under nästa år skall försöka prioritera det som ligger längre fram. Vi bedömer nämligen att läget är osäkrare längre fram än vad det är nu. Det är en möjlighet som vi har sett till att fördjupa tillämpningen av en förståndig princip.
Fru talman! Försvarsministern har vid tidigare tillfällen sagt att det är att ta ansvar att städa upp efter sig, men jag tror att det också handlar om att ta ett personligt ansvar för vad som har hänt. Vi ser nu att det i dag fattas beslut om att ÖB, som redan är Europas mäktigaste ÖB, skall få mer makt. Det är då fråga om samma person som faktiskt har gjort att det blir stora underskott, om riksdagens beslut skall följas. Jag tycker inte att det är bra. Men, försvarsministern, det är ju snart jul, och jag hoppas att försvarsministern får litet ledighet. Jag tycker också att försvarsministern skall fortsätta att räkna på försvarets upphandlingar, så att man t.ex. inte tar pengar från andra samhällsområden för att täcka Försvarsmaktens svarta hål. Jag tänker därför överlämna en liten julklapp till försvarsministern: en miniräknare som drivs av vatten. Det går att räkna i miljarder kronor på den.

Fru talman! Annika Nordgren nämnde att överbefälhavaren skulle få en ställning inom Försvarsmakten som inte kan jämföras med den som överbefälhavare har i andra försvarsmakter. Med anledning härav vill jag säga två saker. Det gäller för det första den förvaltningsorganisation som vi har i Sverige och som innebär att Försvarsdepartementet är en stabsdel av Regeringskansliet. Myndigheterna är i viss utsträckning självständiga och regelstyrda. Det är den svenska förvaltningens kännetecken, och detta har visat sig vara ett många gånger framstående sätt att styra offentlig förvaltning. För det andra gäller det hur vi organiserar högkvarteret. Jag vill peka på att vi kommer att ha en direktion som motsvarar den nuvarande militärledningen. Där kommer flera av de ledande befattningshavarna att ha tillfälle att framföra synpunkter och avge skriftliga yttranden, som självfallet går vidare till regeringen, till utskott och till allmänheten. Vi får också en avvägning inom organisationen som förvisso kommer att vara bekymmersam och där vi förvisso kommer att få se olika argument brytas mot varandra. Jag kan inte se att vi gör någon förändring i överbefälhavarfunktionens ställning i förhållande till det nu gällande systemet. Vi moderniserar dock detta och ökar därigenom i verkligheten regeringens, riksdagens och allmänhetens möjligheter att på ett vettigt sätt se vilka beslutsprocesserna inom Försvarsmakten är.
Fru talman! Vi fattar i teorin försvarsbeslut på grundval av en säkerhetspolitisk analys. I tider av osäkerhet eller i tider av minskad spänning blir en sådan analys till föga hjälp när man skall bestämma vilken organisation och vilka resurser man behöver. Det praktiska tillvägagångssättet blir då att bestämma ungefär hur mycket pengar vi har råd med, och sedan får vi se vad det blir. Dagens situation är verkligen en illustration av detta. Det säkerhetspolitiska läget är i dag omöjligt att skilja från det som rådde för två månader sedan eller för sex månader sedan. Jag påstår det. Likafullt är vi nu beredda att minska på förbandsverksamheten, korta värnpliktsutbildningen, peta i materielförsörjningen m.fl. åtgärder som förvisso inte är extraordinära men de enda möjliga som man har att vidta. Det gör att de alternativ som fanns till femårsbudget naturligtvis kommer att bli något snävare. Spektrumet har minskat. Jag blir inte förvånad om vi i slutet av försvarsperioden får en ekonomi som ligger i nivå med Vänsterpartiets ursprungliga förslag. Det tycker jag naturligtvis är bra. Men jag tycker inte det sätt på vilket det har kommit till är bra. Jag utgår också ifrån att propositionen i mars kommer att innehålla förslag om förändringar i grundorganisationen. Jag vore tacksam för en bekräftelse på den punkten. Nästa försvarsbeslut kan rimligtvis inte fattas på det sätt som vi har gjort hittills. Den sektor som arbetar med femårsbeslut är nu försvaret. Det är mycket möjligt att tiden för synnerligen långsiktiga beslut i en föränderlig säkerhetspolitisk miljö är ute och att de helt enkelt inte är rationella och möjliga att genomföra. En sak bekymrar mig. Det gäller effektiviseringen av åtgärdsprogrammen. Rationaliseringar är möjligen lättare att genomföra med kniven på strupen. Men frågan är: Varför har de inte genomförts tidigare?
Fru talman! De ekonomiska ramar som riksdagen angivit kommer att vara kvar om inte det säkerhetspolitiska läget motiverar något åt någotdera håll. Vad vi gör är att vi anpassar verksamheten till ekonomin. Vi gör därigenom också en tillämpning av anpassningsprincipen. Vi säger oss: Framtiden är osäkrare än nutiden. Vi försöker att få fram förslag som innebär att de pengar vi använder nästa år har större bärighet för framtidens osäkerhet än nuets situation. Det kan betyda viktiga och svåra men kanske också bra förändringar. Jag är optimist. Jag tror att det här i kammaren, i Försvarsmakten och i andra organisationer finns idéer. Man känner: Det är så här det är att vara rationell. Jag ser fram emot detta. Jag vågar säga att jag tror det är många anställda på högre och lägre nivå i Försvarsmakten som känner: Det här är spännande. När det gäller grundorganisationen räknar jag med betydande innehållsmöjligheter. Men jag ser inget akut behov att göra förändringar i den inriktning av var vi har våra fredsförband som riksdagen beslutade om förra året, inklusive årets beslut om försvarets skolverksamhet. Slutligen nämnde Jan Jennehag något om femårsperioden och femårsbesluten. Det har kommit debattinlägg vid sidan av det Jan Jennehag gjorde som också pekar på att det är en sak som vi borde fundera på. Kanske är det när kalla kriget är slut inte längre det allra bästa att ligga kvar med den typen av planeringssystem som tycks innebära att man får en ansamling av utgifter i början av en period och möjligen något mera öppna förhållanden längre fram. Jag är beredd att ta en diskussion. Jag är tacksam att riksdagens försvarsutskott och dess politiker lämnar sina synpunkter på hur försvarets planeringshorisont bör vara för framtiden.
Fru talman! Jag tackar för beskedet eller åtminstone antydan om att perioden med femåriga försvarsbeslut närmar sig vägs ände, om vi skall uttrycka det så. Däremot är inte anpassningsprincipen att man skall anpassa organisationen efter hur pengarna räcker eller inte räcker, utan det är en princip att det skall finnas möjligheter att följa den säkerhetspolitiska utvecklingen. Jag tycker att försvarsministern har vänt uppochned på hela principen.
Fru talman! Jag har lagt ned möda både i beslutet i dag och i mitt anförande att ytterligare belysa anpassningsprincipen. Jag kan visa hur vi syftar att lägga ut våra åtgärder i nuet och för framtiden. Jag kan också visa att vi står kvar vid att anpassning skall betyda möjligheter till att kunna öka försvarets förmåga, att ominrikta dess förmåga men också att i ett än ljusare säkerhetspolitiskt läge göra nedskärningar.
Fru talman! Låt mig ta ett exempel. Försvarsministern aviserade minskat flygtidsuttag. Detta motiveras icke av någon säkerhetspolitisk analys. Jag tror att det kan vara klokt och möjligt även med en säkerhetspolitisk analys att genomföra detta. Men försvarsministerns förslag till åtgärder grundas på att pengarna helt enkelt inte räcker. Det är inte anpassning av flygtidsuttag utifrån den princip som jag menar att vi skall ha.
Fru talman! Det är givet att det under det första budgetår som ligger framför oss, år 1998, måste ske även en tillämpning - och jag hoppas att Försvarsmakten kommer att vara framgångsrik även på den punkten - med traditionell neddragning av utgifter i nuet.

Fru talman! Det var väl ingen som hade väntat sig att vi skulle få veta något nytt i sak i dag. Den politiska cirkus som nu pågått några veckor förefaller i stället ha övergått i politisk livräddning. Försvarsministern sade att det nu gäller att återställa försvarsbeslutet till de ramar som gällde. Jag undrar om försvarsministern verkligen vet det. Det mest sannolika är väl att vi inte alls vet hur det här kommer att sluta när vi får successiva budgetuppföljningsprognoser från Försvarsmakten. Beskedet är att försvarsbeslutet från 1996 ligger fast, dvs. åtminstone grundbultarna i den politiska uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centern, nämligen den regionala förbandsstrukturen och folkförsvarstanken. Det är de som nu skall räddas kvar till varje pris. Då gäller det att i stället spara och gneta. Det är alldeles uppenbart att intressena här nog delas av ÖB och regeringspartierna. Jag anser fortfarande att försvarsministern och ÖB delar ansvaret för den skandal som nu har inträffat, även om försvarsministern helt och hållet har tagit över det politiska ansvaret för den frågan. Sedan får vi se om regeringen sitter kvar efter valet 1998 när nya svarta hål dyker upp, om uppgörelsen med Centern gäller eller om det då blir dags att ta itu med strukturproblemen i försvaret. Försvarsministern gör naturligtvis en stor affär av det beslut som har fattats i dag om högkvarterets organisation. Vi vet att det beslutet har varit på väg länge. Jag skulle vilja ställa en fråga till försvarsministern. Har det efter den skandal som vi upplevt i höst tillförts någonting nytt till det beslut om högkvartersorganisation som i dag har fattats som är en följd av det som vi nu har upplevt?
Fru talman! En viktig sak som har skett under arbetet i Försvarsdepartementet med högkvartersorganisationen har varit att renodla de nya funktionerna. Jag kan gärna säga att jag har lagt ned stor möda på detta. Regeringen har lämnat det förslag som ÖB föreslog på en viss punkt, nämligen en s.k. matrisorganisation. Det är en organisation som inneburit att försvarsgrenarnas främsta företrädare, s.k. generalinspektörer, skulle vara verksamma inne i högkvarteret. En central del i det kommande högkvarteret är en krigsförbandsledning.

Regeringen har också föreslagit - riksdagen kommer att möta detta i en proposition på nyåret - att generalinspektörerna som är företrädare för försvarsgrenarna kommer att förläggas på de taktiska centrum som kommer att finnas i landet. Därigenom kommer generalinspektörerna att spela en annan roll, koncentrerad kring utvecklingsarbetet på sin funktion, och inte vara delar i högkvarteret, som tidigare förslag inneburit. Jag har drivit de här idéerna under hösten. Jag tycker att utvecklingen när det gäller överplaneringen inom Försvarsmakten och hur överbefälhavaren visat vilket program och ansvar det var knutet till visar att det är ett framsynt tänkande som regeringen går fram med.
Fru talman! Jag räknade väl med ungefär det svaret. Frågan var mer retoriskt ställd. På vilket sätt har beslutet påverkats, förändrats och förstärkts av den skandal vi nu har upptäckt här under hösten? Vad det handlar om är nämligen dels en skandalartad underbudgetering från ÖB:s, och förmodligen även från regeringens, sida i Försvarsbeslut 96, dels om grova brister i planerings och uppföljningssystem. Dessa bär naturligtvis ÖB och försvarsministern gemensamt ansvaret för. När det gäller försvarsministerns syn på ansvar vill jag avsluta med att konstatera att den terapeutiska ansvarssyn som på goda grunder har börjat göra sig gällande exempelvis för ungdomar, dvs. att man efter vandalisering skall städa upp efter sig, tydligen nu har spridit sig även till samhällets högsta toppar.
Fru talman! I sitt föregående inlägg tog Lennart Rohdin upp frågan om innehållet också i andra hänseenden i det som vi lägger fram i budgetanvisningarna. Jag vill lyfta fram att det i flera av de här punkterna finns intressanta och viktiga möjligheter till förändring. Det kanske är så att det inte handlar om så oerhört stora pengar i förhållande till de knappt 40 miljarder per år som vi anvisar. Men vi skjuter fram saker som har framtidsinriktning. Detta har att göra med anpassningsprincipen; Vilken tillgänglighet skall finnas för förband dugliga för krigstjänst? Vad betyder förändringar i krigsplanläggningens omfattning och i ledningsberedskapen? Vad betyder det när man förändrar infrastrukturen, t.ex. omfattningen av våra mobiliseringsförråd? Och vad betyder det om vi får en modern försöksverksamhet med värnplikt? Jag tycker att det är möjligt att behålla de ramar som riksdagen har angivit och inom dessa åstadkomma en korrekt balans mellan utgifter och verksamhet. Man kan få fram förändringar som är positiva, och som jag tror kommer att uppfattas som positiva av många som blir berörda. På det sättet är det som vi nu gör något som i verkligheten är positivt för försvaret, naturligtvis inklusive det som är riksdagens ledning också av denna verksamhet i vårt samhälle.
Fru talman! Jag hade inte tänkt förlänga debatten. Men när försvarsministern kommenterar storleksordningen kan jag inte undgå att säga: När man vet hur mycket resurser som saknas i vården av sjuka och gamla i det här samhället är det anmärkningsvärt att en skandalös underbudgetering av den här storleken närmast betraktas som felräkningspengar av försvarsministern.
Fru talman! Jag har inte använt det uttrycket. Jag har sagt, och jag har avsett att säga, att inom ramen för ett anslag som ligger mellan 35 och 40 miljarder för fyra år framåt så är det belopp som det handlar om ett stort belopp. Men jag säger också: Det är ändå möjligt att kring detta belopp årsvis göra förändringar som är betydelsefulla. Det betyder nämligen mycket för framtiden hur man inriktar förändringen. Jag tror att vi kring det som vi gör här nu kommer att få en dialog. Där kommer allmänheten och riksdagen självfallet att vara med, och det kommer att komma förslag som tidigare inte sett så mycket av dagens ljus. Jag hoppas att det i verkligheten är så här: När vi kommer till rätta med denna bekymmersamma och allvarliga överplanering, icke ännu utlöst i form av verkliga underskott vad gäller de kommande åren, gör vi något som är mycket betydelsefullt och positivt för Försvarsmakten.
Fru talman! Den redogörelse vi har fått här i dag handlar naturligtvis inte om anpassning, utan om en nedrustning. Det är inte en anpassning utifrån det förvarsbeslut riksdagen fattade i december förra året. Detta kan inte återställas under ett år. Just det var ju en markering i försvarsbeslutet. Riksdagen fattade förra året ett försvarsbeslut som skall gälla till år 2001. I våras diskuterade vi här i kammaren styrning och uppföljning av Försvarsmakten. Utskottet betonade där att beslutsunderlaget " - måste vara så genomarbetat att det tål en kritisk granskning." Försvarsministern är alltså politiskt ansvarig för försvaret. Hur har regeringen egentligen hanterat den försvarsmaktsplan som låg till grund för regeringens och Centerns förslag till totalförsvarsbeslut? Kommer verkligen försvarsbeslutet från 1996 att gälla efter den redovisning vi har fått här? Försvarsbeslut handlar om långsiktighet. Försvarsministern talade här om en osäker framtid. Jag vill gärna ha en kommentar till detta, tack.
Fru talman! Jag tycker att det var en verkligt befogad frågeställning. Åke Carnerö säger att försvarsbeslutet byggde på en återtagningsförmåga på ett år. Jag vill vara tydlig här. Vad vi säger i uppdraget och anvisningen till högkvarteret och Försvarsmakten är: Försvarsmakten skall redovisa förslag på vilka förband som inte behöver omfattas av kravet på att kunna uppnå full krigsduglighet inom ett år - detta efter ett särskilt beslut och beräknade besparingar av dessa förslag. Det är möjligt att vi, när vi får förslag från överbefälhavaren med denna inriktning, finner att det är nödvändigt att be riksdagen fatta ett formellt beslut. Det kan bli en förutsättning. I så fall kommer vi självfallet att vara mycket tydliga och noggranna med att det är Sveriges riksdag som avgör sådana fundamentala frågor. Här öppnar vi en möjlighet för en diskussion som jag tror välkomnas i stora delar av totalförsvaret, där man ser att man hellre vill kunna använda de resurser som man har fått sig tilldelade av Sveriges riksdag på ett sätt som bär framåt. Jag tror att när det gäller detta, när det gäller utbildning och när det gäller andra ting kan det i verkligheten bli fråga om någonting som innebär att man sänker krigsdugligheten i nuet för att på ett bättre sätt bevara och trygga den för framtiden. Om det fordrar tydliga riksdagsbeslut är det självklart att vi återkommer. Men jag tror att redan diskussionen om detta är positiv och bör kunna göras positiv av oss alla.
Fru talman! Jag välkomnar naturligtvis att regeringen återkommer till riksdagen med ett sådant beslutsunderlag. Men problemet är ju att när vi skall höja krigsdugligheten under det här återtagandeåret, eller vad vi nu skall kalla det, får det inte bli så att vi urholkar försvaret och att alltmer skall rymmas under denna tid. Det här kommer naturligtvis i framtiden, om nu det hemska skulle inträffa att vi behöver höja krigsdugligheten, att kosta så oerhört mycket mer. Långsiktighet är ju ett mycket viktigt ord i detta sammanhang. Regeringen garanterade i försvarsbeslutet att det var en ekonomisk balans. Nu visar det sig att beslutunderlaget var värdelöst. Hade vi vetat detta för ett år sedan hade naturligtvis försvarsbeslutet varit ett annat. Vem bär ansvaret för detta, försvarsministern?
Fru talman! Nog tycker jag att Åke Carnerö gick långt när han använde ordet värdelöst om det förra beslutet. I våra anvisningar som jag har nämnt och i vår utläggning kring anpassningsdoktrinen kommer vi självklart stå fast vid att det måste finnas en förmåga att också i det korta perspektivet kunna genomföra beredskapshöjningar. Incidentberedskapen kvarstår. Jag har läst upp det, och jag kan gärna nämna något ytterligare. I det korta perspektivet skall det militära försvarets förmåga kunna ökas omgående. Det hindrar inte att vi kan göra en översyn. Jag hoppas att resultatet av överbefälhavarens arbete kommer visa exakt vilken rad av resurser som bör avsättas i detta syfte. Här öppnar sig en bra möjlighet att hantera det korta perspektivets anpassning inom ramen för det som riksdagen har anvisat.
Fru talman! Det finns en principiellt viktigt fråga i det här sammanhanget. När riksdagen får ett förslag från regeringen, och det är ju regeringen som styr, måste man ju utgå ifrån att regeringens ekonomiska beräkningar är väl grundade och stämmer med den verksamhet som föreslås i en proposition. Försvarsministern är förhoppningsvis väl medveten om att varken utskottskanslier, vi ledamöter eller partikanslierna har de resurser som krävs för att bedöma om regeringens förslag är realistiskt eller inte. Hur kommer försvarsministern att i framtiden se till att riksdagen får ett sådant beslutsunderlag som riksdagen förväntar sig av regeringen? Hur skall försvarsministern återställa riksdagens förtroende för den här hanteringen av beslutsunderlagen?
Fru talman! Självklart är det regeringens plikt att framlägga material som är korrekt och relevant för riksdagen. Det finns ingen tvekan om att det är så det skall vara. Det föregående ställningstagandet i försvarspropositionen 1996 skedde genom att utgiftspost och intäktspost byggde på material som kommit från Försvarsmakten. Min företrädare strävade efter att minutiöst följa de prislappar som Försvarsmakten hade satt. Diskussionen nu handlar i huvudsak om två ting. Den handlar om hur det rationaliseringsutrymme som ligger i riksdagsbeslutet skall användas. Enligt regeringens åsikt, och det var också riksdagens, är det använt av riksdagen för att ange nya verksamheter. Det är vidare så att det har vuxit fram nya prislappar eller större varor och tjänster inom Försvarsmakten under det år som har gått. Däri ligger det som överbefälhavaren har framhållit i sin skrivelse till mig. Jag är inte nöjd med här utvecklingen och situationen som jag har kommit att möta den. En viktig sak är att vi kommer till riksdagen i vår med ett nytt förslag till ekonomiskt styr och planeringssystem. Jag avser att också där försöka tillämpa tankarna på hur man skall kunna avväga utgifter i nuet och utgifter för framtiden. Det är möjligt, och det anges i regeringens beslut i dag, att vi kan få ett tredelat anslagssystem - utgifter för verksamheten i dag, utgifter för vår internationella verksamhet och utgifter som med ett övergripande ord kunde kallas för investeringar både i materiel och fortifikationer och inte minst i forskning och utveckling. Jag hoppas att vi därigenom skall få en rationell budget över tidsaxeln. Jag hoppas att högkvartersorganisationen skall ge en rationell avvägning, med möjligheter till insyn, mellan de olika komponenterna i vårt militära försvar.
Fru talman! Låt mig börja med att med glädje konstatera att försvarsministern som en av de första punkterna lyfte fram vårt internationella engagemang i försvaret. Jag tror att det är oerhört viktigt för att behålla den goda profil som Sverige har i internationell politik. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga som på sätt vis hänger ihop med den fråga som Åke Carnerö avslutade med, nämligen nästa steg. Den frågan är: Har försvarsministern nu fått tillfredsställande förklaringar från Försvarsmakten om varför man inte har verkställt, eller enligt planeringar inte tänker verkställa, de av riksdagen beslutade rationaliseringarna?

Fru talman! Nog är det rätt av regering och regeringsledamot att säga: Vi bygger våra förslag på det som chefen för Försvarsmakten står för. Jag vet att det finns olika åsikter. Det finns olika åsikter i hela försvarets organisation. Men vad händer om regeringen inte säger: Det är Försvarsmaktens chef som skall vara den som redovisar det som kan vara utgångspunkten för regeringens agerande. Jag har ingen anledning att ha någon åsikt om att det finns olika åsikter i militärledningen. När det gäller förslaget om högkvartersorganisation t.ex. vet jag att det fanns protokoll där olika befattningshavare hade olika åsikter. Det är självklart att jag då säger: Självklart skall ni också muntligt kunna lägga ut era åsikter inför Försvarsdepartementet. Om det finns åsikter i den formen skall de självfallet få en chans att redovisas. Men ställningstagandet måste byggas på vad Försvarsmaktens chef säger. Jag vill också nämna att jag tycker att Göthe Knutsons fråga om värnpliktsutbildningen är en relevant fråga. Vi vill öppna en diskussion som är ny om ett nytt system i anpassningsfilosofins tankar. Vi vill eventuellt kunna pröva det. Det är en av de punkter där jag har funnit att det finns ett intresse från överbefälhavaren att finna ett nytt system som inte sammanhänger med de tidigare möjliga förslag eller diskussioner som har funnits under gångna år. Jag ser fram emot vad han och högkvarteret och försvaret kan komma med. Jag tror nämligen att det finns många goda idéer om vad man skall kunna göra. Jag anser att det nu är rätt tid för öppenhet för sådana förslag.
Tack fru talman! Om jag får göra en tolkning är det nästan med entusiasm som försvarsministern nu hävdar att det skall tas nya grepp. Nu börjar jag förstå avslutningen på försvarsministerns anförande nyligen. Jag måste uppriktigt sagt säga att jag kom att tänka på Martin Ljungs kamptext: Vi skall klara av det! Försvarsministern sade: Nu tänker vi göra det! Det låter ju friskt. Fru talman! Jag vill bara fråga: Har det föresvävat försvarsministern att man kanske i det här beställningsskrädderiet har gjort kostymens mått riktiga och att tillskärningen är riktig, men sedan har kalkylen inte hållit när det gäller pengar? De räcker helt enkelt inte. Det är mera slantar som behövs för att betala kostymen. Innehållet var ju det bästa tänkbara när försvarsministern klargjorde detta för inte så länge sedan i en proposition.